Herr talman! Inrikesministern sade nyss att han räknade med en positiv sysselsättningseffekt i kommuner och landsting på 20 000 med hjälp av regeringens nya kommunpengar. I det pressmeddelande som regeringen, inrikesdepartementet bl.a., skickade ut den 15 april, gör man en uppskattning av vad de här pengarna skulle ge kommun för kommun, landsting för landsting. Då talar man om 40 000 jobb - den positiva effekten - under 1997 och 1998. Man kan redan nu säga att det är en halvering. Det ger en ny betydelse åt halveringsuttrycket. Vad värre är: I dag rapporterar tidningen Kommun Aktuellt att antalet anställda fortsätter att minska. Vi har tappat ytterligare 20 000 jobb i kommuner och landsting under 1997. Gapet mellan vad regeringen har sagt och verkligheten är alltså i dagsläget 60 000 Jag minns när regeringen och de socialdemokratiska riksdagsledamöterna åkte land och rike kring och redovisade kommun för kommun hur många jobb det skulle bli med de här pengarna. Min fråga till inrikesministern är: När kommer inrikesministern att skicka ut nya uppgifter, kommun för kommun, och redovisa vad effekten egentligen har blivit? Det kan vara intressant att ta del av det. Faxarna måste gå varma på arbetarkommunerna med de här nya siffrorna. Det är alltså en skillnad på 60 000.
Herr talman! Jag sade tidigare i debatten att vi genom det extra tillskott som vi nu ger kommunerna i form av ökning av de generella statsbidragen har bromsat upp uppsägningarna. Det kan vi märka i årsskiftet 1997-1998. Perioden 1996-1997 minskade antalet sysselsatta med 20 000 i kommunsektorn. Nu är det uppbromsat. Den period ni hade ansvar för Det vi nu ser framöver är att de extra tilldelningarna för 1999-2000 kommer att betyda ökade tillskott motsvarande 20 000 arbetstillfällen. Det är en ökning av de generella statsbidragen som möjliggör detta. Det parti ni avser att bilda regering med efter valet 1998 vill ta bort och säga nej till ökningen av de generella statsbidragen 1999-2000. Men inte bara det. Man vill också få fram en skattesänkning i kommunerna med en krona. Detta skulle få en förödande effekt på antalet anställda i kommun och landsting, men också på möjligheten att klara av vård, omsorg och skola. Med tanke på storleksskillnaden mellan moderater och kristdemokrater - det lär väl inte bli så förfärligt stora förändringar i valet - är det väl ingen tvekan om vem som kommer att hålla i den taktpinnen.
Herr talman! Jag frågade inrikesministern när han tänkte skicka ut motsvarande dokument. Det är alltså regeringens pressmeddelande där man kommun för kommun i hela landet, landsting för landsting talar om hur många nya jobb som de här pengarna skulle ge. Det är totalt 40 000 under 1997 och 1998. Nu säger ministern att det handlar om 20 000. Verkligheten, som vi har fått veta i dag, talar om - 20.000. Hur skall vi kunna tro på regeringens pressmeddelanden? Hur skall vi kunna tro på regeringens politik att säkra resurser till kommuner och landsting - det handlar just om vårdsektorn, omsorgssektorn och skolan - när det är en sådan våldsam diskrepans mellan vad man skriver i sina pressmeddelanden och hur verkligheten ser ut? Det finns ingen trovärdighet kvar bakom det här talet, Jörgen Andersson.
Herr talman! Det finns betydligt större trovärdighet för den politik vi för gentemot kommunerna än den regeringskonstellation som Dan Ericsson och hans parti skall gå in i efter 1998. Ni vill försämra för kommunerna genom att inte höja statsbidragen för 1999 och 2000. Ni vill dessutom tvinga fram en skattesänkning som ytterligare minskar möjligheterna för kommunerna. Genom de åtgärder som vi redan har vidtagit, nämligen att vi började höja statsbidragen 1997 och höjde dem ytterligare 1998, har vi bromsat upp de uppsägningar som kommunerna hade planerat. Det är 20 000 färre sysselsatta 1997 än 1996. Men uppbromsningen är av den storleksordning som står i pressmeddelandet. När vi nu blickar fram mot 1999 och 2000 och ökar statsbidragen innebär det en ökning eller räddade jobb som motsvarar 20 000. Den ekvationen är inte alls konstig. Men det är klart att om man försöker vrida om siffrorna som Dan Ericsson gör kan man få det till vad som helst. Detta är fakta. Ni har trovärdighetsproblem, som skall regera med ett parti som vill försämra för kommunerna.

Herr talman! Under 1998 är Sverige ordförande för det nordiska regeringssamarbetet. I november presenterade statsministern programmet för ordförandeskapet i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors. Jag är glad över att, när vi nu kommit en bit in i arbetet, få tillfälle att informera riksdagen om ordförandeskapet. Innan jag går vidare vill jag passa på att avisera den skrivelse om nordiskt samarbete som regeringen kommer att överlämna till riksdagen om några veckor. I dag skapar de nordiska frågorna inte alltid de stora rubrikerna, men likväl kan vi som medborgare i Norden dagligen ta del av det nordiska samarbetets framgångar. Vi har en öppen och gemensam arbetsmarknad - många är de svenskar som tack vare den finner sysselsättning i Norge samtidigt som de avhjälper flaskhalsproblem i Norges ekonomi. Ungefär en femtedel av vår varuhandel sker med de nordiska grannländerna. Vi har öppna gränser utan passtvång, en förmån som vi skall se till att behålla även när Schengenavtalet träder i kraft och blir en del av EU:s regelverk. När vi går och handlar väljer vi gärna produkter med den gröna svanen, den gemensamma nordiska miljömärkningen. Ur företagens synvinkel blir svanen därmed en garanti för en större nordisk hemmamarknad och en stimulans att producera miljövänligt. När Sverige nu tagit över ordförandeklubban i det nordiska regeringssamarbetet vill vi förena kontinuitet med förnyelse. Vi kommer att fullfölja tidigare påbörjat samarbete samtidigt som vi kommer att värna traditionell nordisk samverkan för kulturellt utbyte och ökad språkförståelse. Det svenska ordförandeskapet har ambitionen att förtydliga samarbetets politiska dimensioner. Det skall utövas aktivt för att söka nordisk sammanhållning och samsyn, säkra kontinuitet och fullfölja pågående arbete. Sverige vill verka för att samarbetet förblir en stabil plattform för konkret samverkan inom Norden och för internationellt agerande - i närområdet, i Europa och globalt. Två breda initiativ skall prägla Sveriges ordförandeskap. Norden bör samverka närmare för ökad sysselsättning liksom för att göra Norden och dess närområden till en ekologiskt hållbar region. Detta är två politiskt helt centrala verksamhetsfält där det finns en tydlig bäring på nordisk samverkan i relation till närområdet och i det vidare Europasamarbetet. Vårt geografiska läge är också en tillgång i kampen för jobben och miljön. Norden ligger i en av Europas snabbast växande regioner. Med angränsande områden runt Östersjön, Barents och Arktis har Norden en unik utvecklingspotential. Särskild vikt skall läggas vid att göra omställningen till ekologiskt hållbara samhällen till ett självklart element i ansvaret för och arbetet inom alla samhällssektorer. På motsvarande sätt skall strävan att stärka sysselsättningen och minska arbetslösheten vara bärande teman i arbetet i alla berörda samarbetssektorer. Norden kan befrämja en politik som förenar miljön, ekonomin och kampen för jobben. Ordförandeskapet förpliktar Sverige också till att under 1998 vidareföra och utveckla ett antal initiativ som Norge tagit som ordförandeland under 1997. Det rör sig framför allt om en fortsatt stark tonvikt på gemensamma åtgärder för barn och unga liksom om en uppföljning av arbetet kring IT-frågor. Sverige vill även under året ta ett aktivt ansvar för att påbörjade initiativ förverkligas. Det skall ske med ledning av de beslut som Nordiska rådet fattade 1995 om reformering och vitalisering av det nordiska samarbetet, och inom ramen för särskilda sektorsprogram. Som exempel på frågor där Sverige vill bidra till att föra arbetet framåt under 1998 kan nämnas: insatser för ökad språkförståelse, vidgad nordisk samverkan i närområdet, ökade insatser för förebyggande och bekämpande av brottslighet samt en stärkt samverkan med frivilliga organisationer. Arbetet med att förverkliga ordförandeprogrammets mål och intentioner har kommit väl i gång efter årsskiftet. De svenska ordförandena i respektive sektor går starkt in för sina uppdrag, och samordningen inom Regeringskansliet av arbetet har förstärkts. Nordiska ministerrådets sekretariat har gjort en genomgång av aktuella projekt som bör prioriteras särskilt. I samband med Nordiska rådets 50:e session kommer samarbetsministrarna att kunna lämna redogörelse för hur långt vi kommit. Samverkan mellan Nordiska rådet och regeringarna skall utvecklas i enlighet med intentionerna i reformarbetet vars grund lades 1995. Sverige skall verka för konstruktiva insatser från regeringssidan för att skapa mötesplatser för parlamentariker och regeringsföreträdare för dialog i centrala politiska frågor. Herr talman! Det nordiska samarbetet måste bedrivas så att det blir relevant för medborgarna och kopplas till vardagsnära frågor. Ett område där samarbetet kan förbättras är handeln. Vi måste kunna göra mer för att öppna våra marknader för varandra. Det är märkligt att det måste vara så krångligt med gränsöverskridande handel liksom att arbete och bosättning på ömse sidor av en nordisk gräns skall behöva vara så problemfyllt som det ibland verkar. En av hörnstenarna inom EU är förverkligandet av den inre marknaden. Trots detta har det visat sig att det finns olika typer av hinder som gör att den inre marknaden inte fungerar fullt ut. Kommerskollegium kommer därför att i morgon överlämna en rapport där man tittar på just förverkligandet av den inre marknaden i Norden. Det kan ge förutsättningar för Norden att bli en förebild och gå i fronten för att förverkliga Även i Östersjösammanhang görs ansträngningar för att underlätta gränsöverskridande handel. Sedan oktober förra året arbetar en kommitté med en inventering av alla de hinder som ur svensk synvinkel finns för ökad handel och ekonomiskt samarbete kring Östersjön. Inventeringen skall sedan kompletteras med förslag till åtgärder för att eliminera dessa hinder. När jag i höstas fick statsministerns uppdrag att bli nordisk samarbetsminister motiverades detta bl.a. med att samarbetet runt Östersjön och inom Norden flätas allt tätare samman. Det vidgade Östersjösamarbetet bör inte på något sätt ses i konkurrens med det nordiska samarbetet. Tvärtom är Östersjön och Norden en fråga om både-och. Det är viktigt att se det mervärde som en sammanflätning av dessa två samarbetsområden kan erbjuda. Herr talman! Nordiskt samarbete är inte vad det har varit, säger en del. Det är riktigt. Det förändras, anpassas och utformas med hänsyn till de förutsättningar som utvecklingen i omvärlden ger oss, precis som det bör vara. I den nya tideräkning som gäller sedan Sovjetunionens upplösning, EES-avtal och nya nordiska EU-medlemskap har det nordiska samarbetet en ny dynamik. Det svenska ordförandeskapet inriktas på att ta tillvara detta.

Herr talman! Samordningsministern sade att nordisk politik inte alltid ger de stora rubrikerna, och det har nog historiskt varit så. Möjligen skulle man kunna säga att när man hör inspirerande och optimistiska ord från Leif Pagrotsky kanske det blir litet mer trycksvärta i fortsättningen. Jag hoppas det. Både det som sades på nordiska mötet i november och det som sägs här i deklarationen är bra. Jag tycker också att det är bra att sysselsättning och miljöfrågor skall profileras, och det nya kapitlet i Amsterdamfördraget är också bra. Men vi får se om vi orkar leva upp till det. Vi har en god arbetsmarknadspolitisk tradition i Norden och i Sverige. Däremot har vi i Sverige konstaterat att vi har misslyckats med att öka sysselsättningen. Den fortsätter att sjunka. Där har vi framför allt näringspolitiska brister. När man nu drar linjerna från de stora frågorna - miljöfrågor, öppna gränser, ekologisk grund och vad det kan vara - vill jag ta fasta på det och ställa en fråga till samordningsministern. Det gäller de nära och små frågorna som ministern själv nämnde. Jag tror att det behövs en aktivering här. Det gäller t.ex. gränsgångare, dvs. de som jobbar och bor i olika länder. Det gäller inte minst mellan Sverige och Norge, där vi för övrigt har världens längsta EU-gräns. Vi har TV-samarbetet, där språkförståelsen skulle kunna få sin chans. Jag instämmer med ministern när han säger: Varför skall det vara så krångligt efter snart femtio års gott samarbete?
Herr talman! Jag tackar för de uppmuntrande kommentarerna. Jag kan inte säga annat än att jag delar den sista formuleringen. Den tycker jag var väldigt bra. Vi skall också ägna oss åt de nära och små frågorna och inte minst gränsbygdernas problem. Det är något som jag tycker att jag som nordisk samarbetsminister har en skyldighet att engagera mig i. Det är en trovärdighetsfråga för hela det nordiska samarbetsprojektet att människor som bor vid en gräns kan tillämpa nordismen i sin vardag, att leva i ett land och arbeta i ett annat och umgås över gränsen. Detta skall inte försvåras och krånglas till av regler som skapas i våra parlament. Det tänker jag ägna mig åt - se det gärna som en programförklaring - och jag känner Elver Jonssons stöd i ryggen.
Herr talman! Jag vill bara instämma i det sista som samarbetsministern sade. Jag tycker att det är bra att det blir uttalat i kammaren. Jag har en liten hängfråga. Ministern sade i det första inlägget att grunden för samordningsministerns utnämning var det starka Östersjösamarbete vi skall ha. Det har jag inte några invändningar mot. Men vi kanske har ett område som är ännu mer aktuellt, och det är samarbetet mot västerhavet. Det är det enda ställe i Norden där tre länder möts väldigt nära. Där finns mycket att göra på miljöområdet och när det gäller infrastrukturfrågor. När nu samordningsministern har Östersjöarbetet på sin agenda låt oss då också ägna oss åt västkusten och västerhavet. Där finns rätt mycket av samma frågor.
Herr talman! Elver Jonsson kan vara lugn. Jag känner samma engagemang för Skagerrak som Elver Jonsson gör. Men vad som nu har satt Östersjön i fokus är den förändrade situation som det blivit i Skagerrakproblemen har varit uppmärksammade under lång tid och också lett till ett brett nordiskt samarbete, och ett mycket framgångsrikt sådant, t.ex. för att förbättra vattenkvaliteten i Skagerrak. Det är inte någonting nytt i det. Mitt engagemang och Elver Jonssons engagemang fortsätter i den frågan.

Herr talman! Samordningsministern nämnde ordet kultur utan att vidareutveckla det. I går sent på eftermiddagen antog riksdagen kulturutskottets betänkande som bl.a. tog upp vikten av att man stärker folkmusiken och folkdansen. Eftersom man i det betänkandet också kan läsa om det nordiska perspektivet och jag under en längre tid tyckt att vi från politiskt håll stöder den folkliga kulturen - folkmusik och folkdans - i alldeles för liten utsträckning är det ganska logiskt att i dag ställa en fråga om det man kunde ta del av i kulturutskottets betänkande. Är detta något som samordningsministern kommer att beakta i det vidare arbetet?
Herr talman! Kulturministrarnas samarbete i Norden är kanske det mest livaktiga. På kulturområdet har vi goda traditioner av samarbete. Det har bl.a. sin grund i att språket är det som kanske förenar oss mest i Norden. Jag tänker inte som samordningsminister ägna mig åt att föreskriva hur fackministrarna på de olika områdena skall fördela sina olika intressen mellan t.ex. litteratur och dans. Men jag känner mig alldeles förvissad om att samarbetet på det kulturpolitiska området kommer att fortsätta att vara en grundbult i hela det nordiska samarbetet.
Herr talman! Om samordningsministern inte vill i detalj föreskriva vad kulturministern i sin tur skall göra på detta område kanske samordningsministern i alla fall kan dela min uppfattning. När man i dag ser en allt större rotlöshet är oerhört viktigt att slå vakt om sin kultur, att tydliggöra vad svensk kultur är och vidareutveckla den. Jag tror också att det är mycket lättare att komma in i det svenska samhället, och i det nordiska samhället över huvud taget, om man tydligt ser vad den svenska och den nordiska kulturen står för så att man kan ha ett förhållingssätt till det på ett enklare sätt.
Herr talman! Där vill jag gärna hålla med Carina Hägg i alla delar. Jag ville bara vara noga med att påpeka att det inte var min uppgift att omsätta det i praktiken på det sätt som jag tycker att kulturministrarna skall göra. Jag vill dessutom passa på att också hålla med om något som Carina Hägg sade inledningsvis, nämligen att vi skall ta vara på det breda folkliga engagemanget i många av de kulturformer som Carina Hägg nämnde. Det är en särskild kvalitet om vi lyckas göra det i en nordisk dimension.
Herr talman! Jag har tidigare i egenskap av ordförande i svenska delegationen till Nordiska rådet haft anledning att framföra både klara tillrop och uppmuntran till den nye samarbetsministern. Det är ett tag sedan sist. Men jag vill gärna upprepa det jag sagt tidigare. Jag tror att det är viktigt med de ettåriga ordförandskapsperioderna att man har både kontinuitet och framåtsyftning i arbetet. Det fick vi här höra i ett av svaren. Jag skulle vilja ta två exempel på saker som nämndes i anförandet och i frågesvaren. Leif Pagrotsky nämner Kommerskollegiums rapport om EU:s inre marknad som kommer i morgon. Det är viktigt att i det sammanhanget ta fasta på den möjlighet som det innebär, precis som samarbetsministern säger, till samverkan i hela Norden så att man blir ett föredöme i förhållande till Europa. Där tycker jag att det har saknats en del i samordningen, inkluderande också Norge och Island och självstyrande områden, som ju inte är EU medlemmar. Det är viktigt att betona att Norden som område måste agera mer kraftfullt och samfällt i förhållande till EU. Jag utgår från att det är det som samarbetsministern vill signalera. Den andra punkten gäller det som vi nämnde i Helsingfors. Samarbetsministern sade själv att det behövs en bättre information om de små problem som nämndes, dvs. telefonservice och annat. Hur har det gått med den frågan? Jag tror att det är viktigt att man följer upp detta inte bara med information om möjligheter att kunna ringa någonstans. Man bör ta reda på hur saker och ting förhåller sig i det nordiska problemområdet, men det behövs också konkreta uppföljningsåtgärder. Om samarbetsministern har funderat vidare på det spåret vore det bra att få några signaler också där.
Herr talman! I linje med vad vi sade för en liten stund sedan om nära och små frågor och att det nordiska samarbetet inte bara skall handla om Nato och sådant bör vi engagera oss ordentligt i arbetet med att föra vidare den inre marknaden, där ju alla våra fem nordiska länder ingår. Därför var det en av mina allra första åtgärder som samarbetsminister att lägga ut det här uppdraget till Kommerskollegium. Det gick ut på att anstränga sig för att ta reda på vad som brister i dag och vad som skulle kunna vara bättre i tillämpningen av den inre marknaden i Norden. Det skall bli mycket spännande att se om vi kan göra något som ger våra medborgare bättre varor och tjänster och som underlättar rörligheten över gränserna. Jag ser fram emot att vi skall kunna samarbeta om detta, vi parlamentariker och ministrar i alla de fem nordiska länderna. Jag känner det också som en uppgift i EU samarbetet att föra de gamla EFTA-brödernas talan vad gäller den inre marknaden. De är ju fullvärdiga medlemmar av den inre marknaden, men de sitter inte vid bordet när vi bestämmer spelreglerna för den. Det ansvaret tar jag på stort allvar. Vad gäller möjligheterna att ringa och få hjälp om man får problem i samarbetet, så har vi inrättat vad vi kallar en servicetelefon. Vi har anslagit pengar till detta. Vid samarbetsministrarnas möte i Helsingfors bestämde vi att anslå pengar till Föreningen Norden i Sverige för att samordna arbetet med ett enda telefonnummer i hela Norden som människor kan slå när de vill ha hjälp med saker som krånglar i det nordiska samarbetet. Det kan t.ex. gälla att saker inte är så bra som de borde vara när man flyttar över gränserna. Detta kommer att inledas inom ett par månader. Förberedelserna pågår för fullt. Jag ser fram emot att följa resultatet i arbetet. Det passar mycket väl in i det som Olof Johansson och jag är överens om skall vara innebörden i det nordiska samarbetet.
Herr talman! Jag vill ta fasta på en punkt till som statsrådet nämnde. Det gäller att skapa mötesplatser mellan parlamentariker och regeringar. Det är viktigt att det blir en förbättring i den delen. Som exempel kan vi ta den temakonferens om miljöfrågorna som äger rum i Nordiska rådets regi den 26 och 27 februari i Göteborg. Den har ca 400 deltagare. Det är den första större internationella konferensen efter Kyoto. Det är klart att det är viktigt att den sammanfattning av hela konferensen som jag antas göra där snabbt vidareförs till regeringarna. Det är regeringarna som är adressaten. Att regeringarna visar en öppenhet, och en konkretion i denna öppenhet, om hur det skall ske, tror jag är en av de viktigaste signalerna från en konferens av detta slag. Sedan vill jag också bara som hastigast nämna att jag hoppas att alla har tagit del av den rapport från SNS demokratiråd som publicerades förra året. Där är det tydligt och klart att människors uppfattning om var besluten ligger innebär större möjligheter att använda den nordiska planen än många andra demokratiska samarbetsfält. Därför finns det ett utrymme att använda för nordiskt samarbete som i dag inte utnyttjas.
Herr talman! Den mötesplats som de nordiska parlamentarikerna har tagit initiativ till att inrätta i Göteborg torsdag och fredag i nästa vecka, tycker jag är ett mycket bra initiativ. Jag vet att alla regeringar kommer att vara där. Jag kommer att vara där under hela konferensen. Samordningsministrarna från de andra länderna kommer också att vara där. Vi kommer att ha ett sammanträde där. Det finns alla förutsättningar att det kommer att bli framgångsrikt just som mötesplats. Regeringarna kommer säkert att ta väl vara på de idéer och uppslag som där uppstår. Vi kommer samtidigt också att ordna en mötesplats med utrikesministrarna från de baltiska staterna, som vi har bjudit till samma konferens. Jag ser alltså mycket fram emot detta initiativ.
Herr talman! Samarbetsministern talade om vikten av kontakter mellan Norden och närområdena. Jag skulle vilja ta upp den problematiken och också ställa en konkret fråga. Vi har i dag visumfrihet mellan de nordiska länderna och de baltiska länderna. Det underlättar för människor att resa till respektive land och få kontakter med människor i de nordiska länderna och de baltiska länderna. När det gäller Ryssland kan vi se att det kanske inte går att komma till den situationen att vi har visumfrihet inom överskådlig tid. Det innebär ju stora svårigheter i fråga om kontakter. Låt mig ge ett exempel. Säg att ett fotbollslag från S:t Petersburg skall åka på en nordisk turné. Det kan vara ett gäng ungdomar i 12-15-årsåldern. Då får de först betala visum på 100 mark för att ta sig till Finland med sin buss. Sedan får de betala 25 dollar för att ta sig till Sverige. Skall de ned till Dana Cup i Danmark, får de betala ytterligare 20 dollar. Det rör sig då om ungefär 65 dollar för varje grabb för att ta sig till den här nordiska fotbollsturneringen. Det motsvarar en genomsnittlig månadslön i S:t Petersburg. Det säger sig självt att det är svårt att åstadkomma de här folkliga kontakterna med de stora kostnader som detta innebär. Jag ställde den här frågan i Helsingfors i november, och den finske samarbetsministern Ole Norrback svarade då att det ju kan vara rimligt att lösa detta genom att ha ett gemensamt nordiskt visum för att på det sättet hålla kostnaderna nere. Jag skulle därför vilja fråga samarbetsministern konkret om han är beredd att arbeta för detta. Är han beredd att lösa det här för att underlätta den folkliga kontakten mellan våra närområden i nordvästra Ryssland och de nordiska länderna och att öka kontakterna genom att åstadkomma ett gemensamt nordiskt visum?
Herr talman! Det här är frågor som våra justitieministrar har att titta på. Vi har ju en ordning där visumhanteringen skall vara självfinansierande. Den skall inte betalas med allmänna skattemedel. Det gör tyvärr att hanteringen kan bli ganska kostnadskrävande när vi behöver visum mellan våra länder. I fall där man åker många på en gång, som det här fotbollslaget som Ole Norrback exemplifierade med, kan det bli dryga kostnader. Men jag är inte övertygad om att Finland är berett att acceptera alla som Sverige accepterar som visumberättigade till Sverige och att Sverige är berett att på samma sätt överlåta det här till andra länder. Jag tycker att det är värt att titta på hur vi generellt skall kunna underlätta besöksarbetet och turismen mellan våra länder. Det är inte minst viktigt för affärsmän som har att åka ofta och som vid varje tillfälle behöver gå till ambassaden och söka nytt visum. Det är en fråga som jag tycker att vi skall ägna stor uppmärksamhet. Men huruvida just en gemensam nordisk visumpolitik vore den lämpligaste utvägen har jag ingen uppfattning om.
Herr talman! Skall jag tolka det som att samarbetsministern är beredd att tillsammans med sina kolleger ge justitieministrarna i uppdrag att se vad man kan åstadkomma? Det är viktigt och betydelsefullt att man kan underlätta för affärslivet och för affärsmän att ta sig över gränserna om de gör det väldigt ofta. Men det är minst lika viktigt och betydelsefullt att vanliga människor får möjlighet till de kontakter som det innebär att kunna resa mellan de nordiska länderna och nordvästra Ryssland, S:t Petersburgsområdet osv. Jag tror att det vore bra om man kunde åstadkomma en lösning på denna sida. Man kanske på något sätt skulle kunna dela på dessa arbetsuppgifter. De flesta nordiska länder har ju t.ex. konsulat i S:t Petersburg. Man kanske skulle kunna lösa detta på något sätt. Är samarbetsministern villig att tillsammans med sina kolleger ge ett uppdrag till justitieministrarna för att se vad man kan göra på detta område?
Herr talman! Jag är oklar över om jag har rätt att skicka uppdrag till justitieministrarna och beordra dem att prioritera vissa frågor. Min inställning är att vi skall underlätta allt resande, inte bara för fotbollslag - även om det är särskilt viktigt att ungdomar kan resa. Jag tycker att visumhanteringen generellt både praktiskt och ekonomiskt skall underlättas för alla, så att vi kan få en rejäl expansion av medborgerliga och kommersiella kontakter mellan våra länder. Sedan diskussionen i Helsingfors, där ju besked gavs om att folk håller på att arbeta med detta, utgår jag från att arbetet redan bedrivs. När vi samarbetsministrar träffas i Göteborg nästa vecka får vi kanske en rapport om detta eller en beskrivning av vad andra gör. Detta är en fråga som jag engagerar mig i och som jag gärna vill se att det blir resultat av. Men exakt hur det skall gå till och vilken teknik som de aktuella fackministrarna skall välja, det tänker jag inte gå in och föreskriva i detalj.
Herr talman! Det var intressant att lyssna på vad samarbetsministern hade att komma med när det gäller det nordiska samarbetet. Den öppenhet med vilken samarbetsministern besvarade frågorna vid vårt senaste möte var också mycket positiv och något jag noterade med tacksamhet. Samarbetsministern nämnde något om gemensamma initiativ för barn och unga. Jag antar att det då i första hand var fråga om initiativ för barn och unga i de nordiska länderna. Med tanke på det arbete som har gjorts i närområdesutskottets regi för att klarlägga den svåra situationen för barn och unga i vårt närområde vill jag fråga om dessa initiativ också kommer att omfatta samnordiska initiativ för att underlätta situationen för de många barn i vårt närområde som far väldigt illa.
Herr talman! Att en rapport om just dessa frågor lämnades till Nordiska rådets möte i Helsingfors var kanske den enskilt viktigaste händelsen där. Jag tror inte att någon annan fråga vid rådets session väckte sådan uppmärksamhet. Det arbetet fortsätter nu, om jag inte är felinformerad, under ledning av socialministrarna. Jag tror att det arbete som bedrivs på det här området får ett stöd som få andra, så det behövs nog ingen ytterligare knuff från min sida för att det skall utvecklas vidare.
Herr talman! Jag tackar för det svaret och hoppas att arbetet skall kunna drivas vidare med kraft. Man siktar ju i första hand på ett stort möte i december, men jag hoppas att det sedan, både i samverkan och i de olika parlamenten, kan leda fram till konkreta åtgärder. Vi känner väl alla att det är det som behövs. Jag vill också ta upp en annan fråga, som jag lyfte när samarbetsministrarna svarade på frågor. Det gäller det inflytande som de nordiska länderna skulle kunna ha för att påverka att implementeringen av den ryska religionslagen inte blir så negativ som farhågorna kan ge vid handen. Jag fick då inte något särskilt nöjaktigt svar av den minister som svarade - det var inte vår samarbetsminister. Finns det några planer på att driva detta vidare? Jag tror nämligen att vi från nordisk sida har goda förutsättningar att genom kulturellt utbyte föra frågan framåt.
Herr talman! I svaret till Chris Heister gav jag uttryck för min syn att ju mer kontakter vi kan ha mellan människorna i exempelvis Ryssland och Norden desto bättre. På så vis kommer vi också i högre grad att kunna påverka människorna i Ryssland med vår syn på religionsfrihet, öppenhet och demokrati och därmed minska intolerans och religiöst förtryck, som trots allt fortfarande finns kvar i Ryssland. Det tror jag är den viktigaste vägen, och den vägen tror jag att vi kan åstadkomma mer än om våra utrikesministrar kommer med uttalanden och antar resolutioner.

Herr talman! Det var flera olika frågor på en gång. Jag skall se om jag hinner med dem. Den första frågan gällde stödet till ungdomsorganisationernas samarbete. Det är ett bekymmer för det nordiska samarbetet att åldersstrukturen där ser ut som den gör. Det speglar kanske andra fenomen och förhållanden i samhället att vi har mindre av ungdomar och ungdomliga fenomen företrädda i det nordiska samarbetet. Jag skulle gärna se en ändring på detta. Om det skall ta sig uttryck i ökat stöd till just ungdomsorganisationers samarbete är en fråga man får värdera i det budgetarbete som pågår nu och som kommer att intensifieras under resten av våren. Vi vet nu att det inte kommer att bli några generella ökningar eller minskningar av större omfattning i budgeten för det nordiska samarbetet. Om det blir några omfördelningar till förmån för detta och om vi på det här området kan inrymma några satsningar för nästa år är en fråga som vi får värdera och där beslut i så fall kommer att fattas vid Nordiska rådets session till hösten. Sedan till frågan om samarbete kring TV sändningar. Den snabba utvecklingen i alla nordiska länder mot digitala TV-sändningar kommer ganska radikalt att förändra förutsättningarna för att sända fler och smalare program, som riktar sig till olika typer av tittarkategorier. Det blir nu helt andra möjligheter att t.ex. sända isländsk eller dansk TV i hela Sverige liksom att sända olika svenska TV-kanalers program i andra länder. Den här möjligheten kan nu erbjudas fler TV-tittare runt om i Norden. En sak som jag tror skulle underlätta det här och öka intresset vore gemensamma TV-program. Jag känner i dag bara till ett sådant program, men eftersom folk tittar på TV i relation till vad de läser i tidningar skulle detta kanske öka intresset och få folk att titta på samma saker, bli intresserade av samma TV-serier och höra sportkommentatorer på de olika nordiska språken kommentera samma olympiska händelser i Japan.

Herr talman! Carina Hägg talade för en stund sedan om stödet till folkliga kulturyttringar. Om man väljer sådana med ett mer ungdomligt inslag är det möjligt att man kan slå flera flugor i samma smäll.
Då ber jag Sten Tolgfors ställa sin följdfråga.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till samarbetsministern om arbetsmarknaden. Jag har fått ett brev från en befälhavare som jobbar på ett norskregistrerat passagerarfartyg som går mellan Fredrikstad och Strömstad. Han bor själv i Strömstad och är alltså svensk. Problemet är att det tillstånd han har fått från sjöfartsdirektoratet i Oslo gick ut i höstas. Rederiet sökte ett nytt tillstånd, och han fick avslag. Man pekade inte på någon lagparagraf, inte heller uppgavs var man kunde överklaga avslaget. Min fråga till samarbetsministern är: Har det hänt någonting på avtalsområdet som har försvårat arbete i ett norskregistrerat rederi? Är det någonting som har hänt som inte jag känner till?
Herr talman! Det har inte hänt något, vad jag känner till, som har försvårat det här samarbetet. Det låter som ett missförhållande som man borde rätta till. Det här kanske är ett fall för det nordiska samarbetets tvistlösningspanel att gripa in i och försöka åstadkomma en förbättring. De bekymmer vi har sett på det här området har gällt konkurrens mellan vissa länder som med skatteinstrumentet som redskap försökt roffa över skatteunderlag från grannländerna till förmån för sig själva. Men det exempel som Per Lager pekar på verkar handla om något helt annat.
Herr talman! Jag får nöja mig med det svaret så länge. Men jag skulle vilja fråga en annan sak som har med ungefär samma område att göra. Det handlar om näringsgeografin, närmare bestämt i havet Skagerrak som vi har gemensamt. Det är ett oerhört rikt reproduktionsområde som betyder väldigt mycket för fiskenäringen, rekreationen, turismen osv. Nu har danskarna vaknat till liv när det gäller att borra efter olja och gas. Norrmännen, som tidigare har slumrat litet grand här - vilket vi har varit väldigt glada för - har nu också vaknat till liv, och det ser ut som om man vill utnyttja Skagerrak. Det är då oerhört viktigt att i det nordiska samarbetet klargöra vad detta är för ett näringsområde och vad vi skall ha det till, så att man inte med gas och oljeutvinning föröder t.ex. fisket och rekreationen och, framför allt, Skagerraks möjligheter att vara en framtida livsmedelsresurs.
Herr talman! Jag håller med Per Lager också om detta. Skagerrak är en oerhört viktig och värdefull resurs, inte bara ekonomiskt och näringsgeografiskt utan också för friluftsliv och annat. Det tror jag att vi båda kan vittna om. Om man skall öka den ekonomiska utvinningen, t.ex. vad gäller fiske, oljeutvinning eller vad som helst, är det min åsikt att detta inte bör ske på bekostnad av de andra värdena utan att det måste kunna göras på ett sådant sätt att de andra värdena inte undermineras. I det nordiska umgänget utgår jag från att det här är någonting man måste utvärdera tillsammans. Ingen kan göra vad han vill på egen hand utan att först rådgöra med sina grannar.
Herr talman! Jag har delvis fått svar på min fråga, men jag vill ställa den ändå. Samordningsministern är ju tydlig med att inte skriva andra ministrar på näsan vad de skall göra, och det tror jag är väldigt klokt. Men när han nämner de vardagsnära frågorna exemplifierar ministern med handeln. Jag tror inte att just handelsfrågorna i egentlig mening är någon nära vardagsfråga för vanligt folk i Norden. Det kanske är ett av de ämnesområden som ministern själv är litet mer specialist på. Jag tror däremot, precis som har blivit sagt här, att kulturen är en väldigt vardagsnära fråga. Jag undrar om samordningsministern kommer att följa upp det samarbete som vi beslutade om på den senaste sessionen angående samverkan mellan Nordens public service-radio och TV. Denna kulturella samverkan, som redan i dag är väldigt bra, skulle ytterligare kunna förstärkas med ett sådant samarbete. Dessutom skulle vi kunna öka den språkförståelse som också samarbetsministern vill öka. Frågan är dock sådan att jag inte tror att den går att lösa på kulturministernivå. Det är en fråga som måste lyftas upp på en högre nivå, ända upp till statsministernivå. Min fråga blir därför: Kommer samarbetsministern att verka för att ett sådant samarbete kommer till stånd?
Herr talman!

Däremot är jag väl medveten om att de som driver TV-bolag i Norden inte gillar att vi sitter här i riksdagen och berättar för dem vilka program de skall göra och inte göra. Våra möjligheter att påverka detta kanske inte består i att ringa upp och säga åt dem detta. Det vore bättre om det kom som ett uttryck för bredare folkliga önskemål. Själv tycker jag t.ex. att det är väldigt trevligt att, som jag ibland gör på somrarna, titta på fotbollsmatcher på TV kommenterade av norska kommentatorer. Det kan rekommenderas alla som har tillgång till norsk TV. Om fler hade det kanske efterfrågan skulle stimuleras över hela landet.
Herr talman! Det har sagts från ministerns sida att det skall vara relevanta och vardagsnära frågor som det nordiska samarbetet skall handla om, och det har kollegerna här i kammaren instämt i. En sådan vardagsnära fråga tycker jag är konsumentpolitik. Det är viktigt i det europeiska samarbetet, och jag tycker också att det är viktigt i det nordiska samarbetet. Vi har sedan länge den gröna svanen, som nämndes. Om jag är rätt underrättad har nu även Danmark introducerat denna. Jag utgår från att statsrådet är positiv till det här, men det kan ändå vara på sin plats att få det bekräftat i det här sammanhanget. Jag ser nämligen ett behov av att nu fortsätta och bygga ut detta samarbete på konsumentområdet. Här spelar svanen en väldigt viktig roll - som en symbol för nordiskt samarbete, som ett kännetecken på att det är bra kvalitet och miljövänliga produkter som vi gemensamt konsumerar här i Norden.
Herr talman! Jag tycker att konsumentfrågorna är väldigt viktiga. Till skillnad från Charlotta Bjälkebring, som uttryckte sig med en fnysning över samarbete på det handelspolitiska området, tycker jag att detta är ett samarbete för människornas vardag i Norden. Svanen är ett mycket offensivt konsumentpolitiskt nordiskt initiativ. Vart och ett av våra länder är inte tillräckligt stort för att ge underlag för speciell produktutveckling för t.ex. särskilt miljövänliga produkter. Tillsammans, med ett gemensamt märkningssystem, får vi en helt annan stimulans för företag av olika storlekar att utveckla produkter med bättre miljöegenskaper. Detta har varit en mycket stor framgång. Svanen är nu mycket välkänd över hela Norden, och det tycker jag att vi skall bygga vidare på - utvidga det till fler områden och se hur vi kan vidareföra den succé som svanen innebär.

Herr talman! Den rapport som nu har kommit heter alltså Fisk och fusk. Det man kan reagera mot är onekligen namnet. Det är klart att Fisk och fusk låter väldigt klatschigt. Men det här är ändå en officiell ESO-rapport, utgiven av Finansdepartementet. Den här titeln anger ju att en hel näring sysslar med fusk. Det är skrämmande, tycker jag, dels att man har en sådan titel på en bok, dels att man angriper en hel yrkeskår för att vara fuskare. Även om det är bra med klatschiga titlar får man hoppas att man är mindre klatschig nästa gång och mer ser till det ansvar som följer med en officiell rapport. Jag hade kanske hoppats att jordbruksministern i sitt svar ändå skulle ta upp litet grand kring detta, även om jag vet att detta är en ESO-rapport. Det stora problem som jag ser med den här rapporten är att den egentligen tar undan utgångspunkten för andra frågor som är viktiga för svenskt fiske. Det viktiga för svenskt fiske i dag är att man får det yrkesfiskaravdrag som har beställts av den här riksdagen ett flertal gånger och som jag hoppas att jordbruksministern i dag kan säga är på gång. Andra viktiga saker, som fiskeförhandlingar och sådant, kommer inte upp till diskussion. Men låt oss titta litet grand på vad den här rapporten innehåller. Yrkesfiskare beskylls för att bedriva illegal verksamhet, att fuska med skatten och att fuska med a-kassan. De här beskyllningarna tycker jag, även om jordbruksministern som sagt var inte är skyldig till dem, är ganska grova mot en hel yrkeskår. Man kan konstatera att några större möjligheter till fusk inte finns. Det är få näringar som är så reglerade som just yrkesfisket. Förra året kunde man konstatera att kustbevakningen gjorde 18 000 kontroller och att 10 stycken fartyg ertappades med olovliga redskap. Likadant är det med påståendet att fiskarna skulle fuska med a-kassan. Det är också mycket grova beskyllningar. Fiskarnas a-kassa är en force majeurförsäkring. Man kan erhålla ersättning från a-kassan vid ofrivilliga stopp i fisket beroende på väderlek, storm, dimma osv. Något större fusk finns det sannerligen inte utrymme för. Fiskarnas a-kassa ingår dessutom i samma statliga system som alla andra a-kassor och är därmed underställd AMS och revisioner. Den tredje delen, som jag också hoppas att ministern kan säga någonting om, är att man påstår att fiskarna skulle fuska eftersom deras inkomster är så låga. Det beror på att man har haft officiell statistik från 1992 som utgångspunkt. Det konstaterades att just detta år var ett dåligt år för fiskarna. Framför allt på södra ostkusten hade man dåliga inkomster. Men att ta det till utgångspunkt för att det bedrivs fusk tycker jag är enormt. Det skulle vara intressant, tycker jag, att höra ministern kommentera rapporten. Jag är fullständigt medveten om att den inte ligger under ministerns ansvarsområde. Samtidigt vore det intressant att höra ministern kommentera de slutsatser man kommit fram till. Det vore också intressant att höra om det har hänt någonting när det gäller yrkesfiskaravdraget.
Herr talman! Det är väl inte bara en händelse att flera av oss som är aktiva i debatten kommer från västkusten. Vi har faktiskt blivit indignerade å denna kårs vägnar, därför att många av oss har en mycket lång kännedom om fiskarnas villkor och också en kunskap om kårens karaktär, skulle jag vilja säga. Nu kan man inte bedöma människor generellt och dra dem över en kam. Men det är precis det man har gjort i den här rapporten. Och det är det vi vänder oss emot. Skulle man nu försöka generalisera och dra fiskare över en kam kan åtminstone jag, om jag vill generalisera när det gäller västkustfiskarna, säga att hederligare folk har jag sällan träffat. Men, som sagt var, generaliseringar skall man undvika. Det är dem man vänder sig emot i den här rapporten. Det känns naturligtvis på något sätt onaturligt att stå här och prata med jordbruks eller fiskeriministern om de här frågorna. Men Göthe Knutson hade ställt sin interpellation till finansministern. Det kanske hade varit naturligare att föra debatten med honom, eftersom det ändå rör sig om en ESO-rapport och den har givits ut i finansministeriets regi. Vi får till svar en hel del saker som handlar om just vad en sådan här rapport går ut på. Det kan i och för sig vara intressant. Men det vi i dag har velat diskutera ännu mer är om en rapport skall se ut på det här sättet. Jag vill dra en parallell. I går talade man på TV om en rapport som gällde rennäringen. Min första reflexion var: Är den lika dålig som den rapport som gavs ut om fiskeriet? Det blir alltså en misstänksamhet, att de som sysslar med rapporter till ESO inte gör ett gott arbete, även om de har professors titel. Hela boken är ju inte skriven av den professor som har varit mest aktiv här, dvs. professor Lars Hultkrantz, utan han har också haft ett par medarbetare. När de drar sina slutsatser kan man ibland inte låta bli att tänka att det kanske har att göra med att de varken har yrkeserfarenhet eller livserfarenhet. Så graverande är en del av påståendena. Jag skall inte trötta er här med att upprepa vad som redan har sagts av andra talare om de felaktigheter som finns i rapporten. Men de belopp som nämns, som skulle vara bidrag för att stötta fiskerinäringen, är tydligen fördubblade mot vad det rör sig om i verkligheten. Man har också dragit in t.ex. Fiskeriverket på kostnadssidan, vilket verkligen kan ifrågasättas. Man får, som jag sade, inte något förtroende för de slutsatser som dragits i rapporten. Jag tycker att man inte bara kan betrakta detta som ett inlägg i debatten. Det är dock skattepengar som används för att åstadkomma de här rapporterna. Då menar jag att de verkligen skall vara till för att bredda och fördjupa underlaget för budgetpolitiska och samhällspolitiska avgöranden. Då får de inte vara så slarvigt gjorda som denna rapport är.

Herr talman! Mot bakgrund av det jag sade i mitt första inlägg om karaktären på ESO:s verksamhet och rapporter är min bedömning naturligtvis att det inte är min eller regeringens uppgift att genom någon typ av offentligt ställningstagande eller beslut försöka lägga locket på i den här diskussionen. Jag tror att det vore förödande för den fria debatten om jag i egenskap av statsråd eller regeringen i sin helhet med hjälp av någon beslutsmakt skulle huta åt de här debattörerna när det de säger inte passar eller vi inte delar deras uppfattningar. Men det vore enligt min mening lika förödande om jag eller regeringen i sin helhet skulle grunda någon typ av beslut eller åtgärder rörande fiskerinäringen på en rapport som har karaktären av ett tämligen yvigt debattinlägg. Det är därför min uppfattning att man inte bör tillmäta rapporten en alltför stor betydelse i den viktiga diskussion vi har att föra om fiskerinäringen. Det anges i förordet till rapporten att ett syfte är att väcka debatt. Det har man onekligen lyckats med. Rimligen borde också ett syfte vara att man vill bli tagen på allvar. Det är det mycket tveksamt om man blir. Jag tycker att man i rapporten berör många viktiga frågeställningar och intressanta aspekter som verkligen förtjänar en seriös och ingående diskussion. Men jag tycker själv inte att rapporten lever upp till den ambitionen. Jag tycker att namnet Fisk och fusk är direkt olämpligt. Det finns i rapporten ingen som helst verifikation eller något belägg för att man kan göra den kopplingen mellan den här näringen och fusk. Vad däremot rapporten säger är att som systemet är utformat skapas det möjligheter till fusk. Det är naturligtvis en intressant iakttagelse och någonting att fundera på när vi går in i en diskussion om hur systemet för fiskeripolitiken i framtiden skall utformas. Men det är någonting annat än att påstå att det faktiskt förekommer fusk. Jag delar inte uppfattningen i rapporten att fiske skulle vara en näring där det fuskas i större utsträckning än vad man kan konstatera att det, tyvärr, över huvud taget i vårt samhälle förekommer att människor bryter mot regler eller försöker att utnyttja dem. Det är ingenting specifikt för den näringen. Jag vill helt kort säga följande till Per Lager. De frågeställningar han tar upp är av stor betydelse, och de kommer att bli än viktigare när vi inom en snar framtid går in i en diskussion om hur den gemensamma fiskeripolitiken skall utformas. Det är självklart varje fiskares ambition att få en så bra avsättning som möjligt för det han fiskar, dvs. hellre ha en inriktning på ett fiske för humankonsumtion än ett fiske för foderbruk. Men det förutsätter att vi humana varelser vill äta fisken. Om vi inte vill det är ett andrahandsalternativ att avsätta fisken för foderfisk. I ett ekologiskt perspektiv är det inget som säger att ett foderfiske nödvändigtvis behöver ha sämre konsekvenser för havsmiljön än ett fiske för humankonsumtion. Det är ändå oerhört viktigt att rikta in fisket på en produktion som har ett högt förädlingsvärde, vilket är en fördel för fiskarna själva men också för förädlingsindustrin och sysselsättningen i övrigt i berörda delar av landet.

Herr talman! Jag tolkar det så att statsrådet har tagit bestämt avstånd från skriften. Jag vill inte kalla den för en rapport, även om det står Rapport till ESO. Det är ogrundat material. Jag skall inte sprida påståenden som inte är bekräftade av den person som är i ledningen för det konstiga projektet. Men jag konstaterar att vederbörande först efter publiceringen möjligen kan ha förstått att det hela inte var bra. Att beskylla en hel yrkeskår över hela Sveriges land för fusk - som jag föredrog i tidigare inlägg - har naturligtvis väckt uppmärksamhet. Detta har gjort att en yrkeskår fiskare och deltidsfiskare är upprörda. Det tyder på inkompetens i handläggningen att göra så och tro att det skall vara ett positivt inlägg.

Statsrådet delar ej den uppfattning som kommer fram i rapporten. Med andra ord kan det hela läggas åt sidan, och det går att konstatera att det inte är så i verkligheten. Jag vill tillägga att landets yrkesfiskare och deltidsfiskare är i stort sett precis lika hederliga som andra yrkesutövare i vårt land, egna företagare och andra. Man gör rätt för sig. Jag vill tillägga att det rör sig om människor som försörjer sig på mycket osäker ekonomisk grund. Jag har själv växt upp i den miljön. Ingenting kan vara osäkrare än att ha far och bröder på havet, som man säger i Bohuslän och vid Östersjön. Det är två saker man absolut inte är garanterad. Dels att de kommer hem med livet i behåll, dels att de kommer hem med de pengar som krävs för att leva vidare i ett samhälle som alltid baseras på det som man drar till hushållet i form av ekonomiskt underlag. Jag är glad för att statsrådet tog avstånd. Jag tolkar det så. Jag hoppas att vi inte skall behöva höra att jag gjort en feltolkning av statsrådet. Sådana dumheter som denna rapport borde inte få finansieras med skattepengar. Som gammal publicist har jag inget emot att det publiceras allt möjligt mellan himmel och jord. Men då hanteras det inte som seriöst material och bekostas inte heller med statliga pengar.
Herr talman! Jag vill också se skriften som ett debattinlägg. Trots allt innehåller den en del intressanta frågeställningar som jag tycker är berättigade för vilken yrkeskår som helst. Något som förvånar mig litet grand är jordbruksministerns inställning till foderfiske kontra konsumtionsfiske. Är inte humankonsumtionen sådan att det efterfrågas tillräckligt mycket fisk? Jag förstår inte att det skulle vara så. Det är helt fel att det inte skulle innebära någon förändring för utfiskningen om man då tvingas gå över till foderfiske. Man går från selektivt fiske till ett fiske, i grova drag, enligt dammsugarmetoden. Det innebär att volymminskningen sedan 80-talet ökas på. Det allvarliga är den regionala obalansen. Det går att komma till rätta med detta med hjälp av regionala gruppkvoter och lokal områdesförvaltning. Sådana saker måste användas. Det kustnära beståndsbevarande fisket prioriteras - inte storfisket och foderfisket.
Herr talman! Det är inte ofta som jag som moderat riksdagsman kan gå upp i talarstolen och känna mig nöjd med vad en socialdemokratisk minister säger. Det känns i dag oerhört tillfredsställande att göra så. Ministern har gått så långt man kan gå utan att gå över gränsen, dvs. det får stå vad som helst i en rapport. Men jag tycker mig känna en tillfredsställelse att ministern och jag känner samma sympati för fiskets svårigheter. Det som framförs i skriften är sådant som inte skall tillmätas alltför stor betydelse. Där är ministern och jag överens. Namnet på rapporten är olämpligt. Det säger klart att fiske och fusk hör samman. Ministern och jag är överens om att det är fel. Jag noterar att ministern helt och hållet delar uppfattningen att det inte fuskas inom fisket. Därmed kan vi gemensamt konstatera att det inte finns något gehör för synpunkterna. Debatten har varit nyttig. Det har funnits en stor förtvivlan bland fiskeorganisationerna. De har känt sig påhoppade. Folk har antytt att de fuskar. Det har varit jobbigt. Jag skulle vilja ge ministern en eloge för att hon så klart och tydligt har sagt detta. Därmed kan vi lägga denna sak till handlingarna. Om vi i vår allmänna förbrödring kan få höra ministern säga att ett yrkesfiskaravdrag är på gång, skulle ingen bli mer glad än jag.
Herr talman! Jag börjar där Kent Olsson slutade. Jag skulle också allra helst vilja höra att vi är på väg med raska steg - de har hittills varit långsamma - mot ett yrkesfiskaravdrag. Dessa hotade och så genuint svenska näringar behöver konkurrensneutralitet gentemot våra grannländer. Vi har precis talat om nordiskt samarbete. Det skulle ha funnits en del att säga om de förmånliga villkor som finns på området i Norge och Danmark. Vi har länge eftersträvat detta för våra svenska fiskare. Ministern sade här tidigare att vi måste ha en fri debatt och att man inte skall lägga locket på. Det skall man naturligtvis inte göra. Men även ministrar har möjlighet att delta i debatten. Det är en fri debatt även för både ministrar och riksdagsledamöter. Därför tycker jag att det är bra att vi i dag har fått höra att titeln på rapporten är högst olämplig. Det håller vi med om. Jag vill också säga att det finns rena sakuppgifter som är väldigt felaktiga. Det gäller t.ex. de inkomster man talar om när det gäller fiskarna. Jag vet att västkustfiskarna ofta tjänar bättre än en del andra och att det är en väldigt stor grupp. Bara 7 % hamnar så lågt som under 100 000. 22 % hamnar mellan 100 000 och 320 000 om året. Hela 70 % kommer upp i över Trots detta behöver vi för att få konkurrensneutralitet yrkesfiskaravdraget. Vi hoppas få ett positivt besked om att det snart kommer. Man upplever när man är nära rederinäringen och fiskenäringen att vi är för dåliga på att se om vårt hus när det gäller att få konkurrensneutralitet. Det efterlyser vi.
Herr talman! Ett socialdemokratiskt statsråd som finner sig ha samma uppfattning som en moderat riksdagsledamot måste givetvis genast försöka göra någonting åt den saken. Låt mig därför inleda med att säga att jag även om jag inte delar uppfattningarna i rapporten definitivt tycker att ESO gör ett värdefullt arbete och att det även fortsättningsvis bör finansieras med skattepengar. Låt mig också säga att debatten kring fiskeripolitiken givetvis måste fortsätta. Den skall inte enbart fokuseras eller inriktas på det som sägs i denna rapport, men diskussionen i sin helhet måste fortsätta. Givetvis måste det ständigt vara vår strävan att utveckla och förbättra såväl fiskeripolitik som administration, forskning och andra åtgärder kring densamma. Jag menar att vi kommer att få goda möjligheter att föra den diskussionen i samband med att det nu börjar bli dags för en översyn av den gemensamma fiskeripolitiken inom den europeiska unionen. Vi har inlett ett arbete på departementet med att uttrycka de svenska positionerna. Detta kommer givetvis att bli en diskussion som riksdagens ledamöter i allra högsta grad kommer att bli indragna i. Jag ser fram emot den. Låt mig också säga att den utredning om den svenska fiskerinäringens och de svenska fiskarnas konkurrenssituation som här har efterfrågats nu definitivt är på gång. Ett yrkesfiskaravdrag är en av de frågor som den utredningen har att se över. Jag ser också fram emot att den utredningen snabbt kommer med ett underlag för det fortsatta arbetet. Låt mig sedan säga någonting ytterligare om själva sakfrågorna vad beträffar fisket - de frågor som Per Lager berörde. Det finns naturligtvis många skäl till att fiskets tonvikt inte alltid är lagd på humankonsumtion. Det beror inte på att det finns en politik som strävar åt ett annat håll. Det beror inte heller på att svenska fiskare i första hand har ett intresse av att dammsuga haven. Jag tror att vi alla har ett gemensamt intresse av att den svenska fiskerinäringen baserar sig på ett högkvalitativt fiske, dvs. ett fiske för humankonsumtion. Vi kan förhoppningsvis också ha förädlingsverksamhet i Sverige. I det sammanhanget vill jag säga att jag är mycket glad åt att jag för en tid sedan hade tillfälle att inviga en mottagningsanläggning i Västervik, dvs. på ostkusten. Den bidrar till att öka våra möjligheter att koncentrera oss på ett fiske för humankonsumtion. Den regionala obalansen motverkas genom att denna möjlighet nu tillskapas på ostkusten. Låt mig också säga att konsumtionen av fisk har ökat, vilket är glädjande. Vi har från statens sida försökt bidra till den processen genom t.ex. arbetet inom ramen för Svensk fisk. Det är mycket glädjande både ur fiskerinäringens perspektiv och ur konsumenternas perspektiv, eftersom fisk är nyttig och god mat. Självfallet måste vi när det gäller fisket hela tiden utgå från den grundläggande ambitionen att det fiske vi har skall rymmas inom ramen för vad som är ekologiskt hållbart. Det tror jag ligger i allas intresse - inte minst fiskarnas. Det är annars helt enkelt inte möjligt att upprätthålla en fortsatt fiskerinäring.
Herr talman! Tack, statsrådet! Jag satt och var orolig alldeles i onödan för att statsrådet skulle ändra sig eller för att jag liksom kollegerna skulle ha övertolkat uttalandena. Det har vi tydligen inte gjort. Nu har med andra ord skämtboksförfattaren fått veta att skriften inte är något att bygga vidare på. Vi kan se fram emot en seriös utredning. Det är jättebra. Kan vi sedan få internationella överenskommelser som gör att man inte först muddrar havet på allting ned till minsta fiskyngel utan att fiskstammarna kan överleva skulle det vara fantastiskt för framtiden. Det har vi misslyckats med åtminstone i norra Europa. Jag tackar för svar som har givits. Självfallet är vi alla anhängare av öppen debatt - s.k. fri debatt. Jag som gammal publicist är den sista att vara emot det. Men det får finnas gränser. Det känns litet, för att inte säga mycket, obehagligt att man använder statsmedel för att ge ut skämtböcker som hånar och kritiserar en hel yrkeskår. Landets yrkesfiskare och deltidsfiskare är hederligt folk. Låt oss slå fast detta.

Herr talman! Lennart Daléus har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft i förhållande till andra länder inom EU, främst Finland och Danmark, samt för att långsiktigt hävda det svenska jordbrukets betydelse i samband med det reformarbete som baseras på EG-kommissionens förslag i Agenda 2000. Det svenska jordbruket och den svenska livsmedelsindustrin är framtidsnäringar med möjlighet att genom konkurrenskraftiga företag uppfylla högt ställda miljö och djurskyddskrav och svara mot konsumenternas krav och behov både vad gäller pris och kvalitet. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att medverka till att stärka jordbrukets konkurrenskraft. I detta syfte har ett investeringsstöd på ca 120 miljoner kronor per år införts fr.o.m. år 1997. Preliminära uppgifter för år 1997 visar att beslut om investeringsstöd för ca 230 miljoner kronor, privat finansiering medräknad, har fattats. Detta stöd har främst lämnats till insatser för miljö och djurskyddsinvesteringar med prioritet för de sju nordligaste länen. Regeringen har vidare under perioden 1992-1998 avsatt totalt 83 En kraftfull satsning har gjorts för att stärka jordbrukets miljöanpassning. Det svenska miljöersättningsprogrammet, som är ett av de mest ambitiösa i EU, har byggts ut i flera steg. Ett särskilt stöd på 600 miljoner kronor för att uppmuntra flerårig vallodling infördes år 1997. För år 1998 utökas miljöprogrammet ytterligare med 700 miljoner kronor. Miljöprogrammet motsvarar därmed hela den kostnadsram på 2,8 miljarder kronor som har tilldelats Sverige enligt anslutningsfördraget med den europeiska unionen. kommissionen sin strategi för EU:s utvidgning, förslag till reformer på centrala politikområden och, när det gäller de finansiella perspektiven, Agenda 2000. En viktig del i agendan rör EU:s gemensamma jordbrukspolitik och ändringar i denna. Kommissionen avser att presentera detaljerade förslag på jordbruksområdet i mitten av mars. Regeringen har vid flera tillfällen redogjort för sin syn på förslagen i Agenda 2000 - bl.a. vid ministerrådsmöten, i EU-nämnden och i jordbruksutskottet. Vi ställer oss bakom den reforminriktning som föreslås. Förslagen i Agenda 2000 är en etapp i det långsiktiga arbetet att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken. Vår bedömning är att förslagen i Agenda 2000 kommer att stärka det svenska jordbruket och den svenska livsmedelsindustrin. Det är emellertid inte enbart politiska beslut som bestämmer jordbrukets konkurrenskraft. Avgörande betydelse har även den enskilde jordbrukarens kompetens och förmåga att utveckla sitt företag. I debatten om jordbrukets villkor har den aspekten kommit i skymundan. Regeringens syn på de långsiktiga målen i arbetet med den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att redovisas i den proposition som lämnas till riksdagen senare under våren.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret och skall bara göra några nedslag i det som jordbruksministern har sagt. Till att börja med är det naturligtvis bra att Sverige som alla andra EU-länder tar del av EU-systemets möjligheter när det gäller investeringsstöd i jordbruket. Nu har ju Sverige lagt en förhållandevis stark regional profil på stödet. Det innebär att det är ett förhållandevis svagt stöd i de egentliga jordbruksbygderna, i södra Sverige. Det innebär naturligtvis att Sverige kan göra mer. Gunnar Björk har ju i sin utredning också pekat på att det går att utnyttja resterande delar av EU-avtalet för att stärka investeringsstödet till jordbruket. Man kan göra en jämförelse med andra länder. Det svenska anslaget på 120 miljoner kronor per år kan jämföras med miljardsatsningar i Finland och med en satsning i Danmark, som väl åtminstone är dubbelt så stor som den i Sverige. De exportfrämjande åtgärderna som ministern redovisade är naturligtvis bra. Gunnar Björk visar på att motsvarande insatser i konkurrentländerna är avsevärt större. Miljöprogrammet berör jordbruksministern bra och talar om att vi nu utnyttjar de 2,8 miljarder som är möjliga inom ramen för detta. Men det finns också signaler om att det skall ske en översyn av miljöprogrammet med, om jag har förstått det rätt, ett alternativt belopp - en sänkning från 2,8 miljarder till 1,8 miljarder kronor per år. Jag skulle vilja ha detta utvecklat något. Finns det någon grund för och ambition att åstadkomma en sänkning av det svenska utnyttjandet av miljöstödet? När det gäller förhållandet till CAP:s utveckling och Agenda 2000 tycker jag att jordbruksministerns svar är hoppingivande, nämligen insikten om att vi måste samlas kring ett svenskt agerande kring Agenda 2000, som går ut på att den svenska livsmedelssektorn inte skall tappa mark gentemot andra EU-länder. Det är rätt av Sverige att bevaka de svenska intressena på det sättet. Men jag är litet orolig för att de justeringar som har signalerats när det gäller Agenda 2000 kan visa sig vara till nackdel för Sverige. Det vore bra om jordbruksministern något kunde belysa åt vilket håll de justeringar som är aktuella pekar för svensk del. Sedan kommer då frågan om vad som skall läggas på riksdagens bord och hur riksdagen skall agera. De dramatiska förändringarna av CAP verkar dessbättre ha försvunnit. Vi arbetar med Agenda 2000 som grund för mycket av agerandet inom EU. Man kan säga att de dramatiska förändringarna av CAP, som har signalerats tidigare, i realiteten är överspelade. Men frågan är vilket förhållande som råder mellan Agenda 2000 och det mer närliggande i Sverige - Björks utredning - som spelar stor roll. Det vore intressant att höra om jordbruksministern tycker att Gunnar Björks material kommer att utgöra en stark grund för regeringens fortsatta agerande med förslag i riksdagen under våren, möjligen parallellt med långsiktiga inriktningar i arbetet med Agenda 2000.
Herr talman! Jag vill också litet grand kommentera det som jordbruksministern har tagit upp i sitt svar. Det är viktigt att vi håller isär begreppen och försöker renodla de olika frågeställningarna. Den viktiga utgångspunkten måste vara konkurrensneutralitet för Sveriges bönder i förhållande till bönderna i andra delar av Europa, inom gemenskapen. Daléus sade har vi inte utnyttjat investeringsstödet i så väldigt stor omfattning i förhållande till konkurrentländerna. När det gäller miljöersättningen är det ju alldeles klart att vi skall utnyttja de framförhandlade nivåerna, därför att de är ju framförhandlade utifrån den syn på konkurrensneutralitet som fanns vid förhandlingstillfället. Sedan måste man se miljöersättningarna som ersättningar för utfört arbete på miljöområdet, inte som ett stöd till den aktiva jordbruksproduktionen. Miljöersättningarna är i första hand ersättningar för utfört arbete. Agenda 2000 är en väldigt viktig faktor i detta sammanhang. Här hoppas jag verkligen att både politiker och näring kan gå i takt, så att vi kan få en gemensam ståndpunkt när det gäller Sverige, och att vi utgår från de förutsättningar som är viktiga för svenskt jordbruk. Björkska utredningen. Delar jordbruksministern uppfattningen när det gäller kontentan av den utredningen, att svenskt jordbruk har en konkurrensnackdel motsvarande 1-1 1⁄2 miljard kronor i förhållande till Finland och Danmark, som är de stora konkurrentländerna? Personligen delar jag Björks uppfattning, därför att det visar sig klart att han har belägg för denna uppfattning. Jag vill också fråga hur ministern ser på de höga dieselkostnaderna och de höga avgifterna för handelsgödsel, som är de två viktigaste punkterna i sammanhanget. Det skulle vara intressant att höra om ministern nu klart kunde deklarera att det inte är tal om några nya 44 ören i dieselskatt från regeringens sida. Detta är nämligen någonting som oroar Sveriges bönder för närvarande. Jag tror faktiskt att det finns ett samband mellan den dåliga lönsamheten och risken i jordbruket, därför att man inte har råd och möjlighet till nödvändiga investeringar. Man har heller inte råd och möjlighet att anställa medhjälpare i den utsträckning som är nödvändig. Frågan om livsmedelsindustrierna är också viktig. Jag besökte för 14 dagar sedan ett livsmedelsföretag, där man står inför frågan om var man skall investera, i Sverige eller i Danmark. Vad man säger är att det är mycket som talar för en investering i Danmark därför att Sverige har för höga kostnader i form av skatter och avgifter. Detta är ju också en utomordentligt viktig fråga för näringen. Danmark, Finland och övriga EU-länder?

Herr talman! Den fråga som jordbruksministern hade att svara på var vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft i förhållande till andra länder inom EU, främst Finland och Danmark. På just den frågan kan jag egentligen inte hitta något svar i interpellationssvaret. I svaret redogörs det mer för EU-stödens roll och givetvis också för frågan om CAP, och det är ju andra frågor. Det ges inget svar vad gäller konkurrenssituationen i förhållande till Finland och Danmark. Men det är möjligt att ministern strax återkommer här med ett tydligare svar. Göte Jonsson var delvis inne på detta, men jag skulle vilja gå än mer i konkretion och läsa en tabell i Björks utredning. Där jämförs de olika produktionsskatterna i Sverige, Danmark och Finland. Jag skall ta tre exempel. I Sverige är elskatten 13,8 öre per kilowattimme, i Danmark 7 öre per kilowattimme och i 460 kr. På kvävegödselmedel är skatten 1,80 kr per kilo i Sverige. I Danmark och Finland tar man inte ut någonting. När ministern ser dessa siffror måste hon väl ändå fundera på om inte detta missgynnar svenskt jordbruk i den här konkurrenssituationen. På något sätt måste man hitta en modell för att få bort missgynnandet. Antingen anpassar sig övriga länder till svenska nivåer, eller så måste Sverige anpassa sig till andra nivåer. Det kan inte finnas någon poäng med att slå ut svenskt jordbruk med dessa konkurrenssnedvridande skatter och avgifter. Skall vi i stället importera livsmedelsprodukter som kanske inte har samma miljöprestanda som jag tycker att svenska livsmedel har eller produkter från länder som inte har samma djuromsorg som vi trots allt har i Sverige? Jag förstår inte poängen med det. Min stilla undran är om ministern utifrån dessa tre exempel kan säga om vi skulle kunna hitta något system. Åt vilket håll skall vi gå? Skall vi fortsätta jobba för att de andra skall höja sina avgifter eller skall vi konstatera faktum - att vi måste göra något åt de egna avgifterna för att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft? I utredningen konstateras att alla miljöavgifter på jordbruket i Danmark återförs till näringen. Vi kristdemokrater har under lång tid drivit kravet i Sveriges riksdag att vi borde göra på motsvarande sätt här. Men det gör vi inte. Kan ministern tänka sig att låta miljöavgifterna gå tillbaka till näringen på ett tydligt sätt? Kan det vara ett sätt att hantera detta?
Herr talman! Låt mig först säga att den utredning som Gunnar Björk har gjort nu skall skickas ut på remiss, trots att förslagen i utredningen inte är finansierade. Det är naturligtvis beklagligt. Låt oss avvakta med diskussionen kring dessa förslag tills det har kommit in synpunkter från remissinstanserna. Jag skall säga något om jämförelserna med våra grannländer, särskilt Danmark. Danmark har en annan typ av jordbrukspolitik än vi har haft och också en annan typ av jordbruk. Det har att göra med att Danmark sedan länge varit medlem i den europeiska unionen och har ett jordbruk som i mycket hög grad är basen för en omfattande livsmedelsexport. Det skapar naturligtvis både helt andra behov och helt andra möjligheter än vi har i Sverige. Men låt mig också säga att vi bara under korta tid vi själva hunnit vara EU-medlemmar sett att det också finns stora möjligheter för oss att utveckla vår livsmedelsexport och därmed skapa en viktig stimulans för hela livsmedelssektorn här hemma. Det kommer naturligtvis i sin tur att vara en viktig bas för kommande förändringar av den svenska jordbrukspolitiken och inställningen till näringen. Jag menar att det är ett viktigt politiskt intresse och engagemang att stimulera den svenska livsmedelsproduktionen och att tillmäta den dess rätta värde i ett ekonomiskt och socialt sammanhang. Lennart Daléus tangerade den kommande reformen av EU:s jordbrukspolitik och undrade över hur vi ser på svenskt jordbruk i det perspektivet. Naturligtvis är det en svensk ambition att hävda den svenska livsmedelsproduktionen och att arbeta för att förslagen skall få en sådan utformning att de passar bra för det svenska jordbruket. I det sammanhanget är det självfallet en komplikation att jordbruket inom den europeiska unionen kan vara mycket olika i olika regioner. I den skiss till framtida politik som kommissionen lade fram förra året såg vi att det kunde finnas delar som missgynnade den typ av produktion som vi har. Det är en produktion som är effektiv och i förhållande till en del andra länder betydligt mer storskalig och rationell. Självfallet är det vår ambition att de konkreta delarna i jordbrukspolitiken skall vara så utformade att de verkligen bidrar till en bra utveckling för oss i Sverige. Men jag vill lägga tonvikten vid att en avreglering och förändring i grunden av jordbrukspolitiken är ett av de allra viktigaste bidragen i en konstruktiv riktning för Europas jordbruk som helhet och för Sveriges jordbruk som en del därav. Det är min bestämda uppfattning. I det sammanhanget är det litet beklämmande att höra att Lennart Daléus tycker att det är något positivt att vi nu på kort sikt är överens med kommissionen. Han uttrycker det som att det är skönt att vi lagt diskussionen om en mer dramatisk förändring av jordbruket åt sidan. Det är fortfarande min uppfattning att konsekvenserna kommer att bli förödande, såväl för Europas jordbruk som helhet som för det svenska jordbruket, om vi inte på lång sikt åstadkommer en mer dramatisk förändring av jordbrukspolitiken. Jag får återkomma till de övriga inläggen i nästa replikskifte.
Herr talman! Är det beklämmande eller inte? Ministern talar om dramatiska förändringar på lång sikt. Det må vara. Men på kort och medellång sikt är det ändå så att fenomen som Björks utredning spelar större roll för det svenska jordbrukets förändring och utveckling än diskussionen kring CAP på lång sikt med de dramatiska förändringar som tidigare diskuterades. Det må vara att vi skall lägga Björks utredning åt sidan och vänta på remissvaren. Men skälet till att åtminstone jag diskuterar frågan i dag är att man har kunnat förmärka - hur skall jag säga för att vara vänlig, herr talman? - en viss tveksamhet i regeringens hantering av denna fråga. För att använda ett fint ord kan jag säga att det lett till en viss tidsutdräkt. Utredningen går ut på remiss den dag som i dag är, och det är litet lång betänketid. Det är därför vi pratar om den och vill ha en mer handfast och snabbare hantering av det här arbetet från regeringens sida. Visst kan man väl, jordbruksministern, fundera litet på vilken uppfattning man har om förslagen i utredningen, även om den är ute på remiss? Man kan ju tänka själv om man vill. Det är viktigt att slå fast att finansieringen av Björks förslag, i den takt de nu genomförs, inte kan göras inom sektorn. Ett av Gunnar Björks utredningsuppdrag var att se hur man kunde stärka konkurrenskraften. Då kan man ju inte ha en ryggsäck där man bara stuvar om litet grand, precis som när man gick på hajk med Lorangan, äggsmörgåsen och alltihop. Ryggsäcken blir inte lättare för det, eftersom alla grejer ligger kvar. Det gäller alltså att se till att någon annan lyfter av dem. Det är själva poängen. eller 2,8 miljarder kronor. Vad gäller i framtiden för miljöprogrammet? Det är väl utnyttjandet av den ram som vi tidigare gemensamt arbetat med och fått upp till ett fullt utnyttjande? Jag skall ta upp det svenska agerandet på EU-nivå. Jag tycker att man ibland kan se att det inte är så tydligt inriktat på att göra det bra för svenskt jordbruk. De andra länderna bekymrar sig naturligtvis hela tiden om sitt eget jordbruk och agerar för att göra det som bra som möjligt för det egna jordbruket. Jag tycker att man ibland kan se det som inte så tydligt inriktat på att göra det bra för svenskt jordbruk. De andra länderna bekymrar sig naturligtvis hela tiden om sitt eget jordbruk och agerar för att göra det så bra som möjligt för det egna jordbruket. Men jag tycker att vi ibland har något slags altruistisk allmän syn om att jordbruket skall bli bra i hela Europa, vilket är viktigt. Men vi har rätt att också tänka alldeles speciellt och särskilt på svenskt jordbruk. Jag undrar om jordbruksministern har funderat över om det går att dra ihop de svenska resurserna i detta arbete - ministern själv, parlamentariker, tjänstemän, intresseorganisationer och varför inte delar även av denna riksdag - för att agera för att dra åt ett samstämmigt och tydligt håll när svenska intressen står på spel. Vi har ju sett exempel från andra länder. Man kan ibland faktiskt vara litet avundsjuk på Finland, inte bara i hockeymatcher utan även i andra sammanhang. Där samlas man och drar åt ett håll just i EU Jag har några konkreta frågor. Beträffande de 1,8 och 2,8 miljarderna undrar jag: Tänker ministern samla ihop oss för att vi gemensamt skall dra åt samma håll för svenskt jordbruk i EU-arbetet? Visst är det väl så att Lorangan och äggsmörgåsarna i ryggsäcken skall lyftas bort av någon annan än av dem som bär ryggsäcken just nu?
Herr talman! Jag vill upprepa den fråga som tidigare har varit uppe. Hur ser jordbruksministern på innehållet? Det är ju mycket viktigt vad ansvarig minister har för uppfattning om konkurrensförutsättningarna för svenskt jordbruk. Den andra frågan som jag ställde och som har anknytning till detta var: Hur blir det med de 44 örena? Björk säger att vi måste lyfta av skatten på diesel. Regeringen säger nu att det blir 44 öre till, enligt vad som har läckt ut. Kan ministern klart och entydigt dementera att det inte blir några nya pålagor på jordbruket? Ministern sade i svaret att bönderna måste bli duktigare. Jag tycker att det var ett något märkligt uttalande. Alla som bedriver verksamhet skall bli duktiga. Men vi har ju duktiga bönder i Sverige. Men förutsättningen för att bli duktig är ju att man har konkurrensförutsättningarna. Samtidigt sade ministern att livsmedelsexporten i Danmark till stor del är basen för den danska verksamheten och för det danska samhället. Och därför har man, såvitt jag kunde förstå, en bättre jordbrukspolitik i Danmark än i Sverige. Men om vi ser till att vi får en bättre jordbrukspolitik kan ju livsmedelssektorn faktiskt bli en mycket betydande sektor även för Sverige. Men då måste vi ju först analysera och lösa problemen i dessa sammanhang. Det är ett faktum att svensk jordbruksproduktion totalt har haft driftsöverskott på 2,5-3,5 miljarder kronor under de senaste åren, samtidigt som man har en politisk ryggsäck, en kostnad som motsvarar 1-1,5 miljarder kronor. Detta är proportioner som är omöjliga att ha i fortsättningen om man skall se jordbruket som en framtidsnäring. Vi måste lyfta av denna tunga politiska kostnaden från svenskt jordbruk. I annat fall kan vi glömma att jordbruk och livsmedelsproduktion skall bli framtidsnäringar. Är ministern beredd att lyfta av dessa kostnader?
Herr talman! På en punkt måste jag korrigera Lennart Daléus. Jag tycker att det är allvarligt att han har Loranga i ryggsäcken när han är ute på hajk. Jag tror att vi andra brukar ha mjölk i ryggsäcken. Låt mig sedan när det gäller vad som i framtiden är avgörande för det svenska jordbrukets möjlighet till en konstruktiv utveckling vara provokativ och säga att jag faktiskt inte tror att det är de politiska besluten. I grunden tror jag att det är jordbrukets och jordbrukarnas självuppfattning. Jag vill gärna upprepa något som jag har sagt i andra sammanhang, nämligen att jag tror att det är förödande för en näring att dess utövare om och om igen framställer sig som de mest olycksdrabbade i samhället, som de som det alltid är synd om, som de som alltid drabbas av problem, som de som aldrig har några chanser och som de som aldrig har några möjligheter. Risken med en sådan inställning är faktiskt att den riskerar att bli självuppfyllande. Självfallet är de politiska besluten viktiga. Det som jag säger är inte ett försök att undandra mig politiskt ansvar. Som ett svar på det som här har sagts vill jag gärna säga att jag tycker att Gunnar Björks utredning är mycket väl värd att tas på allvar. Det är oroande med de konstateranden som han gör av hur stora skillnader som finns mellan svenskt jordbruks förutsättningar och förutsättningarna för jordbruk i andra länder. Själva syftet med utredningen har ju varit just att se över vad som är nödvändigt för att den svenska livsmedelsproduktionen skall kunna ha rimliga konkurrensvillkor. Men låt mig också säga att jag inte tror att det någonsin är möjligt att med hjälp av enbart politiska beslut utjämna konkurrensvillkoren så att de blir lika för olika länder. Det är nämligen många andra faktorer som påverkar. LRF Konsult, som ju inte är någon företrädare för regeringen utan som är en företrädare för näringen själv, har i en ny undersökning, som är en redovisning av resultatet för 1996, redovisat vilken avgörande betydelse en företagares egen kompetens och skicklighet har. Man har jämfört i övrigt likvärdiga jordbruksföretag och konstaterat att skillnaden mellan vad jordbruksföretagen har över när de har kvittat utgifter mot inkomster kan skilja med så mycket som 50 % mellan två olika företag. I sin analys säger LRF Konsult att man kan hänföra detta till företagarens egna kompetens och kunnande. Detta tycker jag är ett belägg för att vi inte får fokusera denna diskussion enbart på de politiska besluten. Men återigen: De politiska besluten är viktiga. Jag kan ge Lennart Daléus rätt i att det har tagit tid att fatta ett beslut om att skicka ut denna utredning på remiss. Jag redovisar också gärna skälet till det. Skälet är att förslagen i utredningen inte var finansierade. Det är ett generellt krav att en utredning skall föreslå en finansiering för sina förslag. Det är naturligtvis allvarligt att man inte gör det. Därför kommer denna remissomgång också att förenas med krav på remissinstanserna att ha synpunkter på finansieringen av förslagen. När det gäller miljöprogrammet är det inte min ambition eller avsikt att vi skall gå ifrån den omfattning på miljöprogram som vi har nu - naturligtvis utan att därmed kunna säga något om alla de ekonomiska förutsättningar som alltid måste vägas in. Skälet till att utredningen har fått direktivet att se på två nivåer är helt enkelt att vi tämligen burdust vill tvinga fram en prioritering. Vad är verkligen viktigast? Vad är det som ger de viktigaste och bästa miljöeffekterna? Om man får en ram som säger att man med mindre pengar skall åstadkomma mesta möjliga miljönytta får vi också en möjlighet att se vad som verkligen har högst prioritet. Det är det enkla skälet till att det finns två nivåer i utredningsförslaget.
Herr talman! Det sista som jordbruksministern sade var bra. Det innebär att det inte kommer att bli 1,8 miljarder utan att det kommer att ligga kvar på 2,8 miljarder, men man har på något sätt försökt få fram något som gör att man tänker till litet extra i fråga om prioriteringarna. Men den riktiga nivån ligger kvar. Herr talman! Jag kan också avslöja att jag inte dricker bara Loranga utan även mjölk och ibland en slatt Coca Cola. Det går bra det också. Beträffande framtidsnäringen och de politiska besluten i relation till jordbrukarens ekonomi, är jag medveten om att jordbrukets ekonomi naturligtvis beror på det egna företagets kompetens, marknaden och de politiska besluten. Men vad som har hänt, herr talman, är att vi under de allra senaste åren faktiskt har fattat ett antal rent av hårdhänta politiska beslut som har påverkat jordbruket. Vi har nämligen gått med i EU. Det har varit ett politiskt beslut som har lett till ett antal politiska följdbeslut. Det är till stor del detta som jordbrukarna har haft att brottas med. Det gäller allt från en ny administration, som en del väljer att kalla byråkrati, till andra problem som är just av politisk karaktär. Det är då som politiska beslut som påverkar ekonomin inte kommer i skottgluggen. Så är det naturligtvis med de förslag som finns i Björks utredning, dvs. att de är av politisk karaktär därför att jordbruket i dag påverkas så tydligt av de politiska besluten och ekonomin. Jag tror att jordbruksministern håller med mig om att vi har haft en del delvis besvärande upplevelser av grannländerna. Vi minns ju diskussionen om Finland och äggen för inte så länge sedan som spelade roll för en del av jordbruket. Jag vill ta fasta på det som jordbruksministern har sagt och som är konstruktivt för framtiden. Det är fortfarande så att detta är en framtidsnäring. Då är det naturligtvis viktigt att vi gemensamt drar åt ett sådant håll att vi minskar den politiska ryggsäcken, fortfarande under bibehållande av ekonomiskt ansvar för
Herr talman! Nu har ministern haft två tillfällen att svara på interpellantens fråga om hur man skall stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft i förhållande till främst Finlands och Danmarks jordbruk. Vi har ännu inte fått svar. Jag nämnde några exempel på produktionsskatter. Det handlar då om el, diesel och kvävegödselmedel. Men jag har inte fått något egentligt besked från ministern om vad hon tycker om de stora skillnader som finns och som definitivt skapar en dålig situation för svenskt jordbruks konkurrenskraft. Ministern sade att utredningen i fråga mycket väl är värd att tas på allvar. I och för sig är det positivt. Det innebär en ändrad hållning jämfört med hur det var från början, då man tydligen var beredd att låta utredningen hamna i papperskorgen. Beträffande de konkreta exemplen vore det intressant att höra ministerns egen uppfattning. Är det alltså rimligt att det skiljer så mycket? Inser ministern att detta gör det betydligt svårare att bedriva svenskt jordbruk? Ministern säger: Vi kan inte med politiska beslut förändra situationen och stärka jordbrukets konkurrenskraft. Jag ser ingen poäng i detta. Det är ju politiska beslut som har skapat den här ojämlikheten; det är vad det handlar om. Här gäller det att undanröja politiska beslut som har skapat en ojämlik konkurrensförmåga. Jag förstår alltså inte poängen i resonemanget. Herr talman! Vad gäller reformeringen av CAP välkomnar jag den ändrade attityd som ministern har intagit. Det är nu en betydligt öppnare och mera realistisk hållning i frågan. En förutsättning för den långsiktiga reformeringen av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken är ju att vi får lika konkurrensvillkor. Det är en grundbult för att vi skall kunna genomföra reformeringen. För att svenskt lantbruk skall kunna stå starkt och verkligen ha förutsättningar att bedriva livsmedelsproduktion i hela landet måste det bli lika konkurrensvillkor.
Herr talman! Jag har inte svarat på den konkreta frågan om en eventuell höjning av dieselskatten och tänker inte göra det nu heller men jag tänker åtminstone förklara varför. Det som inte är förslag från regeringen och i regeringen beslutat finns det ingen anledning för mig att kommentera. De propositioner som regeringen arbetar med under våren kommer att föreläggas riksdagen. När så görs kan vi diskutera det konkreta innehållet i dem. Vid en återblick på de gångna åren framgår det att vi har en omfattande ekonomisk kris att ta hänsyn till. De effekter som den fick för hela samhället, även för jordbruksnäringen, påverkade naturligtvis också våra möjligheter att via politiska beslut, åtminstone sådana som kostar pengar, bidra till att näringen stimuleras. Jag tror att vi måste ha också det i åtanke när vi funderar över varför de gångna åren har sett ut som de gjort. Vi berörde Danmark och verksamheten där. Jag menar att vi skall sträva åt det hållet men vi måste göra det steg för steg. Även en tusenmilafärd börjar med ett steg, som någon vis gammal kines sagt. Även om det inte handlar om en tusenmilafärd för Sverige när det gäller att bli ett land som har en omfattande livsmedelsexport som en del i en blomstrande livsmedelssektor, måste vi naturligtvis börja uppbyggnaden där vi står men närma oss ett betydligt aktivare förhållningssätt och tillmäta livsmedelssektorn en väsentligt större betydelse. Lennart Daléus talade tidigare om möjligheten för oss att arbeta tillsammans och dra ihop alla olika aktörer. Det är min uppfattning att vi bör göra det. Jag tycker att vi redan har ett konkret exempel, nämligen hur vi arbetar tillsammans när det gäller den svenska inställningen till antibiotika inom jordbruket, närmare bestämt inom djurhållningen. Vi har mycket goda erfarenheter av vad det internationellt betyder att ha ett sådant förankrat samarbete. Jag ser fram emot att vi kan utveckla det till att gälla större delar av sektorn - förmodligen inte hela, för vissa skillnader kommer det nog alltid att finnas. Vi skall alltså sträva åt detta håll. Jordbrukets konkurrenskraft stärker vi med politiska beslut utifrån Gunnar Björks utredning men också genom förändringar i själva näringen.

Herr talman! Sten Andersson har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta så att privatpersoner även i framtiden kan hålla tam och husdjur på ungefär samma sätt som tidigare. om djurhållning i djurparker m.m. Föreskrifterna trädde i kraft redan år 1991. Att hålla djur för offentlig förevisning ställer särskilda krav på djurhållningen. För papegojor gäller t.ex. att de skall hållas i par eller grupp. Jordbruksverket kan emellertid, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från föreskrifterna. En fågel som inte uppskattar en artfrände utan försöker hacka ihjäl den skall givetvis inte ha sällskap i buren. av djur avsedda för sällskap och hobby trädde i kraft den 1 januari i år. Syftet med föreskrifterna är att öka djurens möjlighet till naturligt beteende i enlighet med djurskyddslagen och Europarådets konvention för skydd av sällskapsdjur. För en person som håller ett fåtal djur, och som inte sysslar med avelsverksamhet, förmedling eller försäljning, är de delar i föreskrifterna som innehåller detaljerade krav för olika arter inte tvingande regler utan allmänna råd.
Herr talman! Jag tackar för svaret men det som sägs i den sista meningen stämmer nog inte riktigt. Det framgår inte tydligt av de regler som den här interpellationen är baserad på att det inte gäller privatpersoner. Privatpersoner är väl trots allt det stora antalet ägare av tam och husdjur i det här landet. Varför skulle inte de djuren lyda under samma lagstiftning som andra djur? Avsikten har inte varit att ge en medvetet negativ bild av byråkrater. Men sådana här beslut uppfattas ibland som konstiga och det är trots allt politikerna som ytterst bär ansvaret för dem. Det kan ju finnas bokstavstrogna tjänstemän och då kan det ibland, i undantagsfall, gå illa. Jacko är en 21-årig papegoja som i 20 år har suttit i en butik i Malmö. Jacko är på allmänt gott humör. Han visslar och pratar med kunderna och sprider trivsel och trevnad i butiken. Jacko var frisk i fjol. Det finns t.o.m. ett intyg om det från Malmö miljöförvaltning. Jacko, som alltså var frisk i fjol, är nu sjuk. Det handlar inte om att han har varit hos en veterinär och fått en diagnos, utan det beror på att det har kommit nya regler från Jordbruksverket. Där står det att Jacko måste ha en större bur och att han måste ha tillgång till en artfrände, alltså en annan papegoja, i buren. Jag tror inte att någon kommunal tjänsteman skulle kunna bli anklagad för tjänstefel om de här reglerna följts till punkt och pricka. Jackos ägare har nu sagt att Jacko skall få en litet större bur. Däremot kan han inte få en artfrände. Det går inte. Man har prövat det många gånger men Jacko fungerar inte tillsammans med andra gojor. Det är inte så att han biter dem men han blir psykiskt störd. Han sätter sig i ett hörn, tittar bara i väggen och är allmänt ledsen, så någon artfrände går ägaren aldrig med på. Om man skall dra konsekvenserna av detta skall det alltså alltid vara ett fågelpar eller flera fåglar i buren. Men om man köper en undulatunge är det mycket svårt att bestämma dess kön. Det här skall inte bli ett inlägg i könsdebatten men undulater gillar inte lesbiska förhållanden. Två ensamma undulathonor i bur slutar oftast i en katastrof. Är statsrådet beredd att förtydliga de här reglerna, som faktiskt kan missuppfattas av någon övernitisk tjänsteman? Kommer inte de här reglerna att gälla även för alla oss som privat har hundar, katter, kaniner eller marsvin?
Herr talman! Det är inte utan att jag börjar känna sympati för Jacko av det skälet att jag efter några timmars debatt här i riksdagen själv börjar känna mig besläktad med djuret i fråga. Skämt åsido. Vi diskuterar här två olika regelverk. Det ena gäller offentligt förevisade djur. Enligt min uppfattning råder det inget tvivel om att det är viktigt att det för djur som förevisas offentligt - det må vara på en typ av föreställning eller i ett skyltfönster - måste finnas strikta regler. De djuren utsätts nämligen för en annan typ av stress och för andra förhållanden än djur som är privata sällskapsdjur. Därför är det också mer angeläget att vi via våra myndigheter kommer med föreskrifter i de fallen. Som jag redovisade redan i mitt första inlägg finns det möjligheter att få dispenser. Det är inte meningen att ett djur som inte trivs med att ha ett annat djur i sin bur nödvändigtvis skall behöva ha det ändå. Syftet med regelverket är naturligtvis att djuren skall må bra. Jag har noterat att man i olika medier tycker att det är roligt att förlöjliga den här typen av regelverk. Det är naturligtvis alltid populärt när man kan kritisera myndigheter och politiker. Om det kan anses ha någon som helst relation till vårt medlemskap i den europeiska unionen blir det hela ännu roligare. Jag skulle vilja säga att motivet är gott. Det är viktigt att vi, när vi ser över djurhållning, inte enbart tittar på lantbrukets djur, som vi ju har haft stor uppmärksamhet på i många år, utan också de många djur som finns någon annanstans i samhället och även våra sällskapsdjur. Som jag sade är detta inte några tvingande föreskrifter när det gäller våra sällskapsdjur. Tanken med regelverket är att det skall fungera som allmänna råd till djurägaren och vara ett stöd för oss som skaffar oss sällskapsdjur för att vi tycker om djur. Sällskapsdjur är viktiga. De fyller en viktig funktion för oss människor. Det är givetvis viktigt att vi då tar hand om dem på ett så bra sätt som möjligt. Det är därför de här nya föreskrifterna finns. De reglerar inte hund och katt som redan sedan lång tid tillbaka har varit föremål för föreskrifter i andra sammanhang, utan att det har väckt någon särskild uppmärksamhet i samhället. Låt mig avslutningsvis säga att om medier avstod från lustifikationerna och i stället ägnade sig åt att mer seriöst återge vad de här regelverken faktiskt handlar om skulle det vara till väsentlig fördel för djurhållningen i vårt land.
Herr talman! Jag tycker inte att man skall avstå från lustifikationer. De gör ofta livet värt att leva. EU:s djurregler är väl inga höjdare. Det är väl ingenting vi behöver sträva efter. De har inte hittills legat på popularitetslistans tio i topp. Min tolkning beror på att en tjänsteman på miljöförvaltningen i Malmö gjorde just den tolkning som jag har gjort. Han är ju ändå anställd för att sköta de här frågorna. Han talade om för ägaren till Jacko att så här går det inte längre. Då blir man litet bekymrad. Jag har ett litet tips. Jag har två undulater. De är väl inte världens smartaste, men de har en liten plastgoja i buren och tror säkert att den är levande. De leker med honom. Det står att en ensam fågel kan bli kompenserad frånvaron av artfrände genom mänsklig kontakt. Jag undrar hur man skall mäta det. Skall man mäta det i tid eller intensitet? Jag är fortfarande inte helt övertygad av statsrådets svar. Detta kanske skulle innebära att man även skall kontrollera privatpersoners hundar, katter, kaniner och marsvin. Skall vi nu lägga nya pålagor på polisen? Skall vi ha en papegojpolis t.ex.?
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall avstå från skämt och lustigheter, men jag tycker att det är tråkigt att någonting som jag finner så angeläget som bra regler för djurhållning skall förlöjligas och avfärdas på det sättet i medier. Ändå tråkigare är det om vi här i riksdagen har en debatt som är en förlängning av den sortens diskussion. Jag tycker att detta är angelägna frågor. Det finns redan i dag ett ansvar för de kommunala miljö och hälsoskyddsförvaltningarna, eller de förvaltningar som har ansvaret i kommunerna, att utöva tillsyn när det gäller djurskydd. Det gäller givetvis även privatpersoner. Jag tror att många fall av upprörande misshandel av djur som anmäls till förvaltningarna rör just fall av misshandel av djur hos privatpersoner. Det är naturligtvis inte så att man i dag har någon sorts djurskyddspolis som traskar ut och in i människors hem och undersöker förhållanden. Om det förekommer upprörande fall av vanvård eller misshandel av djur är det däremot deras uppgift, såväl när det gäller sällskapsdjur som när det gäller djur som finns i någon yrkesutövning, att utöva tillsyn och kontroll. Det är ett ansvar som redan i dag finns. Låt mig återigen säga att när det gäller de sällskapsdjur som vi som privatpersoner har är de här föreskrifterna allmänna råd. Det är upp till djurägaren att bedöma om hans eller hennes mänskliga kontakt med sällskapsdjuret i fråga är tillräcklig. Det är inte så att statliga eller andra myndigheter går in och tar över ansvaret från djurägaren. Detta skall betraktas som ett stöd för djurägaren. Det är självfallet upp till oss själva att bedöma om vi vårdar och sköter vårt djur på ett riktigt sätt. Jag hoppas och tror att vi i den här diskussionen har lyckats klargöra att avsikten med regelverket är att vara ett stöd för djurägaren, inte ett tvång, inte någonting som skall följas bokstavligen, utan just bidra till att man funderar över sin roll som djurägare. Det tycker jag är angeläget. Som jag sade tidigare har vi i ganska många år fokuserat intresset på lantbrukets djur. Med all rätt. Det har varit oerhört viktigt att de djur som finns i lantbruket får förbättrade förhållanden. Men vi har också anledning att fundera över de djur som är våra sällskapsdjur och vilka livsvillkor vi erbjuder dem. Därför tycker jag att det är viktigt att våra ambitioner utsträcker sig också till den djurhållning som omfattar sällskapsdjuren, men inte på ett tvingande sätt, inte som regler vars bokstav måste följas, utan just på det sättet att vi stöder och informerar djurägarna. Det är därför som det kommer att finnas ett krav att man när man köper ett sällskapsdjur också skall få med information. Det sker enligt min uppfattning redan i mycket hög utsträckning. Ansvarsfulla innehavare av verksamheter där man säljer djur tar i regel i mesta möjliga mån redan i dag ett sådant ansvar. Men det är viktigt att vi ser till att det verkligen fungerar över hela linjen.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att det inte tydligt framgår att det gäller yrkeshållning av djur. Det står hållande av djur. Jag håller faktiskt djur om jag har en hund eller om jag har tio hundar. Det är litet svårsmält att regelverket inte skall gälla för majoriteten av de svenska tama husdjuren. Då frågar man sig vad de egentligen är konstruerade för. Jag har i alla fall förstått av debatten att Jacko inte behöver flytta till de sälla jaktmarkerna ännu. Detta gäller inte honom. Jag noterar också, och det är det allvarliga, att en tjänsteman på miljöförvaltningen i Malmö gjorde exakt den bedömning av de här reglerna som jag gjorde. Han har, som jag sade innan, viss erfarenhet av sin yrkesutövning, hoppas jag.
Herr talman! Jag finner det också allvarligt att en tjänsteman med ansvar för djurskyddstillsyn inte känner till ett regelverk som faktiskt varit gällande under sju års tid. Det finns all anledning att fundera över hur en sådan brist kan uppstå. Låt mig åter poängtera att vi talar om två regelverk. Vi talar om ett som har gällt i sju år och som gäller djur som är offentligt förevisade. Där får man söka dispens från de regler som i det fallet annars gäller. Där krävs det en aktiv insats från Jackos ägare för att befria honom från det sällskap han inte vill ha. Det är fullt möjligt att ha det så. När det gäller sällskapsdjuren vill jag återigen säga att det i jordbruksverkets författningssamling, enligt min uppfattning, mycket tydligt framgår redan i inledningen, 1 §, 1 kap., att föreskrifterna i 5-12 kap. inte gäller vid hållande av ett fåtal djur om varken avelsverksamhet, förmedling eller försäljning förekommer. Det är alltså där det avgränsas att föreskrifterna riktar sig till en yrkesmässig utövning. Då ställer Sten Andersson den motsatta frågan: Varför gäller nu detta inte för alla djur? Från att, som jag uppfattade det, ha beklagat att det fanns för strikta regler, blir nu frågan den motsatta: Varför gäller det inte för alla djur? Återigen: Det är naturligtvis varken möjligt, nödvändigt eller önskvärt att ha en reglering på den nivån för våra privata sällskapsdjur. Utgångspunkten är ju ändå att människor skaffar sig djur därför att de tycker om djur och vill ha deras sällskap. Däremot kan naturligtvis de regler vi sätter upp för ett yrkesmässigt hållande av djur också fungera utmärkt som stöd och rådgivning i vår roll som privata djurägare. Därför finns den här skillnaden mellan djur som är i yrkesmässig utövning och djur som är våra sällskapsdjur.

Herr talman! Hanna Zetterberg har frågat mig vad regeringen avser göra för att dels utvärdera MAI, eller Multilateral Agreement on Investment, som det egentligen heter, innan det undertecknas av Sveriges regering, dels undvika konflikter mellan undertecknande av MAI och ett konkret solidariskt samarbete med utvecklingsländer. Utländska direktinvesteringar och internationell handel främjar ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och högre levnadsstandard. Den välfärdsökning vi sett i stora delar av världen de senaste 15 åren har lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom. Den gemensamma nämnaren bakom de framsteg som gjorts är insikten att en internationell arbetsfördelning med åtföljande handel är bra för varje enskilt land vare sig det handlar om industriländer eller utvecklingsländer. För ett litet, öppet frihandelsland som Sverige är detta kanske tydligare än för många andra länder. Under de senaste årtiondena har flödet av utländska direktinvesteringar i världen ökat kraftigt. Detta är en följd av den ökande handeln. Därmed ökar behovet av internationellt överenskomna regler för sådana investeringar. Företagen behöver en försäkran mot godtycke i värdländernas politik. Ett land som Sverige behöver garantier för att andra länder inte lockar till sig investeringar med ojusta medel. Alla tjänar på att det finns regler som gör att investeringar förläggs dit där de utnyttjas mest effektivt, inte där det för tillfället erbjuds särskilda stimulanser. Det svenska stödet för MAI och vårt aktiva deltagande i förhandlingarna inom OECD är i linje med det traditionella svenska engagemanget för en fri och öppen världshandel baserad på gemensamma regler. Från svensk synpunkt vore det idealiskt om ett enhetligt, globalt regelverk för investeringar kunde förhandlas fram inom Världshandelsorganisationen, WTO. Jag hoppas att MAI kommer att tjäna som inspiration och utgångspunkt för sådana förhandlingar. Utländska direktinvesteringar till utvecklingsländer har ökat kraftigt under senare år och kan spela en viktigt roll för att få till stånd en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Sverige arbetar för stabila spelregler som positivt påverkar flödet av internationella investeringar till utvecklingsländerna. Sådana investeringar, tillsammans med bättre möjligheter att få sälja på marknaderna i de utvecklade länderna i Europa och Amerika, är nyckelfaktorer för att utvecklingsländerna skall få fart på sin välståndsutveckling. Det svenska utvecklingssamarbetet syftar till att stärka dels länders förutsättningar att locka till sig långsiktigt kapital, dels regeringars möjlighet att föra en stabil och utvecklingsbefrämjande politik. I förhandlingarna verkar Sverige för att särskild hänsyn skall kunna tas till individuella utvecklingsländers problem om och när dessa länder önskar bli medlemmar av MAI. Som Hanna Zetterberg påpekar är en av huvudprinciperna i MAI att utländska investerare inte skall behandlas sämre än landets egna. Men lika viktigt är givetvis att de inte heller behandlas bättre. Sverige har varit mycket tydligt på denna punkt. Målet är att i största möjliga utsträckning begränsa utrymmet för all slags diskriminering - både positiv och negativ. Från svensk sida förespråkar vi en bindande artikel som skall förbjuda positiv diskriminering på miljö och arbetsrättsområdet. Miljöaspekterna på MAI har kommit att uppmärksammas under senare tid. Det har från många håll uttryckts oro för att MAI riskerar att inskränka medlemsländernas möjligheter att tilllämpa vissa miljöregler. Sverige arbetar för klara skrivningar i avtalet så att statens normala regleringsmöjligheter på t.ex. miljöområdet inte ifrågasätts. I detta sammanhang bör man komma ihåg att effektiva regler på miljöområdet är viktiga för att handeln och investeringarna verkligen skall leda till ökad välfärd. Innan en trovärdig utvärdering av MAI kan göras måste förhandlingarna avslutas. Vi vet inte hur avtalet slutligen kommer att se ut. Självfallet försöker Regeringskansliet fortlöpande bedöma konsekvenserna av de förslag som förs fram i förhandlingarna, utifrån bl.a. miljö och utvecklingsaspekter. Detta arbete sker i kontakt med statliga verk och företrädare för folkrörelser, näringsliv, universitet och olika organisationer. En utvärdering av MAI skall ske innan avtalet överlämnas till riksdagen och göras av någon som är fristående från Regeringskansliet.
Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Till en början kan det vara bra att påpeka att detta är ett väldigt stort avtal, och att vi ingalunda kommer att slutföra debatten i dag. Jag har valt att ta upp några frågor i min interpellation, och jag kommer att ta upp några frågor i mitt svar till handelsministern på hans svar till mig. Handelsministern svarar mig att utländska direktinvesteringar och internationell handel främjar ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och högre levnadsstandard. Jag vill faktiskt ifrågasätta det påståendet. En utveckling av en rättvis fördelning, och därmed ökad levnadsstandard för flertalet kommer inte automatiskt. Vad jag förstår har vi i dag fler fattiga och svältande människor på vår jord än för 15 år sedan om man ser till antalet personer och inte räknar i procentsatser. Jag vet att det är en omöjlighet att skapa en rättvis fördelning utan möjligheter att genom politiska beslut påverka handel och ekonomi. Som jag har förstått det begränsas denna möjlighet kraftigt vid ett undertecknande av MAI-avtalet. Som avtalet ser ut i dag ger det ökade rättigheter åt företagen, men diskuterar inga skyldigheter. Jag skall ta några exempel. Reglerna om expropriation och skadestånd ger rätt till varje utländskt företag eller utländsk investerare att motsätta sig regeringsbeslut gällande skatter, miljö, arbetsrätt och konsumentskydd såsom potentiella hot mot deras vinster. Företag ges en möjlighet att stämma stater för deras agerande, men det finns ingen möjlighet för stater att överklaga eller i sin tur stämma företagen. Anledningen till det är naturligtvis ganska enkel, eftersom MAI reglerar staternas agerande och inte företagens. Därmed utesluts staternas möjlighet att stämma företag. Övriga problem med MAI-avtalet kan vara t.ex. att det skapar ett regelsystem för internationella investeringar som skyddar investerarna, och inte de internationella principer som t.ex. antagits av FN. Så sent som den 18 februari, dvs. för två dagar sedan, erkändes under förhandlingarna i Paris att detta är ett dilemma. Men man har fortfarande inte löst problemet med hur förhållandet mellan MAI-avtalet och internationella avtal skall se ut. Exempel på detta är det framförhandlade resultatet från Kyoto eller konventionen om biologisk mångfald. Förslag om regler för att förhindra länder att sänka sina miljökrav för att attrahera investerare röstades tydligen ned under förhandlingarna för två dagar sedan. MAI-avtalet innebär också att alla områden omfattas om man inte anmäler reservation. Jag kan förstå att handelsministern i dag inte kan redogöra exakt för Sveriges reservationer, eftersom avtalet inte är färdigförhandlat. Trots det är det anmärkningsvärt att Sverige inte i dagens läge förvarnat om fler än ett tiotal reservationer, vad jag har förstått. Sverige har t.ex. inte som Finland begärt undantag för kärnkraften, inte som Frankrike för radio eller medier, inte som Tyskland för järnvägsverksamhet osv. Har man inte fått undantag från början blir det naturligtvis svårare att vid ett senare tillfälle få dessa undantag, speciellt med tanke på att när avtalet godkänns får man inte ansöka om utträde under fem år. Vilka konsekvenser detta kan få för Sverige eller andra länder kan vi i dag inte överblicka, bl.a. eftersom inga konsekvensanalyser har gjorts. Det gläder mig att handelsministern ändå nämner detta i sitt anförande. Handelsministern talar om att MAI är viktigt för att skapa gemensamma regler för handeln. Det ligger i linje med det traditionella svenska engagemanget för en fri och öppen världshandel baserad på gemensamma regler. Men jag undrar om handelsministern inte glömmer bort att de olika aktörerna på den här marknaden inte på något sätt är likvärdiga. Svaret på min interpellation känns faktiskt stundom litet för naivt för att komma från den svenska handelsministern.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och Hanna Zetterberg för interpellationen som ger också mig möjligheter att vara med i den här viktiga debatten. Jag såg svaret först för 15 minuter sedan, så jag kan inte hålla ett lika välförberett anförande. Men jag vill ändå delta i debatten. Min utgångspunkt är att klyftorna ökar på jorden och att det finns över en miljard människor som lever på mindre än en dollar om dagen. Om man ser på den delen av mänskligheten är det här avtalet någonting som oroar mig mycket. Handelsministern skriver i sitt svar att handel är bra för varje enskilt land. Jag påstår att det är en sanning med modifikation. Länder som har en dåligt utvecklad industri och en dåligt utvecklad handel, dvs. många utvecklingsländer, skulle behöva skydd för att kunna bli jämbördiga parter och kunna hävda sig på världsmarknaden. Att de östasiatiska länderna kom i gång berodde ju inte på att de öppnade sig totalt från början när de var helt oskyddade. Handelsministern säger också i sitt svar att man i största möjliga utsträckning skall begränsa utrymmet för all slags diskriminering, både positiv och negativ. Då vill påminna om att när ojämlika parter tävlar och konkurrerar förlorar ju alltid den svagaste. T.o.m. i sporten golf får man handikapp. Något liknande bör ju finnas på världsmarknaden för de länder som är i underläge och där en majoritet av dessa människor bor. Jag vill också erinra om att de människor som tjänar så litet som en dollar om dagen inte kan efterfråga någonting och inte har någon större glädje av den här handeln. De blir ofta utsatta för exploatering och extra förtryck. Jag tycker också att det känns väldigt olustigt att det återigen är en grupp rika länder, nu är det OECD, som kommer överens om regler som sätter normerna. Dessa normer kommer sedan att spridas över världen. Det är alltså rika länder som sätter normerna och bestämmer. Pengar är fortfarande makt. Om och när u-länderna vill bli medlemmar skall man kanske ta särskild hänsyn till dem, men för mänsklighetens och världens framtid skulle man nog behöva ta hänsyn till dem redan när man förhandlar. Jag skulle önska att man kunde ha förhandlingar där man i stället introducerar de här länderna i världshandeln och världsekonomin på ett positivt sätt och att de får en positiv särbehandling, en positiv diskriminering. Ministern skriver också att utländska direktinvesteringar även i utvecklingsländerna kan spela en viktig roll för att få till stånd en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Det finns mängder med exempel på motsatsen. Det finns mycket oroande tecken på att människor kränks i länder som har en välfungerande handel, inte minst i Indonesien. Jag skulle vilja fråga handelsministern hur regeringen kommer att arbeta för att se till att de konventioner som vi har undertecknat när det gäller mänskliga rättigheter och när det gäller miljö verkligen kommer att stå över det här avtalet. I förslaget till avtalet står det att utländska investerare inte skall behandlas sämre än landets egna. Ministern tillägger: "Men lika viktigt är givetvis att de inte heller behandlas bättre." Varför står inte det i avtalet? Ministern skriver också: "Från svensk sida förespråkar vi en bindande artikel som skall förbjuda positiv diskriminering på miljö och arbetsrättsområdet." Nu finns det många åhörare på läktaren, och den här meningen är väldigt svår att begripa. Jag skulle vilja att ministern förtydligade detta. Sedan står det också i svaret att man skall arbeta för att få klara skrivningar så att statens normala regleringsmöjligheter på t.ex. miljöområdet inte ifrågasätts. Men min fråga är: Varför ger man sig över huvud taget in i ett samarbete där det kan bli möjligt att våra regler på miljöområdet ifrågasätts?
Herr talman! Det var väldigt många frågor. Många av dem var mycket konkreta. Även om Hanna Zetterberg för sin del pekade på att detta är ett avtal under förhandling där allting ännu inte är klart, tyder ändå många av frågorna på att ni har en bild av att jag skall stå här och slå i ett facit och berätta att så här kommer det att bli när avtalet eventuellt så småningom blir undertecknat. Vi skall ju ha klart för oss att vi ännu inte vet om de här förhandlingar går i lås och leder till ett avtal. Motsättningarna är ganska stora i dag. Viljan från framför allt USA att fullfölja förhandlingarna verkar ha försvagats kraftigt. Utsikterna till ett snabbt avtal som liknar det vi ser i dag är inte så jätteljusa. Många av frågorna speglar den skilda grundsyn som vi har vad gäller ekonomiska frågor. Hanna Zetterberg tycks leva kvar i en tradition där planhushållning och organiserad byteshandel mellan länder inom ramen för vänskaps och biståndsavtal är en bättre metod än en friare handel. Med den grundsynen hamnar man på en annan linje i synen på det här avtalet också. Men vi menar att investeringar är bra för utvecklingen, även om de inte automatiskt leder till alla välsignelsebringade effekter. Enligt min mening är det bättre med mer investeringar än med mindre investeringar. Fattiga länder kan inte bryta sig ur fattigdomen utan att få tillgång till ny och modernare kunskap, den som ofta finns i de rika länderna. Ett sätt att föra över detta till fattiga länder är just genom moderna investeringar. Med den mer positiva grundsyn som jag har hamnar jag i en annan slutsats om det här avtalet som någonting som öppnar möjligheter och som vidgar utsikterna till välståndsbildning i de fattiga länderna. Men jag uppfattar det som om Hanna Zetterberg har en rakt motsatt presumtion, nämligen att ökad handel och ökade investeringar leder till ökad fattigdom och kvarhållande av fattiga länder i misär. Låt mig gå över till några av de mer konkreta sakerna. Först och främst gällde alla invändningar fattiga länder, men de förhandlingar som vi just nu bedriver sker inom OECD mellan 29 av världens rikaste länder. Det finns i och för sig ett och annat land i kretsen som måste betecknas som utvecklingsland, t.ex. Mexiko. Vi vet i dag ingenting om hur ett sådant här avtal skulle se ut om vi efter förhandlingar i WTO lyckas få ett bredare avtal som omfattar fler länder. För mig är det en klar fördel om vi i OECD-området kan få konkurrensbegränsningar mellan regeringarna vad gäller hur mycket man skall muta företagen för att de skall göra en investering i sitt eget land. Jag tycker att det förstärker de demokratiska krafternas position i förhandlingarna med företagen om t.ex. Irland och Sverige skakar hand på att ingen av oss skall locka företag till oss med hjälp av underbud på arbetsrätt, miljövård och annat. Nu är min tid snart ute och det är många frågor kvar, men jag har ett par replikvändor kvar. Slutsatsen för min del är att detta ökar regeringarnas makt på bekostnad av företagens, och inte tvärtom. Vad gäller undantagen vill jag påpeka att vi har anmält några undantag redan. Men det är en preliminär lista. Vi har lång tid på oss att anmäla fler. Vi kan överväga flera av dem som Hanna Zetterberg tar upp, men det är ännu inte tid att slutligt låsa detta. De undantag vi har anmält är t.ex. fritidshus, flyg och lufttransport, bosättningskrav för bl.a. vd-ar och vissa styrelseledamöter, och vi kan som sagt utvidga detta. Jag ber att få återkomma till fler frågor i nästa replik.
Herr talman! Handelsministern! Det är ganska uppenbart att MAI-avtalet är västvärldens påhitt. Det kommer från västvärlden, och det förhandlas inom OECD-länderna, de starka länderna i världen just nu. Men det som är intressant är ju frågan om hur andra länder som inte är med och förhandlar skall kunna värja sig mot detta om de inte tycker att de regler som finns med överensstämmer med deras värderingar eller intressen. Jag misstänker tyvärr att så är fallet. Hur skall utvecklingsländer kunna vara med och styra den här utvecklingen? Det vill jag faktiskt ha ett konkret svar på. Det här är ett jätteavtal som skall ersätta ca 1 600 nuvarande handelsavtal och handelsregler. De kommer naturligtvis att bli påverkade av detta. Det finns väldigt mycket att prata om. Jag skulle också vilja ha ett förtydligande av den mening som Lena Klevenås tog upp, om "en bindande artikel som skall förbjuda positiv diskriminering på miljö och arbetsrättsområdet". Jag förstår inte heller vad handelsministern menar med det. Jag hoppas, i det tidsperspektiv vi nu pratar om, att undertecknandet av avtalet kommer att skjutas upp ungefär ett år till. Det gör jag med tanke på att Sverige hade tänkt delta i ett undertecknande redan i april i år, enligt den andra tidsplaneringen. Det har inte heller förekommit någon som helst debatt. Det här är den första debatten som hålls i riksdagen. Förutom ett svar på en fråga och en liten fråga under frågestunden i går, är det egentligen bara under de senaste två veckorna som det här avtalet över huvud taget har diskuterats i svenska medier och bland befolkningen i Sverige. Jag tycker att det är beklagligt att regeringen inte har tänkt sig att tydligare föra den demokratiska debatt som jag tycker är nödvändig. Oavsett om avtalet inte undertecknas förrän det är färdigförhandlat tycker jag att den demokratiska debatten bör prioriteras. Leif Pagrotsky säger till mig att jag vill ha planhushållning, att jag inte tycker om den fria handeln, att jag lever i det gamla. Jag tycker inte att jag gör det, Leif Pagrotsky. Jag tycker däremot att jag är väldigt realistisk i fråga om den världsbild vi har i dag. Handelsministern säger i sitt svar att de utländska direktinvesteringarna har ökat och att det kan spela en positiv roll i det sociala och ekologiskt hållbara samhället. Må så vara, men det gör inte det i dag. Till en mycket liten del gör det det i dag. Tvärtom tycker jag mig kunna se att enormt många företag går över lik när de vill tjäna pengar. De går via barnarbete och miljöförstöring och motarbetar rättigheter för de anställda i de olika företagen. Det här är ytterligare ett exempel på att vi vill befästa den typen av system i världen, och jag tycker inte att det är bra. Sedan tycker jag att länder skall handla med varandra, men de skall göra det på ett schyst sätt. Tyvärr tycker inte jag att det här avtalet lägger den schysta grund för handel som jag vill se. Men det är möjligt att vi har olika ideologiska värderingar och att det är därför som detta dyker upp på det här sättet. Utifrån det jag kan om avtalet ser jag inte att staternas möjlighet att påverka vare sig miljö eller sociala perspektiv över huvud taget stärks med avtalet. Jag vill bara påminna Leif Pagrotsky om att en av de viktigaste anledningarna till att vi har en u-värld och en i-värld är att västvärlden väldigt länge har utnyttjat u-världen. Jag vill faktiskt bryta det systemet, jag vill inte vidareutveckla den typen av förtryck.
Herr talman! MAI, multilateralt avtal om investeringar, har länge betraktats som en teknisk fråga. Jag tror inte att det är det. Jag tror att frågan har stor politisk sprängkraft. Avtalet är som jag ser det ett led i den globala världshandeln och den struktur som finns där, och den är väldigt manlig, vit och storskalig. Jag delar också Hanna Zetterbergs uppfattning att det här är en del av ett förtryck. Om vi skall få en bra framtid måste vi hitta en rättvis handel och strukturer som faktiskt positivt diskriminerar, alltså helt enkelt gynnar de länder som borde ha någon form av handikapp. Jag skall inte orda mer om det, men jag vill upprepa några frågor så att handelsministern kanske kan hinna svara. På vilket sätt kommer regeringen att arbeta för att konventionerna om mänskliga rättigheter och miljö verkligen respekteras i det nya avtalet? Om man inte får behandla utländska investerare bättre än inhemska investerare så måste väl det stå i avtalet. Tänker regeringen arbeta för det? Sedan måste jag komplettera med en fråga som kanske inte har direkt med u-ländernas situation att göra, utan med den svenska situationen. Om allting räknas som varor är även kultur varor, och även svensk kultur. Det har kommit nyheter om att i Frankrike är känslorna upprörda därför att Frankrike inte får gynna sin egen filmindustri. Filmindustrin är nämligen en vara som andra varor och en industri som andra industrier, och man kan alltså inte värna om den. Vi har i Sverige också subventioner och stöd till den svenska filmindustrin. För att ta ett konkret exempel: Är det så att vi inte kan gynna våra egna investerare på något område? Det här omfattas ju inte av något undantag, vad jag förstår. Är det så att det här kommer att komma i fara? Jag vill också säga att jag tycker att det är bra att ministern avslutar med att säga att man fortlöpande skall bedöma konsekvenserna och ge folkrörelser och andra möjlighet att ha ett inflytande. Jag tycker att det är bra, och jag är glad att förhandlingarna inte är färdiga.
Herr talman! För att börja med det allra sista, Lena Klevenås, är vi mitt i en förhandling. Hur förhandlingen utvecklas och hur vi värderar det förloppet avgör om vi kommer att skriva på avtalet eller inte. För att kunna göra den bedömningen måste vi naturligtvis värdera alla de utspel som olika länder gör. Detta är ett stort avtal, det är mycket arbete att förstå hur detta sker, och det måste man göra med viss ödmjukhet. Vi eftersträvar att göra det i öppenhet. Vi har bjudit in ett antal organisationer att löpande under hela processen följa arbetet, och vi kommer att utvidga den kretsen av organisationer för den fortsatta delen av förhandlingarna. Det gör vi inte minst för att själva bättre förstå och kunna analysera de olika saker som inträffar. Att det har varit en brist på demokratisk debatt kan jag hålla med om, och jag kanske borde ha gjort mer. Vi har informerat riksdagen i form av skrivelser och på annat sätt. Men inte förrän Hanna Zetterberg nu reagerar har vi fått någon reaktion i form av motioner, debatter och interpellationer. Jag har fått en skriftlig fråga en gång. Så jag tycker att det är bra att Hanna Zetterberg har tagit det här initiativet och ställt en interpellation, och jag ser fram emot att det blir fler tillfällen att diskutera detta i riksdagen. Vad gäller kulturen har det framförts stark kritik i Frankrike. Det har att göra med att man fruktar att det franska språket nu kommer att hotas. Jag ser ingenting i avtalet som gör att jag förstår på vad sätt franska språket skulle hotas. Ingen kommer att tvinga franska filmbolag att göra språkändringar så att filmerna spelas in på engelska. I Sverige har vi på det här området snarast det omvända problemet. Jag skulle för min del gärna se t.ex. att fler finska och norska mediekoncerner ville intressera sig för svenska tidningar. Så jag kan inte se att detta är något hot. Skulle det dock vara det kommer vi att överväga att anmäla en reservation till protokollet. Men i de bedömningar vi hittills har gjort har vi inte kunnat se något sådant behov. Än en gång till frågan om positiv diskriminering. Jag försökte för min del beskriva vad jag menade, och jag beklagar om jag var otydlig. Om Irland och Sverige båda konkurrerar om att locka till sig Ericssons huvudkontor, därför att man har berättat i hela världspressen att man är på marknaden för en ny lokalisering, är det väl bra om Irlands regering och Sveriges regering skriver på ett avtal som säger: Vi konkurrerar med allt som man normalt konkurrerar med mellan länder - utbildningsnivå, företagsbeskattning och annat. Men vi låter bli att konkurrera genom att underbjuda varandra på miljöområdet och arbetsrättsområdet. Detta är vad jag menar med att man inför ett förbud mot positiv diskriminering. Det är att vi skulle säga till Ericsson: Om ni lägger er i Sverige slipper ni MBL och LAS. Det vill jag förbjuda i det här avtalet. Den här frågan driver Sverige i förhandlingarna. Vi vill att det skall vara en låt oss kalla det konkurrensbegränsning mellan regeringarna i fråga om vilka medel som skall stå till buds när man konkurrerar om sådant här. Det menar jag kommer att förstärka ländernas makt i förhållande till företagen. Företagen kommer inte längre att kunna spela ut länder mot varandra när dessa skall locka till sig investeringar. Hanna Zetterberg frågar också: Hur skall de fattiga länderna kunna värja sig? Detta är ju ett avtal mellan parter. De parter som tycker att det är bra skriver på och de som inte tycker att det är bra låter bli. Än så länge är det rika länder som förhandlar. Men den dag de fattiga länderna kommer att inbjudas, när det här t.ex. hamnar i WTO, kommer de att framföra sina förhandlingskrav. De kommer att välja om de tycker att det är värt att skriva på eller inte. Det är deras fria val. Ingen tvingas till detta.
Herr talman! Låt mig börja med det sista som Pagrotsky talade om, dvs. utländska investerare i t.ex. uländer. Jag funderar fortfarande över hur u-länder skall kunna värja sig mot detta. Vi kan försöka tänka oss en situation där inte i-länderna utan i stället uländerna hade förhandlat fram den här typen av avtal. Jag undrar om det då över huvud taget hade sett ut på det här sättet. Det kan vara en fråga att fortsätta att diskutera. Jag tror också att utländska investerare drar sig för att investera i länder som inte har undertecknat de här avtalen. Det blir därför mycket svårare för många av de u-länder som inte varit med om förhandlingarna och inte haft möjlighet till påverkan av avtalen att låta bli att skriva under. Men den diskussionen får vi med all säkerhet fortsätta. Jag tänker bara nämna några saker om den demokratiska debatten. Det har ju, som handelsministern säger, varit en väldigt liten demokratisk debatt i Sverige. Det beror väl inte bara på handelsministern utan på en mängd olika faktorer. Bl.a. har jag förstått att man utifrån de här förhandlingarna inte velat släppa ut informationen på ett tidigt stadium utan bara har pratat litet summariskt om vad som har hänt. Jag har lämnat en fråga till Riksdagens utredningstjänst, som pekat på några tillfällen när frågan har varit uppe i riksdagen, bl.a. i EU-nämnden den Men såvitt jag kan utläsa har man aldrig pekat på den här frågans vidd. Jag tycker att det är beklagligt att regeringen har tolkat de här frågorna som litet tekniska och därför inte har tagit upp avtalets politiska betydelse. Jag är väldigt glad för att den här debatten nu har dykt upp, och jag hoppas verkligen att regeringens arbete med frågan kommer att leda till den demokratiska debatt som vi så väl behöver. Jag tror också att det är helt nödvändigt att flera organisationer knyts till regeringens arbete.
Herr talman! Det är säkert flera av oss som har anledning till självkritik för att den här debatten inte har blivit bredare och för att kunskaperna inte har spritts mera. Vi har informerat riksdagen. Vi har kanske inte gjort det på ett tillräckligt bra sätt och borde måhända ha gjort det oftare - det tar vi gärna på oss - men vi har gjort försök, även om de möjligen har varit taffliga. Jag tycker för min del att det är bra med öppenhet och vill gärna sprida det här bättre. Jag har därför tänkt att jag redan i dag skall se till att hela texten till det avtalsutkast som nu föreligger och som alltså inte är ett slutligt avtal - inte ens ett förslag till ett slutligt avtal utan bara en förhandlingsmateria - kommer in på min hemsida på Internet. Det är en mycket omfattande text. Alla som klickar på Information Rosenbad och söker på namnet Leif Pagrotsky skall kunna hitta hela denna text. Därefter hoppas jag att ingen kommer att anklaga i varje fall mig för att försöka hemlighålla och mörka något som vi i lönndom försöker lura på fattiga länder, som inte ens får veta vad som väntar dem. Eftersom varken Lena Klevenås eller Hanna Zetterberg har någon repliktid kvar, skall jag inte ställa några nya frågor. Jag härleder, som sagt, mycket av skillnaderna vad gäller våra värderingar - vår oro över respektive våra förhoppningar om det här avtalet - till våra fundamentala bedömningar av om handel och investeringar är något bra eller något dåligt. Där har jag en mer positiv syn. Jag tycker mig dock spåra något av en sådan i Hanna Zetterbergs kommentar att om man inte skriver på, kanske man går miste om investeringar. Tonläget sade att det skulle vara något dåligt. Alltså kanske också Hanna Zetterberg tycker att det är bra med direktinvesteringar i t.ex. fattiga länder.

Herr talman! Patrik Norinder har frågat mig om regeringen skall verka för att råtallolja i första hand skall användas som råvara till industriell förädling och vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra att den kemiska industri som använder råtallolja som råvara slås ut. Patrik Norinder frågar också när mina diskussioner med Arizona Chemical skall fortsätta. Frågorna är ställda mot bakgrund av att utformningen av energibeskattningen indirekt påverkar prisbildningen på råtallolja, vilket kan utgöra ett problem för de företag som använder produkten som industriell råvara. Råtalloljan är en biprodukt från framställning av pappersmassa. Oljan kan användas som bränsle men i första hand som en råvara vid framställning av färg, lim m.m. När råtallolja förädlas framkommer tallbeck som en avfallsprodukt. Tallbeck kan inte användas som råvara men fungerar liksom råtallolja utmärkt som bränsle i oljepannor. Beskattningen av eldningsolja höjer därför värdet på råtallolja och tallbeck som bränsle på den svenska marknaden. För att tillgodose efterfrågan på bränslen på värmemarknaden har Arizona Chemical AB importerat betydande mängder tallbeck. Företaget tillhandahåller mer tallbeck på den svenska marknaden än den mängd råtallolja som man själv köper in. Det framstår inte som helt självklart att företaget verkligen har förlorat på den svenska energibeskattningen. Fram t.o.m. den 30 juni 1996 fanns det en spärr mot att använda råtallolja som bränsle genom att den kompensation, den s.k. nioöringen, som värmeverken erhöll vid leverans till industrin förutsatte att råtallolja inte användes vid verket. På grund av att industrin lade om sin egen värmeproduktion för att få tillgång till nioöringen ökade kostnaderna för den på ett sätt som inte var acceptabelt. Riksdagen avskaffade därför kompensationen och beslutade om en återgång till tidigare regler på området. Riksdagen har därefter uttalat att ett särskilt stöd bör skapas utanför skattesystemet i syfte att tillgodose behovet av bibehållna konkurrensförutsättningar för biobränslena och att detta system bör innebära att man får en spärr mot användning av råtallolja som bränsle som är likvärdig med tidigare regler. En promemoria om beskattning av råtallolja som används för uppvärmning har tagits fram inom Regeringskansliet . Promemorian har remissbehandlats, och förslaget fick både positiv och negativ kritik. Även på industrisidan var meningarna delade om förslaget. Enligt min uppfattning måste en samlad bedömning göras av den skattemässiga behandlingen av biobränsle. Jag är därför inte i dagsläget beredd att uttala mig om hur ett utvalt biobränsle - i detta fall råtallolja - bör behandlas skattemässigt i framtiden.
Herr talman! Artigheten påbjuder att jag tackar för svaret. Det är dock ett tack som framförs mer för den erhållna skrivelsen från statsrådet med anledning av min interpellation än för beskedet från skatteministern. Betraktat som besked på mina frågor till statsrådet är svaret snarare en förolämpning mot oss riksdagsledamöter. Ofta får vi intetsägande interpellationssvar, men för det mesta görs i alla fall försök att beröra våra frågeställningar. I detta fall är nonchalansen i svaret så påfallande att jag anser att statsrådets missaktning av mig som riksdagsledamot inte är godtagbar. Jag har ställt tre frågor. Den första är: "Avser regeringen verka för att råtallolja i första hand skall kunna användas som råvara till industriell förädling?" Något svar angående regeringens inställning till huruvida biomassa i första hand skall användas som råvara eller som bränsle har jag inte fått. Herr talman! Jag tänker återkomma till detta senare. Denna fråga är ställd mot bakgrund av att mer än 200 arbetstillfällen hotas med utslagning i mitt hemlän. Statsrådet har inte berört detta i svaret. Min tredje fråga var: "När avser skatteministern att fortsätta diskussionerna med Arizona Chemicals?" Frågan är ställd mot bakgrund av att statsrådet vid frågestunden den 22 januari i år påstod att det pågår en diskussion med företaget. Något svar på denna fråga har inte givits. På mina tre frågor har jag alltså inte erhållit ett enda rakt svar. Grundläggande i debatten om skatteeffekterna för råtallolja är regeringens inställning till hur användningen av biomassa bäst gagnar tillväxt och miljö. Jag vill ha ett rakt svar på hur regeringen ser på frågan om råtallolja skall vidareförädlas eller användas som bränsle. Låt oss därför enbart diskutera denna fråga i första omgången och återkomma till övriga frågor senare. Inom ett år har det multinationella kemiföretaget Arizona Chemical med industri i Söderhamn för avsikt att besluta om investeringar av i storleksordningen 50 miljoner kronor. Sverige har goda förutsättningar att komma i fråga förutsatt att det klarläggs att råtallolja är en råvara och inte ett bränsle. Anser nu skatteministern att råtallolja i första hand skall användas som bränsle kommer detta att få till konsekvens att Arizona Chemical förlägger sina investeringar i något annat land än Sverige. Mer än 200 arbetstillfällen kommer att försvinna från Söderhamn. Flerfalt fler kommer att drabbas av nedläggningen. Gävleborgs län är i dag hårt drabbat av en stark befolkningsminskning. Tänker regeringen ytterligare spä på problemen och minska arbetstillfällena? Ur miljösynpunkt uppstår ingen vinst. Växthuseffekten är global. Produktionen förläggs bara i ett annat land som inte har Sveriges ojämförligt höga koldioxidskatt. Skall svensk exportindustri vara konkurrensduglig erfordras att vi harmoniserar våra skatter med omvärlden. Vi förlorar såväl ur miljösynpunkt som ur välfärd om det svenska skattesystemet konkurrerar ut tillverkande företag. Det är den höga koldioxidskatten som gör att vidareförädling av råtallolja blir olönsam. Jag ser att min taletid är slut. Jag ber att få återkomma senare.
Herr talman! Patrik Norinder har i lokalpressen uppmanat övriga ledamöter på Gävleborgsbänken att ställa upp i dagens interpellationsdebatt. Det gör jag gärna. Det ligger i hög grad i mitt intresse att slå vakt om de arbetstillfällen vi har i länet och i synnerhet i Söderhamn eftersom näringslivets strukturomvandling under en lång följd av år gjort att många arbetstillfällen gått förlorade där. Men Patrik Norinder och jag har kanske något olika utgångspunkt och målsättning med att delta i debatten. Råtallolja är som redan sagts här i dag en biprodukt vid framställning av sulfatmassa. Den kan användas dels som bränsle och ersätta tjock eldningsolja, dels som råvara i kemisk industri. När råtalloljan används som bränsle drivs också priset på råvaran till den kemiska industrin upp. Det är det som i dag är problemet för Arizona Chemical i Sandarne. Man producerar produkter som utgör bindemedel i målarfärg, lim, tryckfärger, vägmarkeringsfärger och såpa. Men man vet också i dag att man kan vidareförädla råtalloljan för att användas inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Anläggningen i Sandarne är den största i världen. Både processen och produkterna bygger på ett mycket högt teknikinnehåll. Helt avgörande för verksamheten är tillgången på råtallolja. Närmare 150 000 ton från råvarulevarantörer i framför allt Sverige men även Finland och Norge förbrukas. Alternativanvändningen är att använda den som bränsle. Massaindustrierna är stora energiförbrukare och kan använda råtalloljan i sina mesaugnar och ångpannor. Det leder till att massaindustrins energikostnader också påverkar priset på råtallolja. Det måste vara av intresse för hela landet att en råvara som råtallolja kan vidareförädlas i flera steg, vilket ger många arbetstillfällen, i stället för att användas som bränsle. Som redan sagts är det i Sandarne ca 200 personer som berörs. Nu är inte detta något nytt problem. Jag är ny i riksdagen. Men jag vet att riksdagsledamöter från länet oavsett partifärg under en lång följd av år har motionerat och interpellerat i frågan. Jag vet också att det inte är helt lätt att komma med förslag till lösning på problemet. Dagens regering är inte den första som har att brottas med frågan. Under årens lopp har olika förslag till lösning diskuterats. Det har handlat om att förbjuda bränning av råtallolja, att beskatta den som eldningsolja eller att låta råtalloljeproducenterna, dvs. massafabrikerna som säljer råtalloljan till förädling, få skattebefrielse för motsvarande mängd eldningsolja. Min förhoppning är att regeringen med det snaraste försöker att komma fram till en lösning på den här problematiken. Råtallolja är en alltför värdefull produkt att använda som bränsle. Vi har inte råd att förlora fler arbetstillfällen i Söderhamn.
Herr talman! Patrik Norinder vill att regeringen skall använda sin och jag antar även riksdagens makt till att reglera råvarumarknaden starkt i Sverige. Han vill ha regeringens åsikt om i vilka proportioner en viss råvara skall användas antingen till uppvärmning eller till vidareförädling. Det låter inte som en särskilt moderat synpunkt på hur industrin skall fungera i Hur menar Norinder att den regleringen skall gå till? Skall regeringen ha en bestämd uppfattning och sedan förbjuda användning, och gäller det i så fall på fler områden? Norinder har väldigt hög profil, men jag misstänker att det bakom Norinders resonemang finns väldigt litet av konkret argumentation och framför allt inget som helst stöd, skulle jag gissa, i den moderata riksdagsgruppen. Regeringen har fört diskussioner med företaget de senaste tio åren med jämna mellanrum. Det är klart att vi följer utvecklingen mycket noga. Grundproblemet är att i takt med att biobränslen blir alltmer populära att använda för uppvärmning höjs naturligtvis alternativkostnaden för att använda råvaror som kan ses som biobränslen till annat. Det problemet har vi gemensamt alla partier i riksdagen. Vi ser en strukturomvandling i Sverige, och biobränslen blir allt populärare. Vi har också starka miljöpolitiska motiv att använda biobränslen. Då får vi också en konkurrens om de bränslena. Patrik Norinder vet att det finns en lösning som förts fram i debatten flera gånger under många år. Det skulle vara att införa en särskild skatt på användning av råtallolja för uppvärmning. Parallellen är slående till det utredningsförslag som kom för någon månad sedan om att införa en särskild skatt på användning av spån för uppvärmning. Patrik Norinder är nog väl medveten om att hans egen partiordförande, säkert med mycket starkt stöd i Norinders egen riksdagsgrupp, fullständigt avvisat skattemetoden för att förhindra användningen av spån eller råtallolja till uppvärmning. Där har Norinder problem. Det är det som gör att Norinder innerst inne är upprörd. Jag förstår Patrik Norinders engagemang. Han bor i området och representerar människorna. Men han skall inte angripa regeringen innan han först har klarat ut frågan med sin egen riksdagsgrupp och sin egen partiledning. Eller är det så att Norinder vill införa en särskild skatt på råtallolja? Vad skiljer det i så fall från en särskild skatt på sågspån? Jag är beredd att dela argumentationen från Norinders partiordförande att det är mycket olyckligt att införa särskilda skatter på särskilda råvaror. Det förstör skattesystemet, och det kan vara en argumentation i sig. Men det förhindrar på lång sikt också god tillväxt i Sverige att använda skattesystemet för att reglera i minsta detalj hur industrin skall klara att överleva i Sverige. I den delen tror jag att Norinder måste börja med litet grand av intern argumentation och använda samma bubblande ilska där. Vad är det då Norinder föreslår för lösning? Det är klart att ett annat alternativ kanske skulle vara en kraftig sänkning av koldioxidskatten. Hur går det ihop med att Patrik Norinders parti, och Norinder säkert själv på andra möten där man diskuterar miljö och uppvärmningseffekten, säger att Moderaternas främsta profilfråga är just koldioxidutsläppen? Det hör vi gång på gång i riksdagen och på många olika håll. Hur minskar man koldioxidutsläppen om man samtidigt skall kraftigt minska användningen av verktyget koldioxidskatt? Också i den meningen tror jag att Norinder får problem med sin argumentation. Regeringen har inte och kommer inte att ha en bestämd uppfattning om exakta proportioner för hur olika råvaror skall användas i olika industrier. Vi har också en marknad som måste fungera. Den typen av planmässig syn på industri och näringsliv är inte acceptabel. Däremot är det viktigt att föra en dialog med företaget. Precis som riksdagsledamoten Brendt säger skall vi också ha den diskussionen. Det är en viktig industri för det lokala näringslivet.
Herr talman! Thomas Östros vet mycket väl att det är skatteeffekten som har gjort att råtallolja är olönsamt och att det är den mycket stora höjning av koldioxidskatten som den socialdemokratiska regeringen har genomfört som har gjort att råtalloljan inte kan användas för vidareförädling. Thomas Östros vet också mycket väl att vi var emot koldioxidskattehöjningen. Som statsrådet säger är det ingen särskilt bra väg att höja skatterna. Det är inte heller den vägen vi förordar, utan vi förordar en sänkning av skatterna. Det är ingen lösning att höja särskilda skatter för spån, råtallolja eller något annat, utan vägen att gå är att sänka koldioxidskatten. Det finns också möjligheter att sänka den för industrin. Redan i dag har industrin en lägre koldioxidskatt än hushållen. Jag har fortfarande inte fått höra vilket besked statsrådet vill ge till de 200 människorna som jobbar i Vad är beskedet till de människor som är beroende av industrin, till Söderhamn som är beroende av industrin? Skall industrin läggas ned eller inte? Jag har fortfarande inte fått något svar på den frågan. Det gläder mig däremot att skatteministern vill föra en dialog med företaget - han talar också om att "följa utvecklingen noga", men det är en annan sak. Om nu skatteministern menar något med det han säger, är han då beredd att åka upp till Söderhamn och tala med de anställda och med företagsledningen? Jag medverkar gärna till ett sådant besök. Det vore viktigt om statsrådet åkte upp till Söderhamn och bildade sig en egen uppfattning. Kan skatteministern tänka sig att besöka företaget? Det är inte den väg som skatteministern förordade, med höjda skatter, som jag är ute efter. Det finns andra vägar. I de diskussioner som förevar i höstas pekade industrin på tre olika vägar. En innebar en avveckling av koldioxidskatten för industrin. En andra väg var en möjlighet till restitution av exempelvis koldioxidskatten till Arizona Chemical, dvs. det handlar om en kompensation direkt till företaget. En tredje väg är att ha en skattebefriad eldningsolja som ersättning för råtalloljan, som levereras till förädlingsföretagen. Det finns alltså lösningar som gör att man inte behöver höja skatten på råtalloljan. Detsamma gäller sågspån. Inte heller där behöver man gå den vägen. Är det någon av de vägar som jag har skisserat som skatteministern anser vara framkomlig? Jag skulle vilja ha ett besked på den punkten. De 200 människorna i Söderhamn är oroade för sin framtid. Får de inget besked vet jag inte hur det skall gå för företaget och för de anställda. De måste ha ett besked om ifall råtalloljan skall användas som råvara för vidareförädling eller om den skall användas som biomassa, annars läggs företaget ned. Vill skatteministern att det läggs ned, så att vi förlorar 200 arbetstillfällen, bör han säga det, så att företaget kan planera för en avveckling.

Herr talman! Problematiken kring råvarupriset på råtallolja behöver naturligtvis få en lösning. I den frågan råder inga meningsskiljaktigheter mellan Patrik Norinder och mig. Svårigheten är ju att det inte finns någon självklar lösning på problemet. Det är litet synd att vi gör det här till en partipolitisk fråga. Oljan är också från miljösynpunkt alltför värdefull för att vi skall göra det här till en fråga som framför allt handlar om energibeskattningen. Det är viktigt att vi kan komma fram till en lösning, och jag hoppas att regeringen har möjlighet att göra det under den närmaste tiden.

Herr talman! Patrik Norinder för nu samma argumentation som i sitt första inlägg. Det är självklart att industrins framtid är viktig, inte minst i den bygd det handlar om. Det är olyckligt att hitta särskilda lösningar för särskilda biobränslen inom skattesystemet. Därmed blir också parallellen till diskussionen om spånskatt väldigt exakt. Det blir precis samma diskussion där som i fråga om råtalloljan. Precis på samma sätt som det är olyckligt att hitta en särskild skattelösning för spånet är det olyckligt att hitta en särskild skattelösning för råtalloljan. På så sätt kan vi inte ha ett energibeskattningssystem som samtidigt uppmuntrar till tillväxt och investeringar. Därför ser regeringen, på basis av bl.a. Skatteväxlingskommitténs betänkande, nu över hela energibeskattningen. Det arbetet pågår inom Regeringskansliet. Där ser vi just till den typen av frågor i ett bredare perspektiv. Hur skall vi få en samlad skattemässig behandling av biobränslena i framtiden? Hur skall det fogas in i en allmän syn på energiskatter och miljöstyrande skatter? Hur reformerar vi skattestrukturen så att det faktiskt blir tydligare vad som är skatter för att finansiera offentliga utgifter och vad som är skatter för att styra om tillverkning och produktion i Sverige och stimulera till en ekologisk omvandling? Det arbetet pågår för fullt och kommer att bli klart mot slutet av året. I det sammanhanget behandlas naturligtvis också den här typen av frågeställningar. Regeringen har vid många tillfällen haft en dialog med företaget, så i den delen finns det inga problem att få kontakt med och resonera med regeringen. Jag har själv också tagit emot uppvaktningar där bl.a. lokala riksdagsledamöter har deltagit och diskuterat företagets ställning och skatteproblematiken. Enligt min mening är det inte någon bra lösning att ge sig in i skattesystemet för att hitta en särskild lösning för råtalloljan, utan vi skall se på biobränslena i sin helhet. Det arbetet pågår i Regeringskansliet och kommer att presenteras i form av en promemoria mot slutet av året.
Herr talman! Det verkar inte som att jag får något besked av statsrådet. Som vanligt håller vi på och utreder, diskuterar och förbereder, men ingenting händer. Det har vi sett under hela mandatperioden. Det händer inte mycket, och det som händer är mer skadligt för svensk industri. Energipolitiken har klart skadat svensk industri. Vi ser i mitt hemlän hur även den tunga elindustrin har problem. Thomas Östros känner ju väl till att de socialdemokratiska kommunalråden i sin skrivelse säger att det här kan drabba Gävleborgs län oerhört hårt. Jag fick inget svar på min fråga om statsrådet var beredd att åka och besöka Arizona Chemical och ta en diskussion där. Jag medverkar som sagt gärna till en sådan resa. Vi kan gemensamt gå upp till företaget och se om vi kan hitta lösningar. Det går inte att fördröja den här saken hur länge som helst. Medan regeringen funderar tappar vi arbetstillfällen. Vi måste komma fram med någon form av besked så att vi kan gå vidare. Det är inte rimligt att skatteproblemet med råtalloljan förblir olöst så länge. Det måste på ett eller annat sätt bort från dagordningen, och industrin måste få besked. Den här debatten har väl snarast gett beskedet att regeringen inte tänker göra någonting. Skall de som arbetar i Sandarne få behålla sina jobb gäller det nog att se till att byta ut regeringen snarast. Framför allt kanske skatteministern skall bytas ut, som inte kan ta till sig det här. Det har jobbats länge med det, och skatteministern har inte kommit en millimeter närmare en lösning. Det enda som har hänt är att koldioxidskatterna har höjts och att vi förlorar arbetstillfällen. Jag vet inte om vi kommer längre i debatten om inte skatteministern har något annat besked. Jag bara beklagar utvecklingen av den här frågan. Vi måste få till stånd en lösning.
Herr talman! Jag reser omkring i landet väldigt mycket och besöker väldigt många företag. Jag tror inte att jag kommer att överlåta min reseplanering till Patrik Norinder - det kommer jag inte att göra. Däremot har vi en regelbunden och öppen kontakt med företaget, både med fackliga representanter och med företagsledning. Som ett led i den kontakten träffar jag dem gärna igen, men jag vet inte om just Patrik Norinder skall sköta den typen av träffar. Det är oerhört viktigt att föra en dialog och även att se problematiken, vilket Patrik Norinder vägrar att göra. Är det lyckligt att åstadkomma särskilda lösningar för särskilda branscher och särskilda industrier på alltfler områden inom skattesystemet? Vad händer då med möjligheterna för skattesystemet att faktiskt också uppmuntra tillväxt i hela landet? Det är ingen särskilt lycklig lösning, och jag är säker på att Patrik Norinder inte heller har stöd i riksdagen för särskilda lösningar på just detta område. Däremot skall vi se till att ha en energibeskattningsstruktur som tar hänsyn till och för in i diskussionen biobränsleanvändningen och vilka alternativa användningar som finns. Då handlar det inte om särskilda lösningar för särskilda biobränslen, utan det handlar om en samlad syn på biobränslet. Denna industri producerar ju själv, som en av biprodukterna, en råvara som används för uppvärmning. När priserna på denna produkt stiger har det därmed en motverkande effekt i och med att man kan göra bättre affärer "på andra sidan". Man importerar dessutom den här typen av biprodukt och säljer på den svenska marknaden. Så enkelt är alltså inte problemet. Detta är en gammal diskussion. Den har pågått åtminstone de senaste tio åren. Det är alltså många skatteministrar som har varit engagerade i den här problematiken. Att det skulle finnas någon enkel lösning i skattesystemet tror jag inte att Patrik Norinder tror på heller.

Herr talman! Mats Odell har frågat mig om jag avser att föreslå riksdagen någon förändring av beskattningen av hushållstjänster under denna mandatperiod. Karin Pilsäter har frågat finansministern vilka åtgärder regeringen är beredd till för att få fart på sysselsättningen i den privata tjänstesektorn. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att jag skall svara på denna fråga. Regeringens sysselsättningspolitik bygger på sunda statsfinanser, att arbetslösheten skall minska genom att fler människor får arbete inom i huvudsak den privata sektorn och att skola, vård och omsorg skall prioriteras framför transfereringar inom den offentliga sektorn. Det finns tydliga tecken på ett förbättrat läge på arbetsmarknaden. Under det andra halvåret 1997 ökade sysselsättningen inom den privata sektorn, främst till följd av en uppgång i sysselsättningen i privat tjänstesektor. Samtidigt dämpades sysselsättningsminskningen i den offentliga sektorn. Arbetslösheten har sjunkit kontinuerligt sedan sommaren 1997 och uppgick i december 1997 till 6,9 %, vilket kan jämföras med 8,7 % i december 1996. Arbetslösheten har under hösten minskat mer än regeringen förutsåg i sin prognos i budgetpropositionen för 1998. De löneavtal som hittills slutits under 1998 inger också förhoppningar om att lönebildningen inte skall utgöra ett hinder för en fortsatt ökning av sysselsättningen. Trots dessa positiva tecken ser jag med stort allvar på det rådande arbetsmarknadsläget. Målet att halvera den öppna arbetslösheten till 4 % år 2000 ligger fast. Beredskap finns för att vid behov vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att målet nås. Skattestimulans av tjänstesektorn är ett exempel på en möjlig sådan åtgärd. Tjänstebeskattningsutredningen presenterade våren 1997 en utförlig analys av olika problem vid beskattningen av tjänster och föreslog bl.a. att socialavgifterna tas bort inom ett förhållandevis brett område inom tjänstesektorn, där individerna själva har möjlighet att utföra arbetet. Regeringen har i budgetpropositionen för 1998 uttalat att den anser att en omläggning av skattesystemet på det sätt som utredningen föreslog kan öka sysselsättningen men påpekade också att utredningens förslag till finansiering - som bl.a. omfattade en sänkning av grundavdraget - skulle leda till oacceptabla effekter på inkomstfördelningen. Jag delar Tjänstebeskattningsutredningens uppfattning att en eventuell skattestimulans av tjänstesektorn bör riktas mot ett förhållandevis brett område av tjänster. En alltför smal avgränsning skulle försämra åtgärdens fördelningspolitiska profil och skulle inte heller ge den önskade sysselsättningseffekten. Dessutom skulle snedvridningen av konkurrensförhållandena mellan närliggande verksamheter bli större än om skattelättnaden omfattade en bredare sektor. En skattestimulans som riktas mot ett bredare område av tjänstesektorn leder å andra sidan till en betydande offentligfinansiell kostnad. Tjänstebeskattningsutredningens förslag till avgränsning innebär t.ex. att de offentliga finanserna försvagas med ca 5 miljarder kronor. Ett system med skattesubventionering av tjänster riktade till hushållen måste finansieras fullt ut. Kraven på balanserade offentliga finanser begränsar det utrymme som finns för en satsning på tjänstesektorn. Möjligheten att finansiera skattelättnaden med högre skatter och avgifter på andra sektorer är begränsad. Verksamheter som skolan, vården och omsorgen måste undantas från besparingar. Frågan vilken finansiering som bör väljas vid en eventuell skattestimulans av tjänstesektorn bereds för närvarande inom Jag vill slutligen erinra om att sänkt mervärdesskatt kan vara en effektivare metod för att stimulera tjänstesektorn än reducerade socialavgifter. En sänkt moms kan förväntas få ett större genomslag på det pris som konsumenten betalar och kommer endast hushållen till del. Inom EU verkar Sverige för närvarande kraftfullt för att kommissionen skall ges i uppdrag att ta fram ett direktiv som gör det möjligt för medlemsländerna att införa lägre moms på tjänster som riktas till hushållen. Frågan kommer att beredas ytterligare inom Europeiska unionen innan ministerrådet tar ställning.
Herr talman! Tack för svaret, även om det - som så ofta, tyvärr - inte ger uttryck för någon som helst politisk linje eller viljeyttring utan snarare innebär något slags allmänt, veligt, hjälplöst problematiserande av det allvarliga sysselsättningsläget i socialdemokraternas Sverige. Men svaret ger, herr talman, besked på en punkt, och det är att regeringen är mycket djupt splittrad i fråga om beskattningen av hushållstjänster. Jag uppfattar svaret så, att skatteministern försöker att hålla den här frågan ifrån sig, medan opinionen inom hans eget parti håller på att om möjligt hinna i kapp verkligheten. Detta innebär å andra sidan förlorad tid för landets arbetslösa. Så till svaret! Först säger Thomas Östros att läget på arbetsmarknaden förbättrats. Sedan ser han allvarligt på läget, men målet att halvera den öppna arbetslösheten till just 4 % ligger fast, får vi veta. Men det förutsätts på något sätt ordna sig självt. Eftersom statens finanser numera är så stabila kommer det här nog att ordna sig. Men Thomas Östros kan ändå inte helt koppla av. Han redogör också för att han är beredd att vidta ytterligare åtgärder "vid behov". Jag måste fråga mig om inte regeringen ser ett behov redan i dag av att vidta ytterligare åtgärder mot arbetslösheten. Annars är ju den socialdemokratiska regeringen ensam om att inte inse att det finns ett starkt behov av att vidta både kraftfulla och djärva åtgärder mot massarbetslösheten i Sverige. Vi hörde i morse att LO-tidningen rapporterade att generationsväxlingen har gett ett - säger ett, herr talman - nytt jobb i landet. Tror inte Thomas Östros på regeringens egna prognoser, som visar att målet inte alls kommer att uppnås? Läget är väldigt alarmerande. Över en miljon medborgare saknar i dag helt eller delvis arbete, är inskrivna hos arbetsförmedlingen. Vad väntar ni på egentligen? Den här mandatperioden är snart slut. Det har inte hänt någonting i den här frågan. Men, herr talman, jag skall ändå försöka vara litet positiv. Jag skönjer ändå i det här svaret en tolerans, litet blyg, för att hushållstjänster kanske ändå skulle kunna få förekomma. Men i så fall duger det inte att, som i andra länder inom EU där man har gjort reformer på det här området, gå in och skära i de allvarligaste skattekilarna. Nej, här skall, som det står i svaret, en skattestimulans riktas mot ett förhållandevis brett område av tjänster. Men det har vi ju inte råd med i Sverige av statsfinansiella skäl, så den gubben gick inte. Dessutom får vi veta att sänkt moms är att föredra. Men det går tyvärr inte heller. Den möjligheten blockeras av stora stygga EU, så den gubben gick tyvärr inte heller. Men, herr talman, vi får tröst. Nu får vi nämligen veta att Sverige för närvarande kraftfullt verkar för att EU-kommissionen skall ges i uppdrag att ta fram ett direktiv som skall göra det möjligt för Sverige att sänka momsen. Men då vill jag fråga Thomas Östros: Vad är det som gäller? Tänk om EU nu ger efter för dessa påtryckningar och tillåter en sänkning av momsen! Två stycken längre upp i svaret framgår det ju att vi inte har råd med sådana bredbasiga sänkningar av skatten. Jag tycker att Thomas Östros här för ett ovanligt virrigt cirkelresonemang som avslöjar en ideologisk splittring och en handlingsförlamning när det gäller att åstadkomma nya jobb. Har Thomas Östros egentligen samma uppfattning som kulturministern, nämligen att ingen utanför den trängre familjekretsen bör tillåtas att träda in över hemmets tröskel för att förvärvsarbeta? Och vad kostar det, Thomas Östros, att sänka en skatt som inte ger några intäkter i dag? Vi vet att Riksskatteverket beräknar att ca 90 000 jobb i dag görs svart inom den här sektorn. Vad väntar ni på? Är det inte dags att nu göra någonting på det här området?
Herr talman! Bakgrunden till den här interpellationsdebatten, som är en i raden av alla debatter som vi försöker föra med regeringen, är att antalet jobb minskar. Antalet personer som har jobb sjunker. I januari var det 20 000 färre människor som hade jobb än i januari 1997. Säsongsrensar man det hela blir minskningen ännu större. Regeringens mantra om att man håller på att lösa arbetslösheten bygger alltså på helt felaktiga grunder. Det är inte så att antalet jobb ökar, utan antalet jobb minskar. Tidningen Kommun Aktuellt, som jag råkade få med mig här, visar också att det är 20 000 färre anställda i kommunerna än vad det var för ett år sedan. Det är ungefär lika mycket som det antal jobb som försvunnit totalt. Det står stilla i den privata sektorn, och det sjunker i den offentliga sektorn. Vad vi menar är att fler måste få jobb. Hela grundproblematiken är att de som inte har jobb måste få ett jobb så att de som inte har vård kan få vård. Vi kan inte lösa det den omvända vägen, dvs. lösa arbetslösheten genom att anställa fler i den offentliga sektorn utan att ha pengar till det. Folkpartiet vill därför ha fler jobb. Vi har lagt fram en lång rad förslag i många omgångar: skattereduktioner, förenklingar, förenklingar av deklarationer, smidigare företagsbeskattning, F-skattsedel åt dem som vill så att de som vill betala skatt skall få det i stället för att man att ägnar kraft åt att hindra dem från det, underlättad administration osv. Även inom andra sektorer har vi långa rader av förslag. Skatteministern vet det här. En del plockas upp och återkommer t.ex. på propositionslistan. Vi får väl se vad det blir för konkret innehåll på de punkterna. Jag ställde interpellationen till finansministern och inte till skatteministern just på grund av själva grundproblematiken: Hur skall vi kunna få fler jobb så att vi får fler skattebetalare så att vi kan betala för vården och skolan? Jag hittar inga svar. Min första fråga handlade om vilka åtgärder regeringen tänker vidta så att vi får fler jobb i stället för att minska arbetskraften. Jag hittar inget som helst svar på den frågan. Den andra frågan handlade om att statsministern har sagt att man kan stimulera tjänstesektorn genom ALU-jobb och liknande. Sedan har skatteministern sagt att man skall ha generella skattesänkningar - men det har vi inga pengar till, så därför blir det ingenting alls. Arbetsmarknadsministern har sagt att vi absolut inte kan använda arbetsmarknadspolitiken och att vi inte skall ha några skattesänkningar men att det är okej med tjänster om de är kommunala. Därför frågade jag också finansministern hur mycket längre tid regeringen behöver för att skaffa sig någon sorts samlad uppfattning. Den tredje frågan jag ställde var vad man tänker göra för att få svarta jobb vita. Mitt i den pigneuros som regeringen har finns det ju ett verkligt pigproblem, nämligen de 90 000 personer som Mats Odell pratade om vilka jobbar svart, varav väldigt många är kvinnor. De kanske inte ens har arbetstillstånd. De har inga försäkringar, inga rättigheter, ingen trygghet, inget skydd alls. Främst gäller det kvinnor. Jag är väldigt bekymrad över deras personliga situation och tycker att den i sig är en anledning att försöka göra någonting åt det här. Jag hittar inget som helst svar på fråga 3 heller i interpellationssvaret. Den sammanfattande fråga som vi ställer i det här sammanhanget, vad regeringen är beredd att göra för att få fart på sysselsättningen, finns det inte heller något svar på. Nu sade Thomas Östros att arbetsfördelningen i regeringen är sådan att det är han som skall svara på frågorna. Eftersom det inte fanns svar i det skriftliga svaret vill jag upprepa frågorna och se om arbetsfördelningen kan leda till att det kommer något muntligt svar i stället.

Herr talman! Några siffror med anledning av att alla tre debattdeltagarna säger att regeringen inte gör någonting. Siffrorna är visserligen bakåtriktade, som siffror ofta är om de inte är osäkra prognoser, men de kan användas för att förstå någonting om det som kommer att hända de närmaste åren. Privat sysselsättning 1991-1994: 306 000. De senaste fyra åren: +93 500. De senaste tolv månaderna: +40 000 ungefär. Offentlig sysselsättning har minskat mycket kraftigt åren 1991-1994 och även de senaste fyra åren har den minskat mycket kraftigt. Det regeringen har gjort är att återställa tillväxtkraften i svensk ekonomi. Tack vare budgetsaneringen, tack vare mycket starka statsfinanser och fallande räntor har vi en positiv utveckling i den privata sektorn. Tittar man särskilt på privat tjänstesektor det senaste året finner man att antalet anställningar där ligger på +10 000. Det råder inget tvivel om att vi i den delen, tack vare mycket hårda budgetprövningar, tack vare att vi inte sänker skatter utan att se till att finansiera sänkningarna och genom att se till att räntorna är låga, har skapat en jordmån för en privat tjänstesektor som kan växa. Det är den delen av ekonomin som har starkast tillväxtkraft när konjunkturen vänder. Vad beror det på? Jo, det största hindret mot en tillväxt i privat tjänstesektor är när människor är rädda, rädda för att bli av med jobbet, rädda för att de ser att staten har så stora underskott att man säkert kommer att sätta i gång och spara och höja en del skatter. All den rädslan gör att människor håller i pengarna. Sparandet ökar, och då konsumerar man inte privata tjänster. Privata tjänster är oerhört känsliga för människors framtidstro. Det senaste året har vi sett en ganska dramatisk förändring i människors tilltro till framtiden och en ökad privat konsumtion. Förra året och i år har också privata tjänster ökat. Den utvecklingen är den absolut viktigaste. Det är det grundläggande för att skapa sysselsättning, för att minska arbetslösheten. Det är ekonomisk tillväxt som grundar sig på att människor törs konsumera och investera och på att företagen känner så pass stor tilltro till den ekonomiska politiken att de också törs investera. Den del av tjänstesektorn som har haft de tyngsta problemen under senare år är ju den offentliga sektorn, vård, skola och omsorg. Därför väljer vi, när vi får resurser över efter den här tuffa budgetsaneringen, att rikta de resurserna - 16 miljarder - särskilt till vård, skola och omsorg. Det skapar jobb det också. Väljer man att göra som en av er tre föreslår, att säga att kommunerna skall se till att sänka skatten år 2000, och dessutom skall vi inte höja statsbidragen till kommunerna år 2000, minskar det antalet sysselsatta i den gemensamma sektorn, i vården, skolan och omsorgen. Det vill ju moderaterna. De pengarna vill de använda för att sänka skatten i privattjänstesektorn. Hur går det ihop med den gemensamma syn som ni ibland säger er vilja ha på att värna vård, skola och omsorg? Det finns inga möjligheter till ofinansierade skattesänkningar. Varje skattesänkning måste finansieras. Det viktigaste för ekonomisk tillväxt är att vi kommer i det läge där vi är nu. Tilltron ökar, aktiviteten ökar, investeringarna är höga och konsumtionen ökar. Det är det centrala. I ett längre perspektiv, när vi får ökat budgetutrymme, har jag inga särskilda låsningar till att momsen skall ligga exakt på en viss nivå. Det är vi beredda att resonera om, om det kan ge ytterligare bidrag. Men väljer man att göra en stor satsning på vård, skola och omsorg väljer man också bort någonting annat. Då kan man inte sänka skatterna mycket stort samtidigt. Då skapar man underskott, och det är precis den situation som ni själva försatte er i förut och som vi inte vill skall vara en politik för Sverige i framtiden.
Herr talman! Skatteministern svarade inte på våra frågor. Han levererade i stället en serie statistik, som i sig är synnerligen pinsam för just regeringen. Men jag tycker att vi lämnar den delen just nu. Vi kristdemokrater har föreslagit tre distinkta åtgärder på det här området, bl.a. att införa den danska modellen. Jag besökte det danska näringsdepartementet så sent som i går. Ca 10 000 arbetstillfällen har nu tillkommit genom denna modell. Det har kostat den danska budgeten som ett anslag drygt 300 miljoner danska kronor brutto. Men man är helt övertygad om att intäkterna på arbetsmarknadsdepartementets område är betydligt större genom bl.a. minskade akasseutgifter. Vi har föreslagit att man skall utöka ROT avdraget, någonting som man nu diskuterar i Danmark, till att gälla alla tjänster som ett hushåll efterfrågar upp till ett visst belopp. Vi har föreslagit att man skall marknadsanpassa förmånsvärdet för företagsbetalda hushållstjänster. I dag har vi stora flaskhalsproblem inom många sektorer där det är brist på högkvalificerad arbetskraft. De arbetsgivarna vill ge hushållstjänster bl.a. för att få större tillgänglighet. Men förmånsskatten ligger på 187:50 kr per timme. Det innebär att man inte har råd att ta emot dessa tjänster ens om man får dem gratis av arbetsgivaren, därför att det är så hög skatt. Alltså kommer det inte in någon skatt. I Riksrevisionsverkets statistik, Thomas Östros, visar det sig att det vitt redovisade arbete som utförs i hemmen av icke-företagare är mikroskopiskt. Antalet privatpersoner som lämnade kontrolluppgift på ersättning till andra privatpersoner var runt 9 000. I två tredjedelar av fallen understeg ersättningen 10 000 kr. Det är därmed inte rimligt, herr talman, att hänvisa till statsfinansiella skäl när det är fråga om att sänka den skatten. Det är ett orimligt resonemang. Det finns alltså en så hög skattekil att det egentligen inte tillkommer några vita arbeten alls. Det sker först när man vidgar detta. När Thomas Östros talar om t.ex. hushållsnära tjänster, är det restaurangmomsen han tänker på? Vad är det för momssatser man talar om? Här finns alltså möjligheter att följa förslag som kristdemokraterna har lagt fram och som vi fullt ut har finansierat. Vi skulle kunna göra upp om detta. Men regeringen väntar och tövar. Varför inte komma till skott? Min kollega, Carl B Hamilton betecknade skatteministern som skotträdd, och jag tror att det stämmer. Jag fick i dag i posten en rapport om Stockholmskonjunkturen. Stockholmsregionen är motorn i svensk ekonomi. Det är Stockholms läns landsting och länsstyrelsen som har tagit fram rapporten. Här står: Under 1997 förbättrades konjunkturläget i Stockholms län, men det räckte inte för att sysselsättningen skulle öka mer än marginellt. Här är grundproblemet. Thomas Östros säger att man har återställt tillväxtkraften i svensk ekonomi. Jag tror, herr talman, att Thomas Östros är ganska ensam om denna uppfattning. Läs vad våra ekonomer säger! Läs vad våra utländska ekonomer säger! Läs OECD:s rapporter och deras rekommendationer om vad som behöver göras för att återställa tillväxtkraften i svensk ekonomi! Det har man inte gjort. Problemet, herr talman, är att det inom regeringen finns statsråd som fortfarande ser på hemtjänster ungefär som de gestaltades av de hembiträden vi kan se i mellankrigstidens pilsnerfilmer, där man kommer in i stärkta förkläden och niger för herrskapet. Vakna upp, Thomas Östros och regeringen! Vi lever snart i 2000-talet, där moderna människor, moderna barnfamiljer och pensionärer inte får den hemtjänst de behöver och som de skulle vara betjänta av. Det skulle inte kosta staten särskilt mycket netto att klara ut detta.
Herr talman! Man får någon sorts underlig association till att det pågår ett omvänt Jeopardy. Vi ställer frågor, men skatteministern ger inga svar. Det vore bra om vi kunde få några svar. Jag kunde inte uppfatta ett enda svar på någon av de frågor jag ställt. I stället kommer det vanliga försöket att dribbla bort debatten genom att använda statistik och backspeglar litet efter eget gottfinnande. Jag tycker att det här är en fråga som är alldeles för allvarlig för att man skall hålla på och dribbla med statistik. Nu pratar Thomas Östros om 40 000 nya privata jobb. Enligt vilken statistik då, var finns de? Varför är det färre som har jobb i dag än det var för ett år sedan? Jörgen Andersson säger att det är 23 000 nya jobb. Ni kan inte ens komma överens om vilken statistik ni skall försöka lura folk med. Varför förnekar ni själva grundproblemet? Så länge ni förnekar själva grundproblemet kommer ni aldrig att hitta lösningar som kommer ens i närheten av att gå åt rätt håll. Jag är fruktansvärt oroad över Sveriges framtid. Vem skall betala de skatter som skall betala vården och skolan? Ni löser arbetslöshetsproblemet genom att fösa bort människor från arbetsmarknaden. Yngre och yngre skall ut i en ända, och äldre och äldre skall in från starten. Vilka däremellan skall betala alla de skatter som behövs för att försörja resten och den ökade sysselsättningen inom den offentliga sektorn? Den offentliga sektorns verksamhet inom vård, skola och omsorg är inte till för att sysselsätta folk. Den är till för att ge folk vård, utbildning och barnomsorg osv. Den är inte till för att lösa sysselsättningsproblemen. Vi behöver fler skattebetalare i det privata näringslivet. Vi har lagt fram förslag på förslag. Vi lade fram en rapport i höstas kallad Handla nu. Den innehåller över 20 olika förslag. Jag har sett på propositionslistan att ni äntligen erkänner att det finns problem när det gäller regelverk och krångel. Det skall komma förslag till förenklingar. Vi har själva tagit fram ett extremt konkret förslag i form av ett startpaket. Jag har tidigare överlämnat det till Thomas Östros. Nu finns det något på propositionslistan. Vi får väl se vad som händer. Vi har drivit på att det skall vara möjligt att få en F-skattsedel så att man kan betala skatt som tjänsteföretagare. Fram till december menade ni att det inte fanns några problem. Nu erkänns att problemet finns och att något skall göras. Vi får väl se om det räcker. Ni resonerar i termer av att den privata tjänstesektorn skulle kunna utökas fast i offentlig regi. Jag har fortfarande inte fått något besked från Thomas Östros vad regeringen egentligen tycker, som har ansvaret i regeringen för att svara på dessa frågor. Tycker man att tjänstesektorn kan utvecklas i offentlig regi - som Margareta Winberg tycker? Jag hörde en debatt i programmet Studio 1 i morse med statssekreteraren i Inrikesdepartementet. Han tycker uppenbarligen inte att det är något som helst problem när kommunala bolag med hjälp av skattepengar konkurrerar ut privata företag inom olika sektorer. Det var ett ganska halsbrytande resonemang mot bakgrund av vad Thomas Östros har sagt om snedvridning, fördelningsprofiler och hur skattepengar används. Det är helt okej att från den kommunala sidan konkurrera ut privata bolag i tjänstesektorn. Men det är tydligen ett jättestort problem att använda skattereduktioner för att få i gång privata företag, så att det skapas skattepengar som kan användas inom de egentliga verksamheterna. Jag återkommer till mina frågor. Det skulle vara jätteintressant att höra hur regeringen egentligen ser på det faktum att färre och färre har jobb och att det behöver vidtas åtgärder som gör att fler människor blir skattebetalare.

Herr talman! Karin Pilsäter är van att hantera siffror, men väljer att dribbla med dem. Det är otvetydigt så att den privata sektorn i Sverige har vuxit de senaste fyra åren. Det som har minskat är den offentliga sektorn. Det är viktig information att känna till när man funderar på hur resurser skall användas i ett läge där saker och ting måste vägas mot varandra. Både Mats Odell och Karin Pilsäter är beredda att föra ett sådant resonemang, dvs. att väga åtgärder mot varandra. Vi vet av erfarenhet att Bo Lundgren - det är viktigt att ha den erfarenheten, eftersom jag tror att Bo Lundgren eftersträvar att få chansen igen - inte gör den avvägningen. Skattesänkningar skall genomdrivas till varje pris. Jag tror att Odell och Pilsäter egentligen håller med om att det inte finns något generellt samband mellan skatteuttaget och sysselsättningsnivåerna. Det är bara att titta ut över världen. Vi har vitt skilda skatte och sysselsättningsnivåer. Sverige har under långa perioder varit exempel på ett land med hög sysselsättningsnivå och hög skattenivå. Ett land som i dag pekas ut som ett föredöme är det land som Mats Odell tar upp i ett visst sammanhang, nämligen Danmark, som generellt sett har ett högt skatteuttag. Jag tror att vi tre kan vara överens. Bo Lundgren har vitt skild uppfattning. Jag hoppas att det kommer att visa sig under valrörelsen att ni får allt svårare att resonera med varandra. Skatteuttaget i sig påverkar inte sysselsättningen. Men det skall diskuteras om skattestrukturen i sig kan ha en effekt. Det är det som har gjorts i Tjänstebeskattningsutredningen. Det är en intressant och viktig fråga. Det samlade resultatet från expertisen är en begränsad effekt. Frågeställningen har varit om det finns en stor grupp människor som inte har en chans att ta sig in på arbetsmarknaden med rådande löner. Regeringens huvudstrategi - och det är ett viktigt vägval - är att satsa på kunskap och kompetens för att ge människor chansen att efterfråga de nya jobb som nu kommer. Det råder en sysselsättningsökning i ekonomin. Hösten har sett bra ut för Sverige. Det innebär ökad kompetens och en efterfrågan på jobb som man kan försörja sig på. Det måste vara huvudstrategin. Det är värt att föra ett resonemang om man med skattefrämjande kan stimulera en del av den privata arbetsmarknaden som inte skulle få den kraft den annars behöver. Det går att titta på de exempel som finns. Mats Odell tar upp den danska modellen. Jag har goda kontakter med den danska skatteministern, och jag har resonerat med honom om detta. Tjänstebeskattningsutredningen säger att med den modellen har 3 000 heltidstjänster skapats. Det är gott. Men det är inget stort slag mot arbetslösheten. Den har också fört med sig en del fördelningspolitiska aspekter som det är värt att resonera om. Jag känner ingen absolut låsning angående den modellen. Men det är lätt att se att den inte är ett effektivt inslag i sysselsättningsökningen - som Mats Odell hävdar. I Sverige kan vi se i takt med en kulturell förändring där inte minst kvinnor får en allt starkare ställning på arbetsmarknaden, att det blir en förändring i synen på tjänster i hemmet. Det kan bära sig på den vanliga marknaden utan subventioner. Hemfrid är ett företag som visar att det går att skapa ett mycket stort intresse kring tjänster i hemmet på den marknad och med de spelregler vi har. Det pågår en diskussion om förmånsvärdet. Men det är inte rimligt att säga att det skall vara särskilda förmånsvärden på vissa typer av förmåner men ha normala förmånsvärden på alla andra typer av förmåner. Det är viktigt att komma till skott i skattepolitiken. Det får inte vara så att man skjuter på allt som rör sig. Då blir det en hel del självmål. Den insikten borde Odell och Pilsäter ha. Därför borde ni vara försiktiga med att resonera med Bo Lundgren i skattefrågor. Det måste finnas ett ansvarsfullt finansieringsperspektiv i det hela. Skall en fast skattesänkning finansieras, måste man räkna in vad besparingen i andra ändan kostar. Drar man ned på a-kassan, minskar sysselsättningen någonstans - och då minskar efterfrågan.
Herr talman! Jag tycker att Thomas Östros för ett alltmer intressant och intelligent resonemang i frågan. Men det stannar vid det. Vi kan hålla på att resonera tills tungorna faller ur oss. Men om inget görs blir det ganska patetiskt för de människor som i dag är arbetslösa. Låt mig ta det danska exemplet. Det är riktigt att det rör sig om ca 3 500 heltidstjänster, men det är 10 000 människor som i dag har sysselsättning inom denna sektor i Danmark. Det är en helt ny bransch. Det handlar om att förändra attityder och vanor. Det handlar om att upptäcka att det går att köpa denna typ av tjänster. Det är alldeles uppenbart att det finns en enorm potential. Man menar i Danmark att de begränsningar man gjorde i den ursprungliga kompromissen är otidsenliga. Man bör öppna för fler tjänster. Därmed skulle volymen öka, och därmed skulle också effekten öka. Det skulle i slutändan vara hälsosamt även för statsfinanserna. Vad gäller förmånsvärdet kan vi titta på ett närliggande exempel. Jag läste en artikel i Aftonbladet där miljöminister Anna Lindh intervjuades om sitt arrangemang. Hon har en person anställd på deltid - 75 %. Om man lägger ihop vad den personen kostar - om Anna Lindhs uppgifter i Aftonbladet stämmer - skulle man hamna på ett förmånsvärde på 120 kr i timmen. Det är vad det kostar för en medlem i regeringen. Jag tycker att Thomas Östros skall utreda detta. Är det då rimligt att ta ut 187,50 per timme som förmånsvärde? Om man däremot skulle lägga förmånsvärdet på 120 kr per timme säger Hemfrid och andra bolag som jobbar med dessa uppgifter att volymen skulle bli mycket stor. Då skulle det bli ökad tillgänglighet inom de sektorer där vi har flaskhalsproblem. Då skulle fler människor få en bättre livskvalitet. Då skulle det hända någonting. I dag resoneras det, men det händer ingenting.
Herr talman! Jag börjar undra om det inte är så att statsrådet Östros precis som många av hans kolleger snurrar runt i statistiken för att undvika själva problemställningen. Jag visar här en bild på hur kurvan ser ut. Det är bevisligen så att färre jobbar i dag än när regeringen tillträdde. Detta måste vara ett problem. Att kurvan gick upp ett tag efter det att ni hade tillträtt och sedan började tippa nedåt är väl ingenting att vara lycklig över i dag. Man har i princip lyckats få bort alla de nya jobb som tillkom på grund av den borgerliga regeringens politik. Det är så ointressant att försöka feppla med gammal statistik för att komma bort från problemet. Grundfrågan är hur vi skall få fler jobb. Om ni inte tycker att det är ett problem att det finns för få jobb kan ni väl säga det öppet. Då blir vi klara över att vi har helt olika linjer. Vi vill ha fler jobb så att fler människor kan få en egen lön att leva på och så att fler kan bli skattebetalare, så att vi kan betala för vård, omsorg och utbildning. Om det finns väldigt många skatter som är hindrande blir summan av de skatterna också hindrande. Det finns inget rakt samband mellan skattetryckets nivå och sysselsättningsnivån, men skattetryckets nivå är inte ointressant. Vi tror att en av strategierna är att göra förändringar nedåt. Er huvudstrategi - kunskapslyftet - räcker inte. Arbetsmarknaden förbättras egentligen inte trots att den öppna arbetslösheten sjunker. Vad hjälper det att man får en bra grundutbildning om det fortfarande inte sker några förändringar på arbetsmarknaden? Varje enskild åtgärd är i sig självfallet inte tillräcklig. Det är några tusen jobb här och tiotusen jobb där. Det är viktigt att vidta olika åtgärder som tillsammans kan leda till en förbättring. Det är bra att statsrådet inte känner någon absolut låsning, men jag tycker verkligen inte att det räcker - speciellt inte i en sådan här fråga. Jag skulle också gärna vilja ta upp en diskussion om vilken jämställdhetssyn regeringen har när sådant som män håller på med och är intresserade av går alldeles utmärkt, medan det kvinnor håller på med inte går alls. Det vi har hört här är ett cirkelresonemang utan svar. Vi kommer att fortsätta jobba för att vi skall få fler jobb och för att arbetsmarknaden skall fungera bättre både för kvinnor och män.
Herr talman! Tack vare regeringens politik har vi en livskraftig privat sektor i Sverige som faktiskt växer och börjar frodas. Privat tjänstesektor och privat industri - hela den privata sektorn på arbetsmarknaden - är beroende av människors efterfrågan och investeringsvilja och företagarnas expansionsvilja. Det är sådant som avgör sysselsättningsutvecklingen. Jag delar Mats Odells uppfattning när han resonerar om attityder och säger att de i sig kan vara en begränsning. Jag tror att det finns två huvudsakliga begränsningar för tillväxt av hushållsnära tjänster eller tjänster i hushållet. Den ena är att människor håller hårt i pengarna när ekonomin rasar samman och de är rädda för framtiden. De sparar och köper inte tjänster. Den andra är just attityddiskussionen. Därför sker det nog en förändring i takt med generationsväxlingar och ökad jämställdhet. Vi ser också att det verkar gå ganska bra för företag som Hemfrid när de konkurrerar på marknaden utan subventioner. Den viktiga frågan i denna diskussion är om det skall subventioneras och i så fall varför. Man skall ta hänsyn - det gör vi alltför sällan i riksdagen - till att en subvention på ett håll naturligtvis ger en effekt, men att finansieringen av den subventionen ger en effekt på något annat håll. Det måste man göra en samlad bedömning av. Det är klart att vi via skatteförändringar kan få människor att köpa mer tjänster i hushållet, men givet de resurser människor har så kommer de att köpa mindre av någonting annat. De resonemangen måste föras. Det är inte så enkelt att skattesänkningen är den enda delen av verkligheten. Det var problemet också under er regeringsperiod. Jag tycker att det är väldigt bra - och det bådar gott inför valrörelsen - att Karin Pilsäter säger att det inte finns något rakt samband mellan skattetryckets nivå och sysselsättningsnivån. Här är ett område där vi som partier kan resonera med varandra. Det finns ingen låsning som gör att vi hävdar att det enda sättet att nå full sysselsättning är att kraftigt sänka skatterna. Det tror inte regeringen, och det tror nog inte Folkpartiet och Kristdemokraterna heller. Men ni har problem med samarbetspartnern.

Fru talman! Sven Bergström har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att få rättssystemet att ta miljöbrott på större allvar så att handläggningen kan ske med den skyndsamhet som brottets allvar motiverar. Kia Andreasson har frågat om jag avser att verka dels för att "miljöpoliserna" får arbeta med miljöbrott efter avslutad utbildning, dels för att i övrigt åstadkomma en förändring när det gäller hanteringen av miljöbrott inom rättsväsendet. Gudrun Lindvall har frågat dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att få en ändring till stånd så att misstänkta miljöbrott leder till åtal, dels om jag avser att föreslå en skärpning av straffsatserna för miljöbrott om det visar sig att detta är skäl till att inget åtal väcks. Både Sven Bergström och Gudrun Lindvall har ställt sina frågor i belysning av ett ärende där det har tagit mer än ett år från det att förundersökningen avslutades till dess att åtal väcktes. Jag kan inte kommentera enskilda ärenden. Jag kan däremot belysa frågan om utredning av miljöbrott i ett vidare perspektiv. Jag vill börja med att slå fast att det naturligtvis är oerhört viktigt att miljöbrotten bekämpas med kraft. Ansvaret för det ligger på bl.a. rättsväsendets myndigheter. Men även inom andra områden måste åtgärder vidtas, inte minst när det gäller det förebyggande arbetet. Därför innehåller den proposition med förslag till miljöbalk som regeringen nyligen överlämnade till riksdagen förslag till åtgärder som bl.a. klargör och understryker ansvaret för tillsynsmyndigheterna på miljöområdet. De centrala myndigheternas och länsstyrelsernas ledande, utvecklande och informerande roller förstärks, medan kommunerna i större utsträckning får ansvar för den operativa tillsynen. För att samhällets insatser för att värna om människors hälsa och om miljön skall bli verkningsfulla krävs givetvis också att myndigheterna inom rättsväsendet utreder miljöbrotten på ett effektivt och kompetent sätt. I det ligger också att dessa utredningar på samma sätt som andra brottsutredningar skall bedrivas skyndsamt. Det skall inte råda något tvivel hos dem som bryter mot miljörättsliga bestämmelser om att samhället har både vilja och förmåga att beivra brotten. Under senare år har man genom kompletterande utbildning höjt kompetensen hos både åklagare och poliser som utreder miljöbrott. Som svar på Kia Andreassons fråga vill jag framhålla att de åklagare och poliser som därigenom fått specialistkompetens på miljörättens område givetvis skall användas när det gäller att utreda miljöbrott. Men en hel del återstår att göra för att utredningarna skall bli effektivare. Framför allt måste kompetensutvecklingen och samordningen av olika myndigheters insatser mot miljöbrottslighet förbättras. Nyligen har Ekobrottsmyndigheten inrättats, som en sammanhållande myndighet för bekämpning av ekobrott. Grundidén med Ekobrottsmyndigheten är att man inom en myndighet skall samla personer med hög kompetens inom skilda områden. En sådan organisation skapar de bästa förutsättningarna för att ekobrotten skall kunna förebyggas och bekämpas på ett effektivt sätt. Det kan tyckas naturligt att Ekobrottsmyndigheten får ansvaret även för utredning av miljöbrott, eftersom miljöbrotten ofta kan sägas utgöra ekonomisk brottslighet i ett vidare perspektiv. Frågan om vilken eller vilka myndigheter som skall svara för utredning av miljöbrott, och hur dessa brott skall avgränsas mot andra brott är dock inte okomplicerad. Om Ekobrottsmyndigheten skall svara för utredning av miljöbrott kan det t.ex. sättas i fråga om myndighetens specialkompetens i fråga om sådan brottslighet skall tas i anspråk även när det gäller mindre komplicerade utredningar. På grund av bl.a. de här gränsdragningsproblemen fick Riksåklagaren i december 1997 ett uppdrag av regeringen att utarbeta förslag till effektivare utredning av miljöbrott. I uppdraget ingår inte endast frågan om miljöbrottens organisatoriska tillhörighet. Även frågan om samverkan mellan brottsutredande myndigheter och tillsynsmyndigheter samt det internationella samarbetet skall belysas. En viktig utgångspunkt för uppdraget är att Ekobrottsmyndigheten skall spela en central roll när det gäller bekämpningen av miljöbrott. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december i år. Parallellt med Riksåklagarens uppdrag pågår inom Regeringskansliet det arbete med att utforma ett förslag till nationell miljöbrottsstrategi som riksdagen har initierat . Förslaget, som skall presenteras för riksdagen under innevarande år, skall innehålla en nationell strategi för hur vi effektivt skall kunna förebygga och bekämpa miljöbrott. Som svar på Gudrun Lindvalls fråga om straffskalorna för miljöbrott vill jag upplysa om att regeringens förslag till miljöbalk innehåller skärpta straff för överträdelser på miljöområdet. Enligt förslaget sträcker sig straffskalan för de flesta brotten från böter till fängelse i högst två år. Det medför också att tiden för åtalspreskription förlängs avsevärt jämfört med i dag. Jag vill i det här sammanhanget också nämna Företagsbotsutredningens förslag om att det införs ett straffansvar för juridiska personer. Ett sådant straffansvar skulle innebära en påtaglig förbättring av möjligheterna att bekämpa miljöbrott som begås i näringsverksamhet. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. Det pågår alltså ett intensivt arbete som syftar till att vi skall hitta formerna för hur miljöbrotten skall kunna både förebyggas och bekämpas på ett betydligt effektivare sätt än i dag.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att det vid olika tillfällen under de senaste åren framkommit att miljöbrott inte tas på tillräckligt stort allvar av rättsväsendet i vårt land. För någon tid sedan rapporterades det i medierna om ännu ett fall där ett miljöbrott lagts åt sidan och åtal inte väckts förrän det bara återstod några veckor till dess att preskriptionstiden passerats. I det aktuella fallet handlar det om mycket stora utsläpp av den giftiga tungmetallen kvicksilver. Ett utsläpp av 100-250 kg ägde rum i början av mars 1996, och upptäcktes vid det avloppsreningsverk som drabbades. Enligt uppgift från länskriminalen hade man väntat sig att ett åtal skulle väckas utan fördröjning då förundersökningen var klar i oktober 1996. Men ärendet har enligt ansvarig chefsåklagare blivit "liggande". Först nu, nära ett och ett halvt år efter det att förundersökningen blivit klar och två år efter det att brottet begicks, är ett åtal på gång. Jag tog i dag reda på att det väcktes åtal den 20 februari. Men åtalet gällde inte grovt miljöbrott, som man som lekman på det här området skulle kunna anta, utan vållande till miljöstörning och förseelse mot lagen om kemiska produkter. Som förtroendevald till den här kammaren blir jag litet bekymrad vad gäller hur vi skall kunna upprätthålla allmänhetens förtroende för miljölagar och rättsskipning när vi gång på gång får se att det går till på det här sättet. Justitieministern och miljöministern har gång på gång sagt att det här är viktiga frågor, att vi måste ta miljöbrott på stort allvar. Man skriver i regeringsdeklarationen att vi eftersträvar ett kretsloppssamhälle, ett ekologiskt samhälle, man stimulerar Agenda 21-arbetet ute i kommunerna, osv. Sedan ser vi att det gång på gång fallerar, då väldigt tydliga exempel kommer upp. Jag blir rätt bekymrad över det här. Jag hade trott och önskat att jag skulle få ett litet kraftfullare svar från justitieministern. Det här är ju inte första gången, utan detta har hänt många gånger under 90-talet, 80-talet och 70 talet. Vi som är politiskt verksamma har sagt att vi med stor kraft måste åtgärda det här, att vi måste skärpa miljölagarna och tillämpa dem med full kraft. Sedan ser vi hur ett sådant oerhört grovt miljöbrott inte ens tas upp på allvar. Det blir av olika anledningar liggande, viktigare saker kommer emellan, osv. Jag är litet bekymrad över att vi inte får ett tydligare svar från justitieministern. Hon säger i svaret att hon vill slå fast att det naturligtvis är oerhört viktigt att miljöbrotten bekämpas med kraft. Det sade justitieministern för fyra år sedan, 1994 på hösten. Jag kan inte se att det har hänt så särskilt mycket sedan dess. Justitieministern säger också att det krävs att myndigheterna inom rättsväsendet utreder miljöbrotten på ett effektivt och kompetent sätt. Ja, men i det här fallet fanns det ju en oerhört bra utredning, som presenterades i oktober 1997. Ändå blir ärendet liggande på det här sättet. Det vore på sin plats att justitieministern tog bladet från munnen och sade att det inte får gå till så här. Det är som sagt inte första gången som det här sker, utan det handlar om upprepade fall. Någon gång måste det ansvariga statsrådet sätta ned foten och tydligt tala om att rättslagarna skall tillämpas. Miljöbrott måste beivras om vi skall få respekt för rättstillämpningen i vårt land.

Fru talman! Justitieministern säger i svaret att det är oerhört viktigt att miljöbrotten bekämpas med kraft. Men det räcker inte att säga det, justitieministern, utan man måste också sätta kraft bakom orden. Vad har gjorts under mandatperioden, förutom miljöbalken, som ju inte har behandlats i Justitiedepartementet? Varför har inget gjorts? Det är två frågor som fordrar svar. Miljöpartiet har vid ett flertal tillfällen påpekat brister i hanteringen inom rättsväsendet när det gäller miljöbrott. Vi har gjort det i interpellationer, i motioner, inför budgetberedningen och varje gång regeringen har redovisat sin skrivelse om ekobrott. Tyvärr har inte justitieministern varit med vid de debatterna i kammaren. Därför får vi nu i stället i en interpellationsdebatt ta tillfället i akt att debattera med justitieministern. Trots dessa påpekanden har inga förändringar gjorts. Dessutom har miljöinspektörer, poliser och åklagare själva redovisat den bristfälliga hanteringen, och ändå har det inte gjorts några som helst förändringar. Det som förvånar mig är att regeringen inte tog tillfället när den nya ekobrottsmyndigheten skulle inrättas. Jag hade absolut trott att miljöbrotten skulle hanteras av denna nya myndighet, därför att miljöbrott ingår i ekonomiska brott. Men den utredning som föregick etablerandet av myndigheten hade inte behandlat miljöbrotten, och därför har vi fått denna förskjutning. Utredningen hade över huvud taget inte ägnat någon tid åt att se till att miljöbrott kom med i myndighetens ansvarsområde. Så där står vi nu. I regleringsbrevet finns de inte med. Skulle den utredning som nu ytterligare skall utreda om miljöbrotten skall hanteras av Ekobrottsmyndigheten komma fram till det, tar det ända till år 1999 innan det kommer ett nytt brev där de kan finnas med. Innan man har anställt personal och en verksamhet kan komma till stånd är vi framme vid år 2003. Under tiden görs inget för att miljöbrotten skall åtgärdas. Jo, genom justitieutskottet har riksdagen givit regeringen i uppdrag att göra en nationell strategi. Men dessa förändringar tar en oerhörd tid, och då står vi där och stampar på samma ställe. Justitieministern säger i svaret att det är rättsinstanserna som har ansvaret, men de har ju inte tagit det. Då måste någonting annat komma i stället. Utöver insatser av åklagarna och de poliser som har utbildning men som inte får verka därför att ingen tar ansvaret har regeringen nu en chans att se över hanteringen i och med att BRÅ nu skall göra en lista vad gäller forskning i fråga om ekobrott. Det är då oerhört viktigt att miljöbrotten kommer med på denna lista över forskningsprojekt, så att man kan analysera och tala om varför hanteringen i rättskedjan inte fungerar och vi kan komma till rätta med problemet. Risken är att miljöbrotten som vanligt inte räknas till ekobrotten och därför inte kommer att finnas med på listan. Den 30 april skall listan presenteras för regeringen. Det är min innerliga förhoppning att miljöbrotten och dessa problemställningar då finns med där, så att man på universitet och högskolor skall kunna forska om detta.
Fru talman och justitieministern! Också min interpellation utgår från det exempel som Sven Bergström tog upp. Jag måste därför få belysa det, även om jag vet att det inte är det vi skall diskutera. En firma, GAMA Dental i Hägersten, rensade drastiskt och radikalt sitt avlopp, som man hade fått stopp i. I Henriksdals reningsverk fick man i mars en rejäl anhopning av kvicksilver, hundra gånger mer än vad man brukar ha, och - vilket inte är speciellt vanligt - man lyckades hitta källan. När man rensade 700 meter av avloppet närmast firman hittade man 250 kg kvicksilver. Det är enormt mycket, med tanke på att den mängd som ryms i en tesked räcker för att förgifta en medelstor svensk sjö och göra fisken där oätlig. Det här resulterade i en mycket ambitiös utredning på 800 sidor. Jag kan tänka mig att den kan vara ganska svår att läsa för en åklagare, som inte har naturvetenskaplig kompetens. Sedan har den blivit liggande. Åklagaren fick utredningen i oktober 1996 och har känt att det har varit mycket annat som har kommit i vägen. Jag vill hålla med justitieministern om att när ett fall går så här långt har man misslyckats. Naturligtvis skulle man ha önskat att tillsynsmyndigheten hade utövat en bättre tillsyn. I det här fallet vet vi att firman inte hade anmält alla sina processer. Det fanns en kvicksilverkloridprocess som inte ens var anmäld. Jag liksom justitieministern hälsar den miljöbalk som regeringen tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet har tagit fram som ett framsteg i det här arbetet. Vi skall se till att tillsynsmyndigheten får bättre möjligheter till en effektiv och bra tillsyn. Men vi måste också inse att ibland lyckas man inte. Miljöbrott skall naturligtvis inte kunna ske, eftersom det är oerhört svårt att rena om kvicksilver kommer ut i naturen. Det får helt enkelt inte ske. Jag tror att vi är ganska överens om att de här brotten därför måste påtalas, för att ytterligare lägga kraft bakom tillsynsmyndighetens möjlighet. Inom de verksamheter som bedrivs skall man veta att man har ett straff att vänta om det går snett. Man måste närma sig de här frågorna med viss ödmjukhet. Jag tror att vi är överens om att vi vill se åtal, men jag tror också att vi kan vara överens om att åtal inte sker i den utsträckning som vi skulle önska. Då måste vi fundera på varför åtal inte väcks i de här målen. Jag som naturvetare kan ha en viss förståelse för att en åklagare som kanske aldrig har läst fysik, kemi eller biologi blir litet skrämd när han eller hon får en lunta på 800 sidor som innehåller mycket teknisk beskrivning av vad som skett. Det kanske då tar emot. Därför undrar jag om vi inte kan vara överens om att det behövs en rejäl utbildning för de åklagare som skall hantera miljöbrotten. Det är faktiskt angeläget att en sådan utbildning kommer till stånd. Om vi utifrån den här interpellationsdebatten kan hitta någonting som vi är överens om måste förbättras, har vi tagit ett steg i rätt riktning. Det åklagare påstår, och som jag gärna skulle vilja höra justitieministerns uppfattning om, är att ett av skälen till att man inte går vidare med de här fallen är att man anser att fängelsestraffet två-sex år är så pass lågt att det därmed inte är prioriterade brott. Stämmer det? Vi hade en diskussion om det här i samband med att vi tog fram miljöbalken. Jag skulle vilja höra om det verkligen kan vara så. Är det så att åklagare anser att detta inte är prioriterade brott just för att maximistraffet är sex år? Personligen har jag litet svårt för den här diskussionen. Jag kan tänka mig att för många av miljöbrottslingarna skulle bara det faktum att man åker i fängelse, om det sedan är ett, två eller tre år, vara nog så avskräckande. Ett problem i sammanhanget är ju just att vi inte får fängelsedomar. Jag skulle vilja höra hur vi på något vis kan skärpa till det hela så att det faktiskt utdöms fängelsestraff. I dag är det ju mest böter som utdöms. Det finns alltså flera frågor där jag är mycket intresserad av justitieministerns åsikt.
Fru talman! Jag tycker att det är en mycket insiktsfull och konstruktiv diskussion som Gudrun Lindvall för kring de här frågorna. Jag tror att det är nödvändigt att vi som har det politiska ansvaret för dessa frågor inser de svårigheter som finns i det verkliga livet när det gäller att bekämpa miljöbrottsligheten. Gudrun Lindvall tar upp en del av de mycket centrala frågeställningarna i det här sammanhanget. Även om vi inte skall diskutera ett enskilt fall här i kammaren, vill jag säga att ni har fel uppgifter om tiderna när förundersökningarna var avslutade. Det är illa nog, men det är inte riktigt så illa som ni har uppgett. Men framför allt, precis som Gudrun Lindvall säger, illustrerar det här fallet, liksom många av de andra fallen, väldigt väl vilka oerhört stora krav det ställs på särskild kompetens hos åklagare och polis, och även hos våra domstolar, för att hantera dessa brott. När Sven Bergström och Kia Andreasson så radikalt och kategoriskt säger att ingenting har hänt, vill jag ändå erinra om att insikten om att det väldigt mycket handlar om kompetensutveckling faktiskt har funnits och lett till åtgärder. Sedan 1995 har vi en särskilt kvalificerad utbildning för poliser på miljöområdet. Hittills är det 60 poliser som har genomgått den utbildningen. Jag tror inte alls att den räcker, utan vi måste gå vidare och bygga på den. Vi har också fört in miljörätten i grundutbildningen av poliser. Då har de åtminstone den kompetensen att de kan upptäcka när det är frågan om ett miljöbrott så att det kan överlämnas till särskilt utbildade personer. Det handlar om metodutveckling av arbetet. Där har Rikspolisstyrelsen särskilda resurser avsatta för att arbeta med att utveckla polisens metoder i sammanhanget. Riksåklagaren ser över kompetensutvecklingen när det gäller åklagare, som jag nämnde. Det råder ingen tvekan om att det är precis som Gudrun Lindvall säger. Det är ingenting som åklagarna sticker under stol med. De säger att detta är tekniskt mycket svåra frågor som är svåra för dem att hantera. Det betyder att vi måste se till att åklagare får utbildning så att de har möjlighet att hantera detta. Men framför allt måste vi skapa system där olika expertgrupper samarbetar med varandra. Det handlar om att rättsväsendets personer skall kunna möta näringslivets experter på området, som ju har möjligheter att vara väldigt insatta i dessa frågeställningar. Det gäller alltså att rättsväsendet kan stå upp mot den kompetensen och svara på ett sådant sätt att det leder till rättsliga åtgärder, dvs. inte bara till beslut om åtal utan också till fällande dom. Då är jag inne på det som Gudrun Lindvall tar upp, nämligen om vi ser tillräckligt allvarligt på den här brottsligheten. Leder det påföljder som är tillräckligt allvarliga? Ja, det är inget fel på straffskalorna. Det går ju inte att säga att man inte skall prioritera ett brott som har sex år som maximistraff i straffskalan. Det ligger ju väldigt högt. Det kan aldrig vara en ursäkt för varför man inte ägnar sig med tillräckligt kraft åt det. Men det behövs kanske en tydligare syn på allvaret i de här problemen. Man har kanske inte förmåga att i det enskilda fallet faktiskt vaska fram de uppgifter och de fakta som behövs för att det skall bli en adekvat beskrivning av brottet och en bedömning som är tillräckligt allvarlig i förhållande till det som faktiskt har hänt. Jag tror att även det har att göra med kompetens och förmåga att hantera dessa frågor. Det är därför jag tror att det är så oerhört viktigt att vi går vidare med det arbete som pågår när det gäller kompetens, metodutveckling och utbildning av personalen. Sedan har vi de organisatoriska frågorna som också är viktiga. Det handlar ju om att få olika myndigheter att samarbeta med varandra. Jag tycker också att det var riktigt påpekat av Gudrun Lindvall att det inte bara handlar om att beivra brott, utan också om att förebygga brott. Eftersom vi har så många myndigheter som är inblandade på det här området krävs det att de har förmåga att lägga upp arbetet så att de stöder varandra i stället för att som nu kanske t.o.m. ibland motarbeta varandra.

Fru talman! Det finns säkert en god avsikt med allt det justitieministern säger, men problemet är ju att det har gått ganska många år sedan många politiker och ministrar började tala om att miljöbrott är oerhört allvarligt och att vi måste göra något. I samband med att justitieministern tillträdde på hösten 1994 sade hon att det är oerhört viktigt med miljöbrott och att vi måste ta itu med detta och prioritera detta. Sedan visar det sig ändå gång på gång att man inte gör så. Är det fel på miljölagarna? Ja, kanske. De behöver skärpas. Vi får nu snart en diskussion om en ny miljöbalk där vi skall förbättra detta ytterligare. Jag befarar att det fortfarande är litet tandlöst. Är det fel på utredningsresurserna? Ja, kanske. Men i det fall som Gudrun Lindvall och jag har dristat oss till att dra upp som ett exempel, även om vi inte skall diskutera enskilda fall, fanns det en gedigen utredning på 800 sidor och en erfaren, kompetent åklagare som faktiskt hade för avsikt att göra något. Men viktigare fall kom emellan sades det. Det tragiska i sammanhanget är ju att detta inte är det enda fallet som har blivit liggande av olika orsaker. - 17 av 327. Samtliga fick böter. En enda medborgare fälldes för miljöbrott enligt brottsbalken under samma år. Inte heller han fick fängelse. Även övriga miljölagar ger sällsynta och milda straff. Umeå tingsrätt gick till historien i april 1996 genom att avkunna landets hittills enda fängelsedom med miljöbrott som enda styrkta brott. Han som dömdes fick 14 dagar i fängelse. Det här borde vara en tankeställare för alla oss som är engagerade i dessa frågor. Vi i Centerpartiet har skrivit en omfattande motion när det gäller miljöbalken. Vi hoppas kunna hjälpa till att skärpa upp den så att miljölagarna blir bättre. Om vi nu har miljölagar, är det viktigt att de tillämpas fullt ut och med full kraft. Det är naturligtvis oerhört illavarslande att detta kan pågå år ut och år in. Jag delar uppfattningen att det behövs kompetensutveckling, metodutveckling och att Riksåklagaren ser över de tekniskt svåra frågorna osv. Men jag tycker också att det vore på sin plats att justitieministern talade om att sådana här frågor skall prioriteras. Gudrun Lindvall var inne på att man slås av misstanken att just därför att straffsatserna inte är så höga - det är inte fängelsedomar det handlar om - prioriteras de lägre än andra brott som kan ge strängare straff. Jag skulle vilja ha ett besked från justitieministern i frågan. Hur tror justitieministern att det påverkar människors förtroende för rättstillämpningen och för miljöambitionerna i det här landet om riksdag och regering gång på gång talar om hur viktigt detta är - vi har ju nu en ny miljöbalk på gång osv. - men i praktiken går brottslingarna fria? Jag tycker att det är ett dilemma för oss alla att det är på det sättet. De som jobbar med dessa mål erkänner ju själva att det är ganska riskfritt att begå miljöbrott i det här landet, eftersom det inte leder någonvart. Då tycker jag att det är på sin plats att landets högsta ansvariga på området reagerar med kraft och talar om att det här skall prioriteras och att det är viktigt.

Fru talman! Justitieministern definierar själv problemen och talar om kompetensutveckling. Men den kompetensutveckling som justitieministern har tagit tag i har varit en kontinuerlig vidareutbildning av poliser. Även åklagare har fått vara med. Men det har tydligen inte hjälpt ändå. Det är inte bara det som är fel. Det är viktigt att detta kommer in i grundutbildningen, och det är viktigt att utbildningen fortsätter. Men dessutom krävs det att dessa utbildade personer, när de kommer tillbaka, får ägna tid och kraft åt just den extra kompetens som de har fått. Pratar man med poliser som har gått utbildningen har de inte fått göra det. De har inte fått ägna sig åt detta utan har återgått till de vanliga arbetsuppgifterna. Det är ingen som ger dem utrymme, och det finns inte heller någon strategi i länen för hur man arbetar med dessa miljöbrott. Därför finns det en stor brist här. Den andra delen som justitieministern nämner är att det här är tekniskt mycket svåra frågor. Det har vi påpekat under hela mandatperioden. Det är därför brotten ingår i ekobrott. De har ungefär samma svårighetsgrad, och det behövs exakt samma strategi med specialutbildade människor som arbetar i ett team där samordning med övriga myndigheter och företag sker. Därför skulle de ha varit med under Ekobrottsmyndigheten från början. Då hade jag kunnat vara mer positiv, och vi hade sett att det nu händer någonting. Men, som sagt, det dröjer långt efter sekelskiftet innan detta kommer i gång. Jag kan inte förstå varför frågorna skulle hanteras på detta vis. Jag kan slutligen bara konstatera att även om justitieministern är medveten om det och säger att det är viktigt så kommer det inte att hända någonting den här perioden utan först nästa mandatperiod. Förhoppningsvis kan det hända, om man nu med kraft tar tag i de här problemen. Men jag tycker att detta har försummats i år när man verkligen hade kunnat göra någonting.
Fru talman! Justitieministern! Kia Andreasson, som sitter i justitieutskottet, är kanske litet mer luttrad än vad jag är. Jag har fortfarande litet hopp. Låt oss konstatera vad som nu har skett med GAMA Dental. När en utredning lades fram var den i alla fall tjock. Den var på ungefär 800 sidor. När den nu blev liggandes så pass länge och ambitionen från justitieministerns håll var att brotten skulle leda till åtal så måste det här fallet ändå kännas litet obehagligt. Det är tydligen så att vi inte är hemma. Det fungerar inte riktigt. Jag har inte alls följt turerna lika mycket som Kia Andreasson. Men jag som naturvetare tror att det är svårt för människor att bedöma hur allvarligt ett utsläpp av 250 kg kvicksilver egentligen är. 250 kg låter ju inte speciellt mycket. Jag undrar om åklagarna verkligen har kompetens i dag att bedöma tyngden i miljöbrotten. För att kunna göra det behöver man, tror jag, inte bara ha kunskap om de miljölagar vi har. Det är jag övertygad om att man har på åklagarsidan. Man behöver också något slags kunskap i grundläggande ekologi, en grundkurs helt enkelt. När man bedriver vidareutbildning är jag litet rädd för att den har en mycket stark koppling till juridiken och att man därför missar grundkurserna. Det finns en mycket bra grundkurs på Tekniska högskolan. Det är en ekologisk grundkurs på 4 poäng som är avsedd att ge teknologerna ett slags ekologisk grundkunskap. Jag tror att det finns behov av en sådan även när det gäller åklagare och domare. Det behövs för att man skall ha ett slags trygghet i sig själv att kunna bedöma allvaret i brotten. Jag tror inte att det är lätt att komma till rätta med det här. Men jag tror att det är nödvändigt om vi skall få den utveckling som jag tror att vi alla vill se, nämligen att brotten leder till åtal. Nu skall vi behandla miljöbalken. Från Centerpartiet finns det inget förslag där man kräver skärpta straff. Det finns det däremot från Kristdemokraterna. Men jag är nog också av den uppfattningen att det egentligen inte riktigt handlar om sex, åtta eller tolv år utan om att utnyttja hela straffskalan och om att verkligen döma till fängelse. Jag tror att det handlar om att just kunna se tyngden i brottsligheten, att se att utsläpp av 250 kg kvicksilver är ett fruktansvärt stort miljöbrott, ett oerhört stort miljöbrott. Det här leder också till att Henriksdals Reningsverk har slam för ungefär ett halvt år som man måste hantera på ett mycket speciellt sätt. Det orsakar mycket stora kostnader för samhället. Dessutom vet vi inte vilka konsekvenser det blir av de mängder kvicksilver som kanske har slunkit förbi reningsverket. Så jag förmodar att justitieministern inte är nöjd med det faktum att vi nu kan se att det inte fungerar. Vad kommer att ske på kort sikt? Kommer det här fallet att leda till att man försöker se till att få i gång en utbildning som kanske saknas i dag? Vi har också diskuterat det här när det gäller miljödomstolarna som nu skall komma. Man skall ersätta Vattendomstolen och Koncessionsnämnden med miljödomstolar. De skall i och för sig inte hantera brottmål, men de skall hantera tillstånd. Även där behövs det kanske en helt annan kompetens än den som finns i dag. Kan justitieministern se någon möjlighet att inrätta en miljödomstol som bara hanterar miljöbrotten? Det finns ju sådana synpunkter från Domstolsverket, såvitt jag har förstått. Kan justitieministern se några förändringar i organisationen som skulle leda till en bättre tingens ordning?
Fru talman! Det är en allvarlig bild som många gånger tonar fram från kammarens talarstol. Det är en bild av att samhället och rättsväsendet inte tar miljöbrotten på allvar. Rätt eller fel - om allmänheten bibringas den uppfattningen inger det oro. Det är klart att justitieministern bestrider detta, det ligger i sakens natur. Men det avgörande är ändå gärningarna och handlingarna ute på fältet. Det är de som kommer att ge besked. Sven Bergström frågar om rättssamhället tar miljöbrotten på allvar. Det är alldeles uppenbart att det gör man först när man i praktisk gärning ser till att beivra miljöbrotten. Man gör det genom att man har en vettig strategi för miljöbrottsövervakning och bekämpning. Den strategin har dröjt väldigt länge. Nu kan man se antydningar till en sådan. Man kan konstatera att resurserna är för små materiellt. Men de är också, som har framförts från flera håll, för små kompetensmässigt i hela rättskedjan. Moderata samlingspartiet har också framfört att man borde ha fria resurser. Även det har antytts här. Det vore bra om olika myndigheter inte bara samverkade sinsemellan utan också hade tillgång till resurser och kompetens för att kunna bekämpa den här brottsligheten effektivare. Det är klart det blir svårt att göra detta om man håller väldigt hårt på resurserna när det gäller polis och åklagarväsende. Lagstiftningen är det yttersta instrumentet. Här i kammaren har vi företrädare från några partier som står bakom det förslag till en ny miljöbalk som för närvarande behandlas i riksdagen och som skall debatteras senare. Från två av interpellanterna framförs önskemål om skärpta straff. I dag har justitieutskottet justerat sitt yttrande till jordbruksutskottet om en lång rad förslag för att förstärka den lagstiftningen. Man blir, fru talman, något konfunderad när man ser i motionsförteckningen hur många tunga motioner det finns från Miljöpartiet och med vilket litet eller obefintligt intresse motionerna följs upp i utskottet, som skall ge underlag för jordbruksutskottets ställningstagande. Flera av motionerna kan karakteriseras som partimotioner. Men ändå tycker inte Miljöpartiet att det är värt att följa upp dem. Det är intressant att notera att både Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i en gemensam avvikande mening markerar behovet av en översyn av lagstiftningen. Inom ramen för en sådan översyn, säger vi, bör inte bara frågor om brottsbeskrivningar och straffskalor utredas. Även frågor om de subjektiva rekvisiten vid miljöbrottsligt beviskrav och preskriptionstid bör utredas. Regeringen bör få i uppdrag att snarast tillsätta en utredning med den inriktning vi nu förordat. Många av de här sakerna täcker in angelägna önskemål som Miljöpartiet för fram. Men Miljöpartiet kommer icke i sitt agerande i justitieutskottet att följa upp detta. Det tycker vi är märkligt. Jag vill fråga justitieministern: Är justitieministern, som verbalt vid flera tillfällen har talat om behovet av kompetens, nu beredd att också på allvar tillföra rättsväsendet resurser - fria resurser som gör det möjligt att skaffa den specialkompetens som bevisligen är nödvändig för att på ett effektivt sätt kunna bekämpa den här formen av brottslighet? Är hon beredd att göra det så att bilden av samhället som inte tar miljöbrottsligheten på allvar försvinner? Det är nämligen icke bra för samhället i sin helhet om den bilden tonar fram.
Fru talman! Jag kan inte dela den beskrivning som Sven Bergström och Kia Andreasson ger, dvs. att år efter år går och ingenting görs. Man kan naturligtvis ha uppfattningen att det borde ha gjorts mer, att vi kan göra mer i dag och att det går för långsamt. Den uppfattningen har jag själv. Men att påstå att ingenting görs tycker jag ändå är att bortse från det som bl.a. riksdagen har ägnat sig åt under senare år och haft anledning att ta ställning till i budgetarbetet, i miljöbalksarbetet och även i andra sammanhang. Vi kan konstatera att vi inte på något vis har uppnått det som vi ändå är ganska överens om att vi måste uppnå, nämligen ett betydligt effektivare system. Men vi kan väl vara överens om att det som har gjorts uppenbarligen har varit steg i rätt riktning, även om det inte har varit tillräckligt. Vi måste alltså gå vidare med det. Gudrun Lindvall ställer frågan vad man på mer kort sikt skulle kunna göra för att skynda på utvecklingen så att vi får ett effektivare system för att bekämpa miljöbrotten. Ja, på riktigt kort sikt kan jag inte se någonting alls. Jag utgår nämligen från att Sven Bergström inte menade allvar med att jag skulle tala om för domstolarna hur de borde döma i de enskilda fallen. Det avser jag icke att göra, och jag tycker inte heller att riksdagen skall göra det. Vi får nog acceptera de bedömningar som domstolarna gör. Men vad vi kan göra är att skapa förutsättningar för att de bedömningar som görs blir acceptabla utifrån de utgångspunkter vi har. Jag tror Gudrun Lindvall har helt rätt när hon säger att de som arbetar med de här frågorna kanske måste få en ekologisk grundutbildning. Kanske är det en förutsättning för att man även som duktig jurist skall kunna tillämpa det juridiska systemet. Man måste ha en grundförutsättning att förstå den problematik man har att hantera. Jag tror att det ligger mycket i det. Det är detta som kan leda till att man ser allvaret i den här brottsligheten. En erfarenhet vi har från andra rättsområden är att så länge man inte känner till och förstår verkligheten ser man inte heller allvaret i den. Det kan kräva en form av kompetensutveckling som är mera generell och inte bara specifikt juridisk. Det här ingår i det arbete som bl.a. RÅ utför när det gäller att överväga de kompetensutvecklande åtgärderna. Jag utgår från att RÅ kommer att ta tag i den här frågan och kommer att ha konkreta förslag på hur åklagarorganisationen skall kunna tillgodogöra sig den ökade kunskap som är en förutsättning för åklagarnas agerande. Vi skall nu utarbeta en strategi, och jag tycker att det var ett utmärkt initiativ från riksdagens sida att kräva detta. Det var så vi arbetade med ekobrotten, och det gav oss det underlag som behövdes för att med bredd kunna ta tag i ett sådant stort och komplext område. Jag tror att det krävs samma grepp när det gäller miljöbrotten. Inom ramen för den strategin kommer vi att få fram både mer kortsiktiga och mer långsiktiga åtgärder utöver det som hittills görs. De organisatoriska frågorna är föremål för övervägande. Även om organisationerna som sådana inte i sig skapar direkta förutsättningar är det ändå nödvändigt att de fungerar väl för att de personer som skall agera skall ha möjlighet att göra det på ett kompetent sätt. Därför är organisationsfrågan, Ekobrottsmyndighetens centrala funktion, viktig i det här sammanhanget. Att vi inte omedelbart gjorde som Kia Andreasson sade och ålade myndigheten den här uppgiften berodde på att vi inte ansåg oss kunna göra det utan att kunna tala om vilka avgränsningarna skulle vara och vilken inriktningen skulle vara. Vi kan faktiskt inte som ansvariga politiska instanser fatta beslut som vi inte är beredda att ta konsekvenserna av utan bara hoppas att myndigheterna skall kunna tolka och hantera. Det är inte ett ansvarsfullt agerande. Det är därför vi går vidare med frågan, med den uttryckligt uttalade ambitionen att Ekobrottsmyndigheten skall ha en central funktion när det gäller miljöbrotten. Jag tror att den kommer att spela en mycket viktig roll i sammanhanget. Det är de här frågorna vi måste arbeta vidare med. Men det duger inte att bara prata och säga att vi vill det. Vi måste skapa dessa förutsättningar, och då måste vi arbeta vidare med de frågor som jag har pekat på som viktiga.